Fru talman! Det var mycket på två minuter. Först till satsningen på barnen. 15 000 nya vuxna, specialpedagoger, kuratorer och psykologer betyder oerhört mycket för de barn som har fått minst. Det beslut, som tyvärr Ulla-Britt Hagström och hennes parti inte ville vara med och fatta, om att också de barn vars föräldrar är arbetslösa har rätt till en plats i barnomsorgen tror jag var oerhört värdefullt. Den utveckling av den specialpedagogiska verksamheten som Gunnar Goude nämnde, satsningar på forskning och närmanden mellan den kunskap som finns inom pedagogiken och i lärarrummet tror jag är ett annat sätt att stödja de barn som behöver det mest. Varför är det så viktigt med goda kunskaper för alla i engelska, svenska och matte? Det är inte därför att alla ska börja i högskolan. Det tror jag inte att alla vill. Det är därför att människor ska ha val i livet och för att arbetsplatserna ställer höga krav. T.ex. Ericsson i Kumla säger i dag: Vi anställer inga ungdomar på verkstadsgolvet som inte har motsvarande högskolekompetens i engelska. Det är svaret på varför vi tycker att det är så viktigt.
Herr talman! Jag vet att alla branscher vill ha de elever som förr gick fyraårig teknisk utbildning, som inte finns i dag. De vill ha den gruppen av elever. Men jag vet också att det finns elever som har svårigheter i svenska, matte eller engelska, som mycket lättare skulle anamma de teoretiska kunskaperna om socialdemokraterna tillät en praktisk utbildning, en rejäl lärlingsutbildning, för dessa elever. Jag tror också att kommunerna kan använda resurserna för att rätt styra dem till specialpedagoger osv. som behövs.
Herr talman! De svenska kommunerna och skolorna söker sig många vägar för att stötta de elever som har stora bekymmer med de teoretiska ämnena. Det finns ungdomar som lämnar gymnasieskolan med goda kunskaper i karaktärsämnena men inte lika goda kunskaper i de högskoleförberedande ämnena. Många av dem kommer att hitta en bra plats på arbetsmarknaden. Men deras möjligheter är betydligt mindre än om de hade fått den grundläggande kompetensen. Därför tror jag att det är så viktigt att erbjudandet, inriktningen i alla de nationella programmen, handlar om att eleverna ska få den kompetens som arbetsmarknaden kräver. Sedan hoppas jag, precis som Ulla-Britt Hagström - och det återkommer också i hög grad i propositionen Den öppna högskolan - att både samhälle och utbildningsinstitution i framtiden bättre än i dag ska kunna värdera den faktiska kunskap människor har.

Herr talman! Först något om det lilla undantag som Per Bill gjorde för Miljöpartiet när det gäller tillväxten. Det var väl för att få upp mig i debatten, gissar jag. Det var väl en lyckad felsägning som Per Bill gjorde när han inte talade bara om ekonomisk tillväxt utan i stället valde ordet god tillväxt. Miljöpartiet är väl det enda parti som verkligen bevakar att det är en god tillväxt vi vill ha i landet, dvs. en tillväxt i ekonomin som inte sker på bekostnad av vare sig miljö eller livskvalitet för människorna i landet. Jag får väl säga att jag tycker precis tvärtom. Det är alltså Miljöpartiet som står för god tillväxt. Jag har en fråga när det gäller kravet att satsa mer på kunskapsutveckling och forskning kring framtidsbranscherna. Där tycker jag att Per Bill är oklar. Vi har ju satsat på just det som man har bedömt vara framtidsbranscher. Det gäller bioteknik, materialteknik, medicin, miljöforskning osv. Samtidigt tycker Per Bill att man inte ska klåfingra politiskt på detta. Kan vi få det närmare utrett?

Herr talman! Tack för det. Det låter bra. Det låter som ett stöd för den politik som förs. Jag vill också kort säga något om pengarna till grundutbildning och forskning. Vi kan naturligtvis vara överens om att vi skulle vilja se mer pengar både till grundläggande utbildning och till forskning. Men man bör också konstatera att det har gått ut en betydande ökning av pengar till forskning under det senaste decenniet. Det har skett i olika former. En stor del går via EU. Det skulle jag vilja höra Per Bill säga några ord om. Där är det väl snarast så att vi hindrar en fri forskning i landet. Stiftelserna innebär också vissa begränsningar när det gäller den fria forskningen. Stödet till grundutbildningen har ju ökat kolossalt, men inte per student. Där kan man väl tala om en viss otakt, men det har alltså varit bråttom att öka antalet studerandeplatser i tider av hög arbetslöshet. Det har varit små ekonomiska resurser som har lett till det. Men vi får väl se fram emot en ökning på den kanten.

Herr talman! Vad kul, Per Bill, att vi är så ense om vikten av internationalisering av den högre utbildningen. Det är fantastiskt att 30 000 svenska ungdomar nu är ute och hämtar kunskap i olika delar av världen. Att det svenska Erasmusprogrammet är så omtyckt av ungdomar i Europa att det faktiskt är fler studenter här på Erasmus än ute i Europa är något fint och något jag tror att vi kan jobba ihop med. Jag tycker att det är härligt att höra Per Bill tala med sådan värme om de duktiga forskare vi har i Sverige. Vi har forskare i den yppersta internationella eliten. Jag undrar vad de moderata skolpolitiker tänker som för 20-30 år sedan stod här och sade att vi har en eländigt flummig skola i Sverige. De här unga framstående svenska forskarna har gått i den svenska grundskolan. De har inte gått i några elitskolor. Vi har kunnat vaska fram begåvningar just därför att alla har fått chansen. Är inte det häftigt?

Herr talman! Den sociala snedrekryteringen i den svenska högskolan är fortfarande väldigt stor. Men den har minskat i samband med den kraftiga utbyggnad av högskolan som har gjorts nu. Ett instrument som spelar stor roll för att minska snedrekryteringen och ta vara på begåvningsreserven är de regionala högskolorna. Om de högskolorna ska kunna fånga upp forskarbegåvningarna är det oerhört viktigt att de också har kontakt med forskningen. Därför drev Socialdemokraterna så hårt frågan om fasta forskningsresurser till de små och medelstora högskolorna. Därför har det varit viktigt för oss att de har möjlighet att arbeta i nätverk med universitet och med fackhögskolor som har forskat under lång tid. Under förra mandatperioden var Moderaterna inte med. Nu är Per Bill med. Det är positivt och det är roligt att höra Per Bills inställning till att ta vara på den svenska begåvningsreserven.

Herr talman! Man kan inte nog understryka det som Per Bill nyss sade. Alla internationella studier visar att det är tre faktorer som spelar roll när det gäller att skapa tillväxt och utveckling i en stad eller en region. Den första och främsta är universitet och högskolor. Den andra är infrastruktur, framför allt flyg. Den tredje är goda livsmiljöer. Herr talman! Av dagens forskningsresurser i världen går 40 % till informationstekniken och 20 % till biotekniken, och en snabbt växande andel kommer också att krävas för nanotekniken, dvs. materialtekniken. Man räknar med att förhållandena kommer att vara omvända om tio år. 40 % kommer att gå till biotekniken, huvudsakligen genteknik, och 20 % till informationstekniken. Gentekniken är i början av sin produktcirkel. Den är det område som kommer att dominera nästa Kondratievvåg. På det medicinska området har man från början varit konsumentorienterad. Man lärde tidigt genmodifierade colibakterier att producera insulin och tillväxthormon, vilket radikalt förändrade situationen för patienter med de berörda sjukdomsgrupperna. Hugoprojektet har gett oss besked om orsakerna till väldigt många av våra sjukdomar, och det skapar också möjligheter till ny genterapi, där man kan tillföra gener som saknas eller blockera existerande gener. Gentekniken skapar också möjligheter att hjälpa de människor som nu dör i transplantationsköerna, även om det dröjer ett antal år innan vi kommer dit. Genmodifierade grisorgan kan med xenotransplantation i varje fall under en övergångstid bli lösningen för många som nu har stora svårigheter och väntar i åratal. Så småningom kommer sannolikt stamcellerna att ge möjligheter i första hand att överföra ö-celler för insulinproduktion åt diabetiker men också att hjälpa parkinsonpatienter. Man kan se att det så småningom också kan finnas en möjlighet att åstadkomma organ för transplantation den vägen. På livsmedelssidan har man till en början varit alltför producentorienterad. Det var väldigt mycket av resistens mot Basta och Roundup. Man hade problem med transporttålighet, med korta trädstammar för att frukterna lätt skulle kunna plockas och med stora rötter. Men nu arbetar man med vitaminberikat gyllene ris, med grödor som kan växa i kalla klimat, på saltängar och i torra miljöer, och man kan höja produktionen både av animalier av växter. Detta talade man varmt om redan i Riodokumentet Agenda 21. Man använder där över 16 sidor åt möjligheterna att komma åt världssvälten. UNDP:s senaste Human Development Report heter just Making New Technologies Work for Human Development. Utvecklingen går snabbt. Man har fått fram PCR tekniken, med vars hjälp man kan mångfaldiga genmaterial tre miljarder gånger på tio minuter. Man har tagit fram DNA-chips som kan typbestämma tusentals gener samtidigt, vilket kommer att leda till en radikal förändring av cancerdiagnostiken och på sikt även till möjligheter att ta fram en effektiv individuell cancerterapi. IBM:s Blue Gene superdator är ett fascinerande projekt, där man i stället för de två alternativ som man har i vanlig elektronik, ettor och nollor, använder de fyra byggstenarna i generna. Man räknar med att när Blue Gene är färdig om fem år ska den kunna klara en miljon miljarder beräkningar i sekunden. Man har nu med genterapi lyckats ta fram vacciner mot tre av ebolavirusstammarna, och fler är på gång. Vi kan också se rätt lovande försök med vaccin mot alzheimer. I apoptosforskningen, som man nu får Nobelpriset för, studerar man celldelningsregleringen, och den kommer att få betydelse både för alzheimer och för cancerbehandlingen. Vi är också på väg att få ett tbc-vaccin, där man med genteknik har försvagat tuberkelbakterierna. Vi har redan kunnat se lyckade försök med genterapi mot hemofili B, blödarsjuka, och mot Scid IX, som är en immunbristsjukdom. Man har vidare tagit fram transgena myggor som sannolikt inte kan sprida sjukdomar och som sannolikt kan bli en möjlighet att komma åt malariaproblemet. Det här är spännande. Utvecklingen är snabb och väcker hela tiden nya etiska frågeställningar. Den är viktig. Vi har i Sverige en tradition både på livsmedels och på läkemedelssidan. Det gäller att hantera etiken, och vi vet att gammaldags lagstiftning, där en ny lag tar två, tre år, inte hinner med i den utveckling som för närvarande är på gång. Jag tror att det är väldigt viktigt att man nu faller in i den internationella konsensus som säger att man här måste ha ramlagar om etikprövning och att de etikkommittéer som granskar verksamheten ska ha en bred sammansättning. Men det gäller att inte med lagstiftningen försvåra och förhindra utvecklingen, utan att kunna hänga med och fatta vettiga beslut när utvecklingen rasar vidare. Gentekniken har stor potential. Den kan skapa tillväxt och utveckling. Som läkare som hela livet har behandlat symtom och nu ser möjligheterna att i stället bota sjukdomar måste jag säga: Detta är någonting som vi inte får välja bort.

Herr talman! Från utbildning till kulturfrågor. I det senaste numret av KRO:s medlemstidning Konstnären kan man läsa följande rubrik: "Varning för konstnärer som vill ha betalt." En rätt uttrycksfull rubrik. Anledningen till den är följande. En tidning i Norrland publicerade en bild på ett konstverk placerat i en skola, och när konstnären rättmätigt ville ha ersättning, eftersom hon inte ens var namngiven i tidningen, gick chefredaktören ut med denna varning till sina kolleger. I veckan firar SKAP, Föreningen svenska kompositörer av populärmusik, 75 år. Grattis! Populärtonsättarna omfattades inte från början av upphovsrättslagen, som riksdagen antog 1918, en lag som i det längsta motarbetades av socialdemokraterna med motiveringen att allmänheten inte var betjänt av en konstnär som egenmäktigt bestämmer över sina verk. Det här är två skildringar med samma innebörd, men med nästan hundra års intervall. Vad säger då det här? Ja, för det första att den utövande dansaren, musikern, författaren, bildkonstnären, kompositören m.fl. är något som staten äger och för det andra att många inte ser kulturskapare som enskilda individer. Hellre kollektiv upphovsrätt och korporativa stipendier än individuella lösningar som gör att varje enskild konstnär får maximal utdelning i sitt yrke. Kulturministern säger ofta att huvudmålet med regeringens konstnärspolitik är att öka möjligheterna för konstnären att leva av sitt konstnärskap. Och det är säkert sant, men när kommer de politiska beslut som gör det möjligt? Kulturministern har vid ett annat tillfälle här i kammaren sagt att man inom Regeringskansliet ska göra en grundlig översyn av konstnärsfrågorna. Det är bra, men när får vi se något resultat? Regeringens politik har inte lyckats särskilt väl hittills, och därför är det på tiden att vi får en ny kulturpolitik, en kulturpolitik som säger ja till kulturskapare som fria yrkesmänniskor och därmed höjer statusen för alla yrkesverksamma inom kultursektorn. Herr talman! Det handlar också om regler, byråkrati, skatter och avgifter. Moms och skatteregler är minst lika krångliga för en bildkonstnär som för ett större företag. Eftersom många kulturskapare är vad man kan kalla ofrivilliga företagare drabbas de precis som alla andra egenföretagare av de höga skatter och de krångliga regler som vi har i Sverige, eller som en konstnär uttryckte det: "Dock; jag vill nämna att hälften av ateljestöd och inköp från offentliga medel, liksom andra intäkter för mig som konstnär, går direkt tillbaka till det offentliga, i form av sociala avgifter och skatt." Den ojämlika gallerimomsen gör att många, framför allt oetablerade konstnärer, inte lika lätt når ut på marknaden. Företaget som köper ett konstverk måste också ges avdragsmöjligheter. Det skulle ytterligare öka marknaden för våra konstnärer. Under våren kunde vi läsa i tidningarna att t.o.m. våra skattemyndigheter betalat svarta löner till inhyrda kulturskapare. Varför? Ja, det vet inte jag, men det kan kanske bero på att man ansåg skatt och sociala avgifter för höga. Den som drabbas negativt är naturligtvis konstnären. Skatter och avgifter måste därför hamna på en nivå så att det inte lönar sig att erbjuda svarta löner. Vi har nyss hört hur man har debatterat utbildningsfrågor tidigare här i kväll före mig. Många, de allra flesta av alla våra kulturskapare, tillhör dem med den längsta eftergymnasiala utbildningen, men trots det är de några av de lägst betalda. Herr talman! I Tyskland startade konstnären Erich Stegmann på 1950-talet föreningen Mun och fotmålarna. Efter sjukdom i ungdomen var han förlamad. Under skoltiden började han måla med munnen till sina klasskamraters stora förvåning. Stegmann fick smeknamnet Dennoch, som betyder trots allt, eftersom han var ett levande exempel på hur oförmåga, besvikelser och smärta kan överbryggas. Trots sitt handikapp blev Erich Stegmann en erkänd konstnär. Maria Klingvall tillhör den svenska delen av föreningen och är ytterligare ett bevis på att det är den individuella styrkan och envisheten som är avgörande för ens framgångar. Både Erich Stegmann och Lena Maria Klingvall är exempel på människor som utifrån sina handikapp inte kan placeras in i ett kollektiv. Det är ytterligare en orsak till att vi moderater vill att man alltid utgår från människan och inte från kollektivet. Herr talman! Vi har i alla tider omgivit oss av ord, bilder och musik, något som betytt och betyder mycket för vår utveckling som människa. Konstnären gör materia av en idé, idéer som vi ibland tar till oss, men som vi ibland har svårt att förstå. Det kanske inte heller är nödvändigt att vi förstår alla bilder eller vill lyssna till all musik. För även om konsten ofta är skön är skönhet inte alltid ändamålet med konst. Vår uppgift som politiker är att ge alla våra kulturskapare de rätta förutsättningarna att fritt skapa den mångfald som behövs för ett rikt kulturliv och inte låsa in dem i föråldrade strukturer som styrs med kollektiva förtecken. Ett mångfasetterat kulturliv förenar förankringen i tradition och historia med nya tiders utmaningar.

Herr talman! Rubriken på mitt anförande är: Kultur för hälsa och demokrati. Jag skulle också kunna lägga till integration och ekonomi. Kulturupplevelser innebär livskvalitet och bättre hälsa. I dag finns det både nationella och internationella undersökningar som visar att kulturella aktiviteter kan påverka kroppsliga och mentala funktioner i gynnsam riktning. Framsteg i den neurobiologiska forskningen har gjort att vi numera tror att man kan stimulera inte bara den växande hjärnans utveckling utan även den vuxna hjärnans tillstånd. Man tror att kulturella aktiviteter har särskilt stor betydelse i detta avseende. Mycket talar för att både den kognitiva och den känslomässiga utvecklingen hos barn och ungdomar stimuleras genom kulturupplevelser. Det betyder att den roll som kulturen får spela för barn och ungdomar i skola och fritidsverksamhet kan vara av stor betydelse för folkhälsan på längre sikt. Läraren är en viktig kulturarbetare. Därför behövs bättre samverkan mellan skola och kulturinstitutioner. Skolan är en unik mötesplats, inte bara för elever, lärare och föräldrar utan också för kulturarbetare. Att stimulera lärare att ta del av kulturutbudet med ett kulturkort för ett visst antal evenemang kanske skulle vara en bra investering för kommuner och landsting. Skolan är också en unik mötesplats för att lära känna varandras kultur, religion, traditioner och historia. Det ökar respekten och förståelsen för varandra och leder till en positiv inställning till mångfald. Detta leder i sin tur till ett mer integrerat samhälle. Det finns forskning och studier, men det är för få som har tillräckligt med kunskap inom detta forskningsområde. Det behövs ökat stöd till forskning kring sambandet mellan kultur och hälsa, och vi behöver också bättre ta till vara alla goda exempel som finns. Kopplingen mellan kultur och hälsa är i första hand en fråga om tillgänglighet till kultur och kulturupplevelser och tillgänglighet till kultur i vardagslivet. För att nå de människor som själva inte söker kulturupplevelser behövs ett rikt utbud av kultur även i bostadsområden, verksamhet där barn, ungdomar och vuxna kan delta men också möta professionella kulturarbetare som konstnärer, författare, skådespelare och musiker. När behovet av kultur finns söker man sig själv till olika kulturevenemang, och en vision är att alla ska känna det här behovet av kultur. Kultur främjar demokrati och integration. Hälsa och livskvalitet är många gånger avgörande för att vi ska vilja ta aktiv del i samhällsbyggandet och vara delaktiga i samhällsprocessen. Det är vi inte om vi inte känner oss delaktiga i formandet av vår vardag. Segregationen i bostadsområden skapar osynliga gränser och murar mellan människor, och för att riva dessa murar behövs kultur. Människor är mer jämlika i mötet med kulturen. Konstverket skapar möten och dialog. Tyvärr är det alltför lite av konstnärlig utsmyckning i våra bostadsområden. Konstnärlig gestaltning i vår gemensamma miljö är en viktig del i kulturutbudet i människors vardag. Det är också viktigt att kommuner och landsting förstår vikten av konstnärlig gestaltning i vår gemensamma miljö, inte minst i barnens miljö. Förutom en miljö med så att säga helande effekt ger den konstnärliga gestaltningen arbetstillfällen till våra konstnärer. En gemensam miljö som är stimulerande medför också att fler önskar delta i samhällsarbetet både på lokal, regional och nationell nivå. De krav som ställs på vår miljö i och med den s.k. skönhetslagens tillämpning ställs bara när det gäller arkitektoniska insatser, inte vid konstnärlig gestaltning av vår gemensamma miljö. Vid planering och projektering av offentliga byggnader avskiljs ofta den del som berör den konstnärliga gestaltningen. Det tekniska regelverkets krav genomförs medan fullföljandet av den konstnärliga utsmyckningen hanteras vid sidan om av t.ex. kulturförvaltningen. Ofta betyder det att kostnaden för utsmyckningen kommer i efterhand och t.o.m. ibland fordrar särskilt beslut, och då finns det ofta för lite pengar kvar. Det är också vanligt att kommunala tjänstemän inte bara medverkar vid projektering av en konstnärlig gestaltning utan att de också är med och verkställer utan medverkan av yrkesverksam bild och formkonstnär. 1998 gjordes ett tillägg i plan och bygglagen när det gäller arkitektur, formgivning och design. På samma sätt bör den konstnärliga gestaltningen föras in i lagen. Också jag har läst i Konstnären nr 3 från 2001. Där citeras en artikel ur tidskriften Form från 1963. I artikeln lyfts fram bl.a. behovet av en scen för internationellt möte med konsthantverk och konstindustri där man hade levande utställningar, ett forum för debatt, pedagogiska arrangemang osv. Denna 40 åriga artikel behandlar frågan om en mötesplats för form och design. I budgetpropositionen skapar regeringen förutsättningar för denna mötesplats i Stockholm under 2002, samtidigt som de regionala nätverken lyfts fram. Kulturutskottet besökte i går Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond som höll ett seminarium om konst och gestaltning. Vi fick då klart för oss vilken enorm utveckling som har skett inom detta område på några år. För 20 år sedan gav en sökning på estetik noll träffar. 10 år senare gav det några få träffar, och förra året gav en sökning 1 800 träffar. Svensk form och design uppmärksammas inte bara i vårt eget land utan också internationellt. Det finns påverkan av svensk och nordisk design i Australien redan från 1920-talet. Under 1968 turnerade en stor nordisk designutställning i Australien, och influenser från denna kunde därefter ses i australisk design. En mindre svensk designutställning, Design för Every Vi har i Sverige en lång och fin tradition med många skickliga formgivare. Svensk formgivning har inte enbart estetiska kvaliteter. Den är också framstående när det gäller handikappanpassning, vid förbättring av arbetsmiljön, vid utformning av verktyg och på säkerhetssidan såsom cykelhjälmar, barnstolar m.m. Den svenska designen är gjord för den stora marknaden och har hög trovärdighet i sina produkter. Vi bryr oss om vårt vardagsliv, och design är till för folkhemmet. För att svensk form och design ska kunna stärka sin position ytterligare i den stenhårda konkurrensen behövs ökad marknadsföring. Internationella utställningar är i detta sammanhang värdefulla eftersom design är tredimensionellt och produkterna vinner på att visas i verkligheten. Vid utställning av svensk design i världen är det också viktigt med kvalificerad dokumentation för att få ett bestående värde som t.ex. ökad produktion och export. Herr talman! Jag ville med detta korta anförande peka på att kultur i olika former på olika sätt gör människor friskare, vidgar perspektiven och är dessutom lönsamt.
Herr talman! Jag håller med om väldigt mycket av det som Eva Arvidsson sade i sitt anförande, inte minst när det gäller kulturen och hälsan, som jag tror ett eftersatt kapitel i Sverige. Det gläder mig att Eva Arvidsson har tagit upp det. Sedan sade Eva Arvidsson att det tyvärr är för dålig tillgång på konstnärlig utsmyckning i våra offentliga miljöer, våra hus och på övriga platser. Jag vill fråga Eva Arvidsson om hon skulle kunna tänka sig en utveckling där företag fick göra avdrag för sina inköp av konst. Där finns en stor möjlighet till en utveckling där konstnärer och andra kulturskapare skulle kunna tjäna mer pengar och på så sätt kunna överleva på sin konst. Kan Eva Arvidsson tänka sig att arbeta för att företag ska kunna få göra avdrag för inköp av konst?
Herr talman! När det gäller den konstnärliga gestaltningen i bostadsområden eller på andra offentliga platser tycker jag att även detta ska föras in i planoch bygglagen så att det tidigt är med i processen. Då tror jag också att det blir mer utsmyckning. Om jag inte tar helt fel samverkar staten med kommunerna när det gäller medel för utsmyckning. Även privata företag och näringslivet är med i detta. Anne-Katrine Dunker talade om avdragsrätt för inköp av konst. Jag förstår inte hur hon har tänkt sig när det gäller offentliga platser.
Herr talman! Vi pratar om den offentliga miljön. Den är ju inte bara ägd av statliga och kommunala bolag utan även av privata bolag. För att ett privat bolag ska kunna investera i konst och utsmyckning är det viktigt att det införs en avdragsrätt. Det är inte minst viktigt för våra konstnärer och kulturskapare för att också de ska kunna utvecklas.
Herr talman! Ja, det skulle säkert öka efterfrågan. Svårigheten är att en del konstverk stiger i värde medan andra inte gör det. Det innebär en svår avvägning. Men jag kan hålla med Anne-Katrine Dunker om att det självfallet skulle öka efterfrågan.

Herr talman! Sponsring är ett sätt för idrott och kultur att få inkomster för den verksamhet som bedrivs. Vad gäller sponsring av idrottsevenemang eller idrottsverksamhet, som stöd till föreningar för viss verksamhet eller den ordinarie föreningsverksamheten, är det något som funnits länge och fungerar relativt väl. Alla är nöjda. Idrottsklubben får möjlighet att bedriva idrott. Idrottsutövaren får möjlighet att delta i träning och tävling. Den som tycker om att se på idrottstävlingar får se bättre tränade idrottsmän och idrottskvinnor. Sponsorn får goodwill av att förknippas med det som vi uppfattar som positivt. Herr talman! Det är emellertid inte lika väl beställt med sponsring av kulturen, folkbildningen och den s.k. humansponsringen, även om detta naturligtvis är lika angeläget och borde ha likartade förutsättningar. Orsaken är vår skattelagstiftning, eller möjligen hur vår skattelagstiftning tillämpas av skattemyndigheterna. Jag har erfarit att det nog var meningen att sponsring av kultur skulle jämställas med sponsring av idrott, men så har det inte blivit. Herr talman! Under lång tid har det rått osäkerhet om vilka skatteregler som skulle gälla vid sponsring av kultur. Det ställdes stora förhoppningar från kulturinstitutioner, sponsrande företag och sannolikt även från skattemyndigheter på en dom som kom i april i år Besvikelsen blev därför stor när den efterfrågade domen inte gav den vägledning som många hade hoppats på. Lika bekymmersamt är det att vår finansminister november förra året, dvs. efter den avkunnade Regeringsrättsdomen, yttrade: Reglerna är det inget fel på. Jag tror inte heller att tillämpningen egentligen är det stora problemet. Jaha, varför fungerar det då inte? Risken är att Regeringsrättens dom driver på en utveckling som varken kulturen eller näringslivet vill ha, dvs. att kultursponsringen närmar sig idrottssponsringen i sitt uttryck, vilket betyder att vi kommer att få se betydligt fler logoexponeringar och reklam i kultursammanhang - detta för att kulturen ska leva upp till motprestationskravet. Det är därför viktigt att få en ny lagtext, där förarbetet har en positiv anda till kultursponsring, att kultursponsring ska kunna vara ett komplement till annan finansiering. Det är därför ytterst angeläget att lagstiftningen på detta område förtydligas så att kulturen i sponsorhänseende inte har en sämre ställning än annan verksamhet som får del av sponsorsintäkter. Moderata samlingspartiet har därför i en kommittémotion, 2001/02:m146, väckt frågan om ändring av lagstiftningen på detta område. Jag ser fram emot en välvillig behandling av motionen och att riksdagen senare under detta riksmöte kan fatta beslut till förmån för kulturen i denna del. Det syns mig finnas goda förutsättningar för detta efter det att Åke Gustavsson, s-ledamot i kulturutskottet, i en debatt den 24 november givit uttryck för att det finns behov av att "lagstiftningen ska vara tydlig och klar". Herr talman! Vilka är då svårigheterna? Det är egentligen två frågor som sammanhänger med det oklara läget på området. Den första är när ett företag har rätt göra avdrag för sponsring av kultur. Troligen härrör sig tveksamheten i Sverige från att indirekta motprestationer inte värderas av skattemyndigheterna i Sverige på samma sätt som görs i övriga länder. När det gäller ett idrottsevenemang kan motprestationen lätt avläsas av reklamskyltarnas storlek på arenan. Det låter sig naturligtvis inte göras på samma sätt vid ett kulturevenemang. Där är det en annan form av motprestation som är målet för sponsorinsatsen. Naturligtvis är det goodwillvärdet som är målet med sponsorinsatsen vid kultursponsring, men så har tydligen inte skattemyndigheterna sett det hela och därför inte medgivet avdrag för de företag som står för sponsorinsatsen. Herr talman! Därmed uppkommer två bekymmer. Det första i detta är att företaget inte får avdrag på skatten. Den frågan är i sig hanterbar genom att ett företag som tänkt sponsra ett evenemang, låt säga med 100 000 kr och där nettoeffekten efter skatteavdrag blir ca 70 000 kr, i stället sponsrar med den senare summan. Då blir den ekonomiska effekten lika stor som beloppet som företaget var berett att satsa. I stället är det så att kulturevenemanget får svårigheten, vilket jag tror egentligen ingen önskar. Den andra svårigheten och möjligen den besvärligaste är det oklara läget, huruvida sponsorinsatsen är i överensstämmelse med gällande skattelagstiftning. Jag är för min del övertygad om att våra seriösa företag inte önskar rättstvister om avdragsrätt för omkostnader i form av sponsring. Risken är uppenbar att ett företag avstår från att delta i ett sponsorprogram om det inte är säkerställt att det inte uppkommer en skattetvist. Jag tror att när den sponsoransvarige på ett företag som föreslår ett sponsorsprogram och blir tillfrågad av företagets ledningsgrupp eller vd om det kan bli några svårigheter med skattemyndigheterna och måste svara att det kan vara oklart, så blir det säkert inte någon sponsorinsats för kulturändamål från det företaget. Herr talman! Då återstår det andra alternativet att sponsra med ett lägre belopp, dvs. att inte göra avdrag. Nu går inte detta, för i så fall blir det en gåva och det medger inte gällande aktiebolagstiftningen. I så fall är det ett ärende för bolagsstämman, och jag tror inte det är något aktiebolag som tar upp en fråga om sponsring på stämmans dagordning. Herr talman! Konsekvensen av den oklara skattelagstiftningen på detta område torde därför vara att många kulturevenemang och andra kulturaktiviteter går miste om betydande sponsorinkomster. Det är därför angeläget att riksdagen beslutar om ett förtydligande av denna lagstiftning, så att vi har samma ordning som gäller i andra länder i Europa. Herr talman! Nu är det möjligen ytterligare bekymmer med denna fråga, nämligen vår kulturminister. Enligt vad jag har erfarit är Marita Ulvskog emot att kulturinstitutioner eller kulturevenemang får sponsorinkomster. Jag läste ett referat från en tidningsintervju där kulturministern menade att det var bättre att kulturutbudet minskade än att samarbeta om sponsring. Jag tycker att det verkar helt orimligt att en kulturminister tycker att det är bra att kulturutbudet begränsas mer än nödvändigt. Alla institutioner som jag mött välkomnar sponsring. Den är kanske inte så stor del av hela budgeten, men det är just de sista och tillkommande inkomsterna som påtagligt höjer kvaliteten i kulturutbudet. Rimligtvis borde alla som vill värna kulturen göra allt för att öka tillgången på kultur i landet. Jag hoppas verkligen, herr talman, att vår kulturminister tänker om på denna punkt. Riksdagen kan alltid bifalla den moderata kommittémotionen och därmed lösa ett besvärligt ärende för många som är engagerade inom kulturlivet. Herr talman! Sponsring är en mycket viktig del i finansieringen vid sidan av entréavgifter. Ett exempel lär att två av sex föreställningar på Göteborgsoperan inte skulle bli av utan sponsorer. På marginalen är kultursponsringen oerhört viktig. Lägg därtill att genom samarbete med näringslivet når kulturen fler intresserade och ökar därmed kulturintresset i samhället. Avslutningsvis, herr talman, hoppas jag för kulturens del att denna fråga ska få en bra lösning.

Herr talman! Som avslutning på debatten här i dag skulle jag vilja ta upp en fråga som jag tycker är väldigt viktig, nämligen familjepolitiken. Socialdemokraterna har av tradition sällan förknippats med begrepp som valfrihet och mångfald. På senare år har regeringspartiet dock visat tecken på en viss attitydförändring, åtminstone i retoriken. I det socialdemokratiska förslaget till nytt partiprogram talas det om att valfrihet och olika alternativ inom välfärdstjänster som vård, skola och omsorg är en förutsättning att fördela möjligheterna och skapa mångfald. Det låter ju fint, men när det kommer till praktisk familjepolitik tycks regeringspartiet inte rubba planhushållningen. Här vet fortfarande politiker bättre än medborgarna vad som är bäst för medborgarna. I våras debatterade jag dessa frågor här i riksdagen med socialförsäkringsminister Ingela Thalén. Hon var väldigt tydlig med att bara de som väljer den form av barnomsorg som regeringen godkänt ska få del av barnomsorgsmedlen. Regeringen gör bedömningen att familjer behöver just denna form av barnomsorg och ingen annan. Att detta skulle vara fråga om likriktning kunde hon inte förstå. I stället kallade hon det för mångfald. Jag skulle vilja kalla det för begreppsförvirring i Sovjetklass. Sifo har tillsammans med Aftonbladet Kvinna gjort en omfattande attitydundersökning när det gäller föräldrars inställning till att vara hemma med sina barn. Det visade sig att 79 % av de svenska kvinnorna mellan 18 och 40 år önskade vara hemma med sina barn under de första fyra åren. Andra opinionsundersökningar ger liknande resultat. Inför denna opinion tycks regeringen vara både blind och döv. Alla föräldrar betalar skatt för barnomsorgen, men bara de som lyder regeringens vilja får del av pengarna. En heltidsdagisplats subventioneras med i genomsnitt 91 000 kr per år. I och med införandet av maxtaxan kommer subventionerna av en heltidsdagisplats att överstiga 100 000 kr per år. Den som väljer att vara hemma med sina barn får inga pengar alls - noll kronor. Snacka om klyfta och orättvisa! I en demokrati där man visar hänsyn till människors önskemål måste man låta olika familjer lösa sin barnomsorg på olika sätt. Det tycker jag är elementärt. Alla familjer vill inte samma sak. Herr talman! Den socialdemokratiska familjepolitiken likriktar. Den tar effektivt udden av familjers önskemål att själva lösa barnomsorgen. Kristdemokraterna har tillsammans med de andra borgerliga partierna en annan lösning, nämligen ett barnomsorgskonto. Det ger den enskilda familjen möjlighet att själv välja hur den vill ordna sin barnomsorg. Formen måste familjen få bestämma på egen hand. Om det innebär att föräldrarna väljer ett kommunalt dagis eller om de väljer att stanna hemma är upp till den enskilda familjen. Här ska vi politiker inte gå in och styra. Det klarar medborgarna mycket bättre själva. Herr talman! Det är uppenbart att det krävs en ny regering för att barnfamiljerna ska få möjlighet att välja hur de vill ta hand om sina egna barn. Det hoppas jag att vi ska få se nästa höst.

Herr talman! Bättre vägar, lägre drivmedelsskatter, förbättrade villkor för småföretagen, en utbyggd infrastruktur, sänkta socialavgifter för alla företag i stödområde A och effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder - det är kärnan i moderaternas regionalpolitik. För att möjliggöra en bättre utveckling än hittills i hela Sverige måste inriktningen av regionalpolitiken ha sin utgångspunkt i företagandets villkor. I en framåtsyftande regionalpolitik blir således förbättringar för småföretagen den kanske viktigaste målsättningen. En politik som inte uppmuntrar bromsar utvecklingen. En politik som tar till vara människans drivkraft accelererar utvecklingen. Inget bidrag förmår ersätta entreprenörens vilja till framåtskridande. Det är i entrepenörskapet vi i Sverige ska söka vägen för tillväxt och inte i bidragsfloran. Företagsamhet ska prioriteras framför sektorsstöd, och långsiktig tillväxt bör betonas mer är tillfälliga sysselsättningsökningar. Regeringens proposition innehåller inte mycket av den vara som ska förmå regionerna att utvecklas av egen kraft. I stället för bättre klimat för företagande och arbete blir propositionen ett ordrikt dokument utan konkret innehåll som slentrianmässigt skyfflar runt några miljarder så att kommunalråden kommer att hålla tyst över valrörelsen. Propositionen blir mest ett trött dokument som föreslår nya utredningar, delegationer och mer av statlig styrning. Inriktningen framåt lyser med sin frånvaro medan den defensiva taktiken tydligen har haft högsta prioritet när propositionen diskuterades fram med hjälp av de tillväxtfientliga vänsterpartierna. Det är som i fotboll när alla spelarna är på egen planhalva och lagledaren ändå tror att laget ska göra mål. Mitt enda råd till alla Sveriges regioner, små orter, landsbygd, glesbygd och alla begrepp som betecknar vårt land är: Byt lagledare, byt regering. Man kan inte vinna en match i fotboll med en taktik som gällde för 30 år sedan. Det gäller i lika stor utsträckning regeringens regionalpolitik. Den strategi som minister Messing utmejslat passar för gärdsgårdsserien. Regeringen håller fast vid en föråldrad och kontraproduktiv politik som inte leder framåt. Det blir i bästa fall på stället marsch. Herr talman! Jag har kritiserat regeringen för passivitet i åtgärdsplanen för tillväxt i hela Sverige. Jag har visat på en alternativ åtgärdsplan där företagandet står i centrum och där rörlighet och tillgänglighet är ledord för tillväxt i hela landet. Det är vi moderater som står för den åtgärdsplan som innebär bättre förutsättningar för regionerna själva att lösa sina problem. Det blir handlingskraft i stället för passivitet. Till sist till frågan om Assi Domän. Man har nu för avsikt att slå ihop Sveaskog och Assi Domän. När Sveaskog bildades motiverades affären bl.a. av öka utbudet av sågtimmer för inlandssågverken. När nu regeringen tycker att Sveaskog ska ta över Assi Domän hänvisar man också till inlandssågverken. Frågan inställer sig: Är det bra eller dåligt med färre leverantörer av skogsråvara? Den här affären är kanonviktig inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. Ska Sveaskog ägna sig åt statlig prispolitik innebär det ett dråpslag mot alla privata skogsägare i inlandet. Dumpning av priset på sågtimmer, tydligen välsignat av regeringen, slår direkt mot skogsentreprenörer, skogstransporter och mot det privata skogsbruket i dess helhet. Jobben försvinner ut mot kusten eller till andra länder. Kvar blir arbetslöshet och ökade regionala klyftor.

Herr talman! När jag anmälde mig till debatten var temat regionalpolitik och företagsnedläggningar. Det tvingar mig som degerforsare att betona det sista ganska tydligt. Jag kan inte låta bli att kommentera det som Ola Sundell var inne på. Jag är inte heller övertygad om att propositionen med förslag till ny regionalpolitik löser problemen. Det finns mycket som fattas. De största bristerna vi har i glesbygden är att vi hela tiden tappar arbeten. Det finns en viss överbetoning på att man flyttar dit där man ska få en fin utsikt och ha en trevlig livsmiljö. Jag tror inte att det räcker att leva på den fina utsikten. Man måste ha arbete, bostäder och utsikter för en god framtid snarare än utsikt över något fint vattendrag. Herr talman! Alltsedan industrialismens genombrott har verksamheter vuxit fram, utvecklats men också avvecklats och ersatts av andra verksamheter. Alla stora förändringar är mer eller mindre smärtsamma för de berörda parterna, inte minst de anställda och deras familjer. Den svenska fackföreningsrörelsen och Sveriges löntagare har historiskt sett insett att strukturrationaliseringar har varit nödvändiga för att långsiktigt få en konkurrenskraftig och utvecklad produktion. Privat företagsamhet har alltid varit inriktad på att skapa vinst. Men det har också funnits en stor kompetens vad gäller själva produktionen inte minst från de anställdas sida. Många våra produkter ha varit världsledande. På senare tid har det luddats ut. Man tittar mindre god produktion och mer på total vinstmaximering. Inte ens lönsamma eller mycket lönsamma enheter eller företag går säkra. Den s.k. kvartalskapitalismen tvingar företagsledningar till snabba och ogenomtänkta beslut i sin iver att hålla aktieägare och den s.k. marknaden nöjda. Globaliseringen handlar i princip om att kapitalägare ska kunna flytta sina pengar fritt över gränserna. Det sätter mycket hård press på länder, fackföreningsrörelsen och löntagare. Jag har ett bra exempel. Vi brukar tala mycket om principer, men jag ska här ta ett konkret exempel. Avesta Polarits styrelse håller styvnackat fast vid sitt beslut att lägga ned Degerfors Stainless till år 2003. Därmed kommer det att ställa drygt 330 personer utan arbete. Dessutom drabbas ca 200 underleverantörer. Kommunen har beräknat att det kommer att beröra ungefär 1 000 personer i kommunen. Företaget håller fast vid beslutet trots att den nuvarande verksamheten ger en avkastning på ca 40 %. Styrelsen för företaget har varit kontaktad av såväl näringsminister Björn Rosengren som andra, kommunen, länsstyrelsen, osv. Statsminister Göran Persson har uttryckt sig i kritiska ordalag. Hela Degerfors med omnejd har rest sig för att göra motstånd. Nedläggningsbeslutet har diskuterats i riksmedier, i radio och TV, i de stora drakarna och på nätet. Ja, t.o.m. tidningen Dagens Industri har i ett flertal artiklar behandlat nedläggningsbeslutet i kritiska ordalag. Ingenting verkar dock bita på den s.k. råa kapitalismens företrädare - jag tycker att Avesta Polarit nu har satt sig i en sådan sits att man kan använda de orden. Det brukar sägas att finländska företagsledare är tuffa och alltid står fast vid fattade beslut. Jag har dock svårt att se det tuffa i att man snor löntagarnas och fackets lyckade affärsidé, som kom fram när man hotade Degerfors om nedläggning 1993. Då var det facket och löntagarna som kom fram med den nya affärsidén. Nu säger man: Nu går det här så bra, så nu tar vi er affärsidé och flyttar den till en annan ort i ett annat land, nämligen Sheffield i England. Jag har också svårt att se att det är speciellt tufft att man så länge som möjligt försöker gömma sig bakom affärshemligheter när beslutsunderlaget ifrågasätts. Det är inte fegt, snarare tvärtom, att låta sig övertygas av kloka och genomtänkta motargument. Det skulle också tyda på en viss flexibilitet. Men det verkar inte höra hemma i vissa börsnoterade företag. Vd:n och koncernchefen har envist hänvisat till att de övriga stålverken i koncernen har en större kapacitet och att finansieringsanalysen visar att nedläggning i Degerfors skulle ge tio gånger högre avkastning på investerat kapital jämfört med nedläggning i Den kritiske bör rimligen fråga sig om detta verkligen kan stämma, och hur de olika alternativen räknats fram. Underlaget har analyserats noggrant av facket och företagskonsulter, och de ifrågasätter fortfarande den bakomliggande analysen både vad gäller vad man bör göra för att få en effektiv produktion och en trovärdig finansiering. Facket menar att det finns ett bättre alternativ, där man skapar integrerade produktionsflöden i de olika enheterna, där befintlig kompetens tas till vara, där befintliga kundrelationer vårdas och där transporten av stål mellan de olika enheterna är mindre. Ingenting av vad som har sagts från Avesta Polarit hittills motsäger misstanken att nedläggningsbeslutet fattades redan då Avesta Polarit bildades genom en fusion i början av 2000. Det kan sägas vara ett beslut som inte fattades utifrån affärsmässighet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att Avesta Polarit är ett börsnoterat företag. Man kan fråga sig: Vad tycker egentligen aktieägarna i Avesta Polarit? Vad säger Avesta Polarits kunder? Vad säger de riksdagsledamöter som vanligtvis hyllar marknadens frihet? Jag hade önskat att ni i det här konkreta fallet skulle kunna stå upp lite frejdigt och aningslöst - som jag tycker att ni brukar göra när det gäller marknaden och dess aktörer. Men nu är det fredag, och vi diskuterar regionalpolitik. Föga oväntat lyser de ledande borgerliga politikerna med sin frånvaro, vilket för övrigt också gäller regeringen. Jag förväntar mig att ni snarast går ut och förklarar det logiska och affärsmässiga i att lägga ned en vinstgivande enhet. Det skulle dessutom vara snyggt om ni kunde stå för den åsikten på plats i Degerfors. Jag hälsar er välkomna dit. Vi skulle säkert kunna föra en trevlig diskussion med de anställda. Kampen kommer förstås att gå vidare för att rädda en verksamhet i Degerfors. Om man vidhåller kravet på att lägga ned verksamheten tycker jag att det är rimligt att man ger någon annan chansen att ta över den här fungerande och lönsamma verksamheten. Det kan vara ett annat företag eller, om inget annat fungerar, de anställda. Det ska i så fall ske till en symbolisk summa. Sannolikt kommer Avesta Polarit att vägra med hänvisning till att man inte vill ha konkurrens på orten. Men då pratar man emot sig själv. Om man tror på sina egna siffror, dvs. att man kommer att få en tio gånger högre lönsamhet genom att lägga ned i Degerfors och flytta till Sheffield, så kan det inte i kapitalismens värld vara en speciellt hård konkurrens från ett annat företag som drivs av de anställda eller av någon annan och som har tio gånger lägre lönsamhet. Jag tycker att man är skyldig att ge en chans till alla generationer i Degerfors som har kämpat och dragit in vinst till olika företagskonstellationer där sedan ungefär 340 år tillbaka. De ska få en chans att få fortsätta bedriva inte en förlustgivande verksamhet - som det ofta handlar om - utan en mycket vinstgivande verksamhet. Ge Degerfors Stainless ytterligare en chans! Det vore tufft, herr Virolainen! Herr talman! Jag kan också konstatera att regeringen har olika linjer i frågan. Björn Rosengren sade i en TV-debatt att han kunde tänka sig att se över reglerna för företagsnedläggningar. Han hänvisade till de franska reglerna, som är mycket tuffare när det gäller företagsnedläggningar och de anställdas rättigheter och företagets skyldigheter. Bara några dagar efteråt går statsminister Göran Persson ut och säger att i Sverige varken kan eller vill vi göra någonting åt detta. Då är förstås frågan: Vilken regeringslinje är det egentligen som gäller? Är regeringen beredd att se över regelverket och stärka de anställdas rättigheter vid nedläggning av företag? Är regeringen beredd att möjliggöra uppbyggnad av lokala och regionala fonder för att skapa åtminstone en liten motmakt till det spekulativa kapitalet? Är regeringen beredd att ge t.ex. AP-fonderna större möjlighet att skaffa sig fler aktieandelar i olika företag, med ett mer långsiktigt ägarintresse? Är det fult att använda även pensionsspararnas pengar och att löntagarna har rätt att via sina gemensamma sparade pengar kräva ägande och makt och inflytande över produktionens inriktning osv.? På tal om stål och fotboll: Vi har aldrig gett upp! Vi har kommit långt ned i divisionerna, och nu är vi nere i . ja, jag ska inte säga sådana ord i kammarens talarstol. Men vi kämpar vidare! Jag hoppas att fler kan delta i kampen, och inte bara pratar utan också föreslår konkreta åtgärder och visar respekt. Kom på plats och säg vad ni egentligen tycker!

Herr talman! Så har vi då - jag hade så när sagt äntligen - fått regeringens syn på hur den föreslår att regionalpolitiken i vårt land ska förändras och moderniseras för att möta framtiden. Jag har naturligtvis läst propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Jag har läst den ganska grundligt för att jaga efter nya grepp och nya tankar och idéer, men jag har faktiskt inte hittat några. För ett par veckor sedan sade jag i bordläggningsdebatten att vi kristdemokrater inte tror att den medicin regeringen nu doserar kommer att fungera. Varför skulle den det? Det är ju precis samma slags medicin som man har försökt med under långa tider. Nej, det är som tidigare - det är uppifrånperspektivet som gäller. Men ett samhälle byggs inte på det sättet. Enligt kristdemokratisk uppfattning byggs livskraftiga regioner, kommuner och samhällen när människor med kraft och vilja samverkar lokalt i ett underifrånperspektiv. Det fungerar ungefär likadant oavsett var i landet dessa människor eller, om man så vill, eldsjälar bor och lever. Helt fundamentalt är att människor vill bo på landsbygden, i små orter eller i glesbygd, dvs. över hela landet. Regeringen föreslår att 150 miljoner ska fördelas över de kommuner som drabbats hårdast av befolkningsminskning som ett extra stöd och hjälp. I vår motion som svar på propositionen resonerar vi som så att detta är ett extra utjämningsbidrag som ska läggas ovanpå det mellankommunala - ett slags extra plåster för att rätta till en skevhet i skatteutjämningsbidraget. Vi tror inte att det kommer att hjälpa särskilt mycket. Vad hjälper pengar om de många människorna inte kan uppfylla sina önskningar? Ett annat sätt som vi nu i flera år i motioner, reservationer och anföranden förordat är att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande på landsbygden. I dag går det knappast att bygga nytt. Risken är för stor att man blir fast i sin bostad med sina lån. För många människor blir beslutet att bygga en villa på landsbygden det sista val av bostad som man kan göra i livet. Vi ser då två åtgärder som omedelbart borde sättas i gång. Det ena är att genomlysa och förbättra kreditförhållandena för att bygga på landsbygd eller i små tätorter. Som det nu är kommer marknadsvärdet på en nybyggd landsbygdsvilla att ligga betydligt lägre än vad det kostar att bygga den. Därför måste det faktiskt ordentliga tag till för att komma till rätta med vad det kostar att bygga. När mer än 60 % av slutpriset är skatter så måste vi i dag börja titta på t.ex. Dessutom måste dispensgivningen för strandskyddsreglerna mjukas upp för att möjliggöra bebyggelse sjönära eller vid vattendrag. Vi vet nu att det är det slags boende som många människor vill skaffa sig. Glesbygdsverket skriver om detta i sitt remissvar på Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande. Man har identifierat en liten återflyttning till och vilja att flytta till landsbygden. Och just strandskyddet spelar väldigt stor roll för dessa återflyttare när det gäller var och hur man kan välja att bo. Vi vill att kommunerna ska ha hand om en generösare dispensgivning. Ta bort Naturvårdsverkets överprövningsrätt! Herr talman! Man måste ju också kunna ta sig till och från sin bostad. Då behövs det vägar. Man ska kunna ringa och koppla upp en dator och man ska ha tillgång till elektrisk kraft. Kort sagt: infrastruktur. Vad har regeringen sagt om vägar för att främja landsbygden? Jo, genom att successivt avsäga sig ansvaret för vägarna på den svenska landsbygden riskerar regeringen att kraftigt försämra det som i dag är knappt acceptabla kommunikationsleder. Det handlar om det fina blodomloppet ute i kommuner, byar och glesbygd. En utredning har sett över beståndet av allmänna vägar och föreslagit att 16 000 km allmän väg görs om till enskild väg. I en situation med synnerligen låg vägstandard kan alltså regeringen komma att avsäga sig det ekonomiska ansvaret för vägunderhållet i de områden där människor är som allra mest utlämnade till fungerande bilvägar. I dag är cirka en fjärdedel av det enskilda vägnätet berättigat till statsbidrag. Anslagen halverades under ett par år på 1990-talet, och 1999 utbetalades endast 100 miljoner i bidrag trots att drygt 500 miljoner avsatts i statsbudgeten. Tryggheten i systemet hotar att försvinna om det enskilda vägnätet drastiskt utökas. Det finns effektiviseringsvinster att göra genom en mer lokalt anpassad drift. Det behöver därför utvecklas former för detta utan att staten för den skull släpper det ekonomiska ansvaret. Grundläggande är att underhållet förbättras genom höjda anslag, oavsett om det sker genom ökade bidrag till enskilda vägar eller genom ökade resurser till Vägverket. Kristdemokraterna anser att regeringen måste garantera att staten inte avsäger sig det slutgiltiga ekonomiska ansvaret för underhållet av de landsbygdsvägar som är öppna för allmän trafik. Herr talman! Låt mig säga några ord om tillväxtavtalen. Lands och glesbygdens kännemärke är de många småföretagen. Dessa måste bli mer involverade i och dra nytta av tillväxtavtalen framöver. Vi menar att dessa avtal måste bli en kommunal angelägenhet om tillväxtavtalen ska bli vad många av oss hoppas. Vi har varit avvaktande inför dessa avtal, och vi ser ingen förbättring. Det går inte att bara lägga på kommunerna ytterligare arbetsuppgifter utan att de får betalt för jobbet. Men vi tror att tillväxtavtalen i mer kommunal regi skulle kunna vara en grej. Jag skulle vilja tala något lite om näringspolitik. Det är inte enbart geografiska skillnader som innebär olika förutsättningar för företagande. Grunden finns till stor del hos företagaren själv. Det handlar om hur möjligheter och resurser tas till vara, men också om hur en affärsidé formuleras och genomförs. Därför kan vi konstatera att de regionalpolitiska stöden aldrig kan ersätta entreprenörskap, företagaranda, kreativitet och dynamik. Å andra sidan är vi väl medvetna om att en programverksamhet som t.ex. tillväxtavtalen har satt i gång kan bli en startpunkt för något nytt i ett litet företags utveckling. Kristdemokraterna tror dock att i stället för stöd och bidrag är det viktigare att näringspolitik, skattepolitik, arbetsmarknadspolitik och jordbrukspolitik utformas så att de uppmuntrar och ger förutsättningar för att eldsjälar och innovatörer ska våga ta risker och finna det mödan värt att starta och driva verksamheter av olika slag. De blir då i sig själva en förutsättning för tillväxt i det samhälle eller den bygd där de bor. Jag har mycket svårt att se var och hur regeringens förslag kan ge sådana effekter. Jag skulle ha velat säga någonting om äganderätt och om upphovsmannarätt, men talartiden är slut. Vi måste dock värna upphovsmannarätten på ett annat sätt.
Herr talman! Harald Bergström tar upp en rad kritiska ståndpunkter i förhållande till regeringens proposition om regionalpolitik. Jag kan dela en del av den kritiken. Ibland får man nästan intrycket att vi har för liten rörlighet i Sverige och att alltför få flyttar. Av dem som flyttar från skogslänen är det "bara" 25 % som flyttar till storstäderna. Det är ju en ganska stor andel, åtminstone för dem som drabbas av utflyttningen. Harald Bergström uppehöll sig vid det som jag var lite kritisk mot. Det räcker inte med att man får en fin utsikt från en strandnära tomt. Vi har en jättefin väg till och från Degerfors. Vi har massor av sjöar man kan bo vid. Vad ska de människor som bor där leva av? Det är min fråga. Är det tänkt att man ska pendla och jobba i Stockholm? Sedan skulle jag vilja fråga vad Harald Bergström tycker om behovet av riskkapital ute i regioner och på de lokala marknaderna. Har Harald Bergström något emot att de anställda själva får skapa lokala och regionala fonder så att man investerar regionalt och lokalt och därigenom får någon typ av inflytande över de företag som finns där och kan tänka lite mer långsiktigt? Hur ser Harald Bergström och kd på arbetet ute i glesbygden och de mindre orterna? Hur ser kd på detta med ökad rörlighet? Vad innebär det? Ska vi flytta fler människor in till storstäderna, eller är det inom arbetsmarknadsregionerna vi pratar om? Hur ser Kristdemokraterna på den befolkningsminskning som faktiskt pågår? Hur ser ni på den sneda åldersfördelningen ute i många mindre kommuner och vad det innebär för den kommunala servicen? Jag fick inga svar på det i Harald Bergströms inledande tal.
Herr talman! Nej, det är inte så enkelt att på några minuter redogöra för allt det som Peter Pedersen frågar om. Mycket av det svaras på i vår regionalpolitiska motion som vi lämnade häromdagen. Den heter kd 120. Vad den heter på riksdagsspråk vet jag inte ännu. Jag kan säga några ord om detta att flytta till och bo på landsbygden. Vi föreslår t.ex. att man ska förbättra reseavdragen. Det är en möjlighet. Den ser vi på. Näringslivet är en viktig fråga som jag berörde. Vår näringslivspolitik tar sikte på att förbättra klimatet för företagande. I Peter Pedersens anförande berördes inte orsaken till att Avesta Polarit flyttar den här verksamheten från Sverige. Vad kan det bero på? Kan det bero på klimatet? Kan det bero på sådana saker som förmögenhetsskatten osv.? Dessa saker är oerhört viktiga för att man ska vilja vara kvar med verksamheten i Sverige.
Herr talman! Jag tror ärligt talat inte att företagsklimatet eller företagsskatterna har ett dugg att göra med Avesta Polarits beslut att flytta. Det företaget ägnar sig nog snarare åt någon slags regionalpolitik och vill rädda det sista stålverket i England. Det tycker jag inte att ett börsnoterat företag ska ägna sig åt. De ska titta på - och det är lite märkligt för Vänsterpartiet att behöva säga detta - att man får god avkastning på kapitalet. Om inte 40 % är tillräckligt, undrar jag vilka krav som ställs på löntagarna i framtiden oavsett var de bor. Sedan är det alltid lätt att hänvisa till bättre vägar. Jag tycker att det är viktigt, och genom Vänsterpartiets försorg har vi faktiskt fått en större betoning på att vi ska tjälsäkra och få en rimlig framkomlighet ute i glesbygden. Det ska inte bara satsas på de stora projekten runt de större städerna. Det kan behövas bådeoch, men det behövs en rimlig balans. Jag tycker fortfarande inte att jag hör något om detta med entreprenörskap osv. Det krävs ju också någon typ av kapital. Det är inga problem att köpa hus i glesbygden. Det finns massor av tomma hus och tomma lägenheter. Man tvingas riva en massa lägenheter. Om det är någonstans det behövs pengar så är det för att ge goda investeringsmöjligheter till dem som har goda idéer genom att det finns fördelaktiga lånemöjligheter, t.ex. statliga lånegarantier. Detta öppnar man lite för i propositionen.
Herr talman! Det är riktigt att detta också behövs. Vi föreslår att möjligheten att få riskkapital ökar, t.ex. att en uppfinnare, en innovatör, ska få göra riskkapitalavdrag. En annan sak som vi föreslår i vår motion är att man ska arbeta med kreditgarantifonder, kreditgarantigivning och sådana föreningar ute i glesbygden runtom i det lilla Sverige. Men trots allt är det den stora regionalpolitiken som är den betydelsefullaste, och där är just näringslivsklimatet det viktiga. Jag hinner inte svara på fler frågor. Tack, herr talman!
Herr talman! Regionalpolitik är viktigt för hela landets välbefinnande. När jag ser på talarlistan verkar det som om det är frågor som i första hand intresserar ledamöter från skogslänen. Vi har procentuellt sett färre ledamöter än tätortsregionerna, trots det är mer än hälften av debattörerna inom området regionalpolitik just från skogslänen. Vi har i dagarna haft möjlighet att motionera med anledning av propositionerna Regional samverkan och statlig länsförvaltning och En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Jag vill lyfta fram en del synpunkter som vi i Centerpartiet har tagit fram i våra motioner om regionalpolitiken och regional samverkan. Jag kommer också att knyta an till mitt eget natursköna län som jag hoppas kommer att få en positiv framtid. Utveckling kan inte kommenderas fram utan måste ta sin utgångspunkt i de lokala och regionala förutsättningar som finns. Tillväxten skapas underifrån genom att enskilda människor tillåts att växa, ta ansvar och även besluta om sitt eget närområde. Olika regioner har olika behov och förutsättningar för att utvecklas. Av den anledningen tycker Centerpartiet att fördelningen av medel för regionernas utveckling ska ske på det lokala planet. Mitt län, Västernorrland, har under många år förlorat medborgare på grund av att de har flyttat till i första hand Stockholm. Kommunpolitikerna i länet har förslag på hur man ska vända trenden, men då måste man ju själv få ansvara för regionens utveckling. Statens ansvar är att undanröja hinder och skapa förutsättningar för människor och regioner att utvecklas och växa. I Västernorrlands län har alla kommuner därför ansökt om att få bilda ett regionfullmäktige, och det var med bestörtning som vi tog del av propositionen om regional samverkan och statlig länsförvaltning som vill ta ifrån de lokala politikerna möjligheten att utveckla sitt län. Det är odemokratiskt, och min förhoppning är att det blir en majoritet för avslag på den propositionen. Det skulle vara intressant att höra vad demokratiministern tycker om det där förslaget. Herr talman! I den svenska naturen finns gott om orörd natur som kan erbjuda många upplevelser för turister. I Sverige måste vi bli duktigare på att utveckla den turistnäring som naturens resurser kan erbjuda. Andra europeiska länder, bl.a. Österrike, har utvecklat sin natur till en resurs för landsbygdsturism. De länder som tar till vara den möjligheten skapar förutsättningar för många nya företag som kan etablera nya produkter, nya sysselsättningar och nya besöksplatser, vilket ökar sysselsättning och tillväxt i regioner som verkligen behöver tillväxt. För att utveckla landsbygdsturism måste vi också se till att jordbrukare har förutsättning att få lönsamhet i sina företag. Om inte jordbrukare finns som håller landskapet öppet kommer vår landsbygd att växa igen, och det gör den väldigt snabbt. Då minskar också intresset för turister att besöka landsbygden. Av den anledningen bör jordbrukare i stödområde A få samma möjligheter som andra företagare att driva sina företag. Förslag finns om en nedsättning av sociala avgifter för småföretagare i just stödområde A, och det tycker jag är bra, men det bör gälla också både jord och skogsbrukare. Herr talman! Kvinnors företagande är viktigt för Centerpartiet. På vårt initiativ har det inrättats särskilda företagarlån för kvinnor. Dessa lån har haft stor betydelse för framväxten av flera kvinnliga företagare. Mycket mer finns att göra på det området. Bl.a. bör man permanenta det projekt som fanns under två år med resurscentrum för kvinnor och kvinnolån. Om dessa möjligheter erbjuds finns också möjlighet att kvinnor startar företag på landsbygden. Det är välbehövligt, för i Norrland ser vi hur kvinnor i högre grad än män flyttar till storstäderna. Väl känd är väl kvinnobristen i Pajala, men de problemen finns också i Ådalen. Centerpartiet har skissat på många olika modeller för att gynna företagande i hela landet, och det presenterar vi i flera motioner, bl.a. i den regionalpolitiska motionen. En förutsättning för att företag ska vilja bygga upp sin verksamhet utanför tätorten är också att infrastrukturen fungerar, och då menar jag all infrastruktur: vägar, järnvägar, digitala vägar osv. I regeringens infrastrukturproposition finns många förslag som jag innerligt hoppas kommer att förverkligas, men jag skulle knappast vara en oppositionspolitiker om det inte skulle vara så att jag också är missnöjd med vissa delar av den. Västernorrlands län är ett län som bevisligen tillhör de län som har den sämsta infrastrukturen. Jag har träffat flera människor som under sin semester valt att åka till Höga kusten för att titta på vårt nya världskulturarv. Omdömet efteråt har varit: Vilken fantastisk natur, men vilka dåliga vägar ni har! Nu kommer inte jag att klaga på vägarna hemma! säger folk från södra Sverige. Nu har vi blivit lovade resurser för att öka bärighet och tjälsäkra vägar, men vi i Centerpartiet anser att det behövs ännu mer resurser för att klara det. Vi har under de närmaste tre åren avsatt 6,4 miljarder mer än regeringen för att ta igen eftersatt underhåll, förstärka den regionala infrastrukturen och bygga bort flaskhalsar på riks och För Västernorrlands del är det väldigt viktigt att järnvägen får de resurser som behövs för att den nya Botniabanan ska bli lönsam i framtiden. Det innebär att pengar måste avsättas för att rusta Ådalsbanan från Nyland och ned genom Sundsvall och att det byggs triangelspår mellan Prästmon och Långsele för att få möjlighet att på ett smidigt sätt binda ihop Stambanan med Botniabanan. Det behövs för att förbindelserna ska fungera både i nord-sydlig riktning och i östvästlig. Vi har lite lätt i Sverige att bygga infrastrukturen så att den bara fungerar i nord-sydlig riktning. När infrastrukturen är i gott skick och förutsättningarna för att starta företag har förbättrats är jag övertygad om att befolkningen kommer att öka i mitt län och även i övrig glesbygd. Till sist, herr talman, vill jag ta upp detta: I samband med försvarsnedläggningen lovades de orter som drabbades att de skulle få ersättningsjobb. Än har vi inte sett mer än ett fåtal jobb av de utlovade till Sollefteå. Nu vill vi snabbt se att regeringen tar sitt ansvar och utlokaliserar jobb. Det finns många statliga verk och myndigheter som mycket väl skulle kunna flytta ut från Stockholm. Centerpartiet har listat befintliga verk och myndigheter som helt eller delvis kan utlokaliseras till andra delar av landet. Vid frågestunden i går sade kulturministern, som hade på sin lott att svara på övergripande frågor, att regeringen i alla lägen försöker hitta andra placeringar än i de överhettade områdena när det gäller placering av verk och myndigheter. I Västernorrland ser vi fram emot att dessa ord kommer att bli verklighet.

Herr talman! När vi satte i gång med att fundera på arbetet kring den regionalpolitiska propositionen var vi tvungna att försöka tänka ut: Vad är det allra viktigaste nu för att vända situationen, som ju är väldigt allvarlig? Vi i Miljöpartiet kom fram till att det finns fyra oerhört viktiga strukturella områden som man måste satsa klokt på. Det gäller infrastruktur, det gäller utbildning, det gäller företagens villkor och det gäller servicen i glesbygden. När det gäller infrastrukturen handlar det om olika saker, men ingen har kunnat misslyckas med att höra nödropen från glesbygden framför allt, nu när klimatförsämringarna, som det verkar, gör satsningar på vägnätet ännu mer nödvändiga än vi någonsin har trott förut. Vi har tagit fasta på dessa nödrop och har velat satsa väldigt mycket på landsbygdens vägnät. Vi har också fått igenom, i budgetpropositionen, åtgärder som syftar till att människor ska kunna komma fram året runt på hela vårt vägnät och att industrin ska kunna köra sina transporter när de behöver och önskar det. Vi har alltså åstadkommit ett landsbygdspaket som föreslår stora satsningar, men det som har gått igenom i infrastrukturpropositionen tycker vi inte är tillräckligt. Vi vill alltså där ha mer pengar till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Våra förslag på det här området inriktar sig på fem huvudsakliga delar. De är till att börja med framkomlighet året runt på alla vägar för lätt trafik. Behovet där, kan man säga om man nu ska sammanfatta det, bedöms vara 1 miljard kronor. Det är full bärighet året runt på viktiga näringslivsvägar. Det är bärighetshöjning på dem, och den beräknas till 3 miljarder kronor. Det är upprustning och tjälsäkring som beräknas till 17 miljarder kronor. Sedan har vi begränsning av tjälrestriktioner till max tre veckor per år på övriga vägar, och behovet där har vi sett som 2,5 miljarder. I det ingår beläggning av prioriterade grusvägar. Vi har bedömt behovet på det området till Slutligen har vi anpassning av äldre huvudvägar till dagens trafiklaster. Man lastar sedan 1974 betydligt mer på de tunga bilarna än vad man tidigare gjort, och det får effekter på vägnätet. Vi har beräknat medelsbehovet för att anpassa vägarna till 5 miljarder kronor. Sammantaget innebär det här ett åtgärdsbehov om ca 30 miljarder kronor under planeringsperioden. Detta borde ingå i den ekonomiska planeringsramen i stället för de 17 miljarder kronor som är föreslagna. Vi menar att godstrafiken på järnväg behöver stora investeringar. Det handlar framför allt om kapaciteten på det nord-sydliga huvudstråket genom Sverige. Järnvägen har ju en nyckelroll i miljöanpassningen av trafiksystemen, och därför vill jag också påpeka vikten av att Norrbotniabanan byggs så snart som möjligt och av att samordningen mellan trafikslagen förbättras. Det är givet att de orter som ligger norr om Botniabanan får ett mycket sämre konkurrensläge innan också Norrbotniabanan blir färdigbyggd. Den väg som vi nu följer är dock egentligen omöjlig, för både gods och persontrafikarbetet ökar hela tiden mycket. Miljöpartiet vill naturligtvis att så många människor som möjligt ska ha tillgång till bra och effektiva kommunikationer, men inte till priset av global miljöförstöring och lokala problem som att Östersjön dör, luftrörsproblem, buller, försurning, marknära ozon osv. Därför vill vi investera i nya system innefattande effektiva alternativ för medborgarna med omedelbar verkan. Ett förslag som jag har försökt driva i den regionalpolitiska propositionen med liten men dock någon framgång är att samordningen av transporterna i glesbygden måste förbättras. När man besöker en liten by pratar människorna där om att det passerar massor med biltransporter men att de inte är tillgängliga. Varje transport har sitt eget mål och sitt eget syfte. Det gäller både för varutransporter och för persontransporter av olika slag. Kloka personer i befolkningen funderar över om inte detta går att samordna, så att dessa transporter kan utnyttjas också av andra som behöver dem. Varför ska varje företag ha sin egen transport, som de andra inte kan utnyttja? Jag har lyckats få in dessa tankar i Kollektivtrafikkommittén, som ska titta på möjligheterna till effektivare samordning på det här området. Det har gjorts betydande insatser i form av goda experiment på det här området, bl.a. genom något som kallas Kruxa. Man har där lyckats att till oförändrad kostnad i hög grad höja servicegraden genom att på ett bättre sätt utnyttja de transporter som redan sker. Det här måste vi titta på. Jag vill också peka på vikten av att miljövänliga koldioxidneutrala drivmedel får komma fram. Reglerna har hittills förhindrat framväxten av koldioxidneutrala drivmedel, utom i vissa små nischer och hos vissa producenter som regeringen har favoriserat. Regeringen har pekat ut vissa produkter, den biogas som produceras av kommunerna, några tillverkare av RME och ett par etanolproducenter. Dessa producenter har fått befrielse från både energiskatt och koldioxidskatt. Övriga producenter som velat komma in på marknaden har inte fått någon skattelättnad alls. En sådan här politik är förkastlig. Vill man ha en utveckling på området måste man skapa öppna förfaranden och rättvisa regler, som gör att alla producenter har chansen att delta i konkurrensen för att få fram drivmedel med de miljöegenskaper som samhället behöver. Drivmedelsområdet har skötts på ett oerhört märkligt sätt. Jag hoppas för miljöns och framtidens skull att detta nu rättas till. Vi har, som ni säkert har lagt märke till, fått en öppning för detta i budgetpropositionen. Det har där uttalats att alla koldioxidneutrala drivmedel ska befrias från koldioxidbeskattningen. Vi fick löfte om ett sådant framsteg redan 1999, och nu ska det väl äntligen bli så att regeringen sätter i gång med detta. Vi har också fått ett löfte om att pilotprojektdispanserna för alternativa drivmedel ska få rimliga regler, vilka inte som nu utestänger majoriteten av producenterna och favoriserar en liten grupp. Jag hann inte gå in på den regionalpolitiska propositionen.
Herr talman! Jag håller fullständigt med Ingegerd Saarinen om att det är oerhört viktigt att de här drivmedlen ses över och att vi får fram alternativen. Men Rom byggdes inte på en dag. Jag har en fråga till Ingegerd Saarinen. Miljöpartiet har aviserat att man vill höja bensinpriset väldigt kraftigt. Hur förklarar Miljöpartiet det för alla dem som bor i glesbygd och som är starkt beroende av sin bil på grund av att det där inte finns någon kollektivtrafik? De måste utnyttja sin privata bil för att ta sig till sina jobb osv. Jag tänker inte bara på jobbresor, som man kan göra avdrag för, utan även på pensionärer, arbetslösa, barn som ska skjutsas osv. Det blir stora kostnader för dem i glesbygd.
Herr talman! I budgetpropositionen krävde vi en kompensation för glesbygdsbor för detta. Vi fick inte igenom det. Jag vill också säga att det som Birgitta Sellén pratar om är ett av skälen till att jag är utomordentligt upprörd över situationen för alternativa drivmedel och hur den har hanterats. Det som vi vill komma fram till genom höjning av drivmedelskostnaderna är naturligtvis att de alternativa koldioxidneutrala drivmedlen ska få bättre villkor och bli konkurrenskraftiga. Men så länge staten med konstiga och dåliga regler faktiskt förhindrar framväxten av alternativa drivmedel når vi ingen framgång på det här området. Därför måste vi se till att reglerna för förnyelsebara och miljövänligare drivmedel förbättras, samtidigt som vi arbetar med höjningar av fossila drivmedel. Man måste arbeta tillsammans med detta. Så har hittills inte skett, och det beklagar jag djupt.
Herr talman! Jag håller fullständigt med också i de avseendena. Även vi i Centerpartiet jobbar med detta. Men jag fick inget svar på hur Miljöpartiet förklarar att man vill höja bensinpriset så kraftigt. Det gäller även för dem som bor långt upp i Norrland och som behöver kunna ta sig till olika platser med hjälp av bilen. Det ska vara möjligt för dem att ta bilen. De ska inte känna att de inte kan göra det därför att det blir alldeles för dyrt.
Herr talman! Till att börja med har bensinpriset visserligen ibland höjts av bensinbolagen, men det har inte höjts skattevägen. Det som hände förra året var att det lades ytterligare 10 öre på dieseln. I vår skatteväxling, tanken att arbete ska beskattas lägre och att t.ex. fossila drivmedel som stör miljön ska få högre skatt, ingår att miljöförstörande produkter som fossila drivmedel ska bli dyrare. Men samtidigt ska andra saker bli billigare. Det är tänkt att det ska gå jämnt upp. Det är väldigt viktigt att detta fungerar. Innebörden av skatteväxlingen är att utvecklingen på de här två områdena följs.
Herr talman! Vi har talat om regionalpolitik, och vi har under förmiddagen också kommit in på frågor om infrastrukturen och vikten av att ha framkomliga vägar. Jag vill använda detta tillfälle till att diskutera och lyfta fram frågan om finansieringen av vägarna, inte minst mot bakgrund av infrastrukturpropositionen, som vi från oppositionen i går tog upp i olika motioner. Enligt budgetlagens huvudregel ska byggandet av vägar och järnvägar finansieras med anslag över statsbudgeten. Långsiktiga investeringar ska alltså betalas omedelbart med statens löpande inkomster. Riksdagen har dock vid flera tillfällen utnyttjat en undantagsparagraf och beslutat om finansiering av infrastrukturen på ett annat sätt än genom anslag. Lån i Riksgäldskontoret och på kreditmarknaden har jämte avgiftsfinansiering och samfinansiering gjort att dessa investeringar nu inte uteslutande belastar statsbudgeten. Det finns ytterligare en möjlighet genom att man upprättar ett partnerskap med den privata sektorn, det vi brukar kalla för public-private partnership eller PPP. PPP är en finansieringsform som har många olika fördelar och som regeringen med dess stödpartier väljer att inte utnyttja, detta trots att det finns goda skäl att tro att näringsminister Rosengren gillar idén. Han har talat för den, han har föreslagit den. Vi har fattat beslut i trafikutskottet om att man ska finansiera på detta sätt. Ändå händer ingenting. Vad är då erfarenheten av effektiviseringar genom PPP-lösningar? I flera länder, bl.a. Storbritannien och Finland, har partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn fungerat mycket väl i samband med infrastrukturinvesteringar. Inte minst finns lärdomar att dra av byggandet av motorvägen mellan Helsingfors och Lahtis, där ett internationellt konsortium i hård konkurrens lyckades pressa såväl byggtiden som bygg och underhållskostnaden väsentligt. Och man räddade människoliv. Ett av de viktigaste argumenten för att påskynda byggandet av motorvägen var att det var en mycket olycksdrabbad sträcka. I Sverige fattade riksdagen 1993 på den borgerliga regeringens initiativ beslut om att byggandet och driften av Arlandabanan skulle ske i ett partnerskap med det privata näringslivet. Den finansiella lösningen innehöll ett antal komponenter: anslag, villkorslån från staten, riskkapital från offererande privata aktörer och lån på kreditmarknaden. Ett privat konsortium svarade för byggandet och äger nu rätt att driva Arlandapendeln samt att ta upp avgifter för passagerare som reser till Arlanda med andra aktörer än Arlandapendeln. Fördelen, utöver att privat kapital ställdes till förfogande, var att riskerna för projektet fördelades på ett mycket bättre sätt. Dessutom innebar modellen ökad effektivitet i projekterings och byggfasen genom en hård konkurrens i upphandling där även utländska aktörer fanns med. Tidsplaner och kostnadsramar hölls på ett betydligt bättre sätt än i motsvarande helstatliga infrastrukturprojekt. I fråga om infrastrukturinvesteringar finns det en rad fördelar med ett partnerskap mellan staten och det privata näringslivet i förhållande till den rena anslagsfinansieringen som jag nämnde i början av anförandet. Jag vill nämna följande faktorer: Det blir en jämnare fördelning av kostnader över anläggningens livslängd. Det blir en mer ändamålsenlig fördelning av ansvar och risktagande mellan olika aktörer. Det minskar den risk som staten går in i. Det blir en ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre kvalitet. Det blir en bättre statlig styrning och kontroll över projektets kostnader. Dessa långsiktiga åtaganden skapar incitament för god kvalitet. Det blir ökade krav på god planering. Nackdelarna består främst av risken för högre transaktionskostnader i upphandling och finansiering, samt brist på erfarenheter av dylika finansieringsmodeller. Men detta kommer med tiden att vara hanterbart. Innan det genomförs nya infrastrukturprojekt i partnerskap mellan staten och det privata näringslivet måste staten förbereda sig mycket noga. Förarbetet inför genomförandet av PPP-projekt är tidskrävande. I exemplet med Arlandabanan tog det tre år från start till dess att ett avtal var tecknat med ett privat konsortium. Men i gengäld gick det så mycket snabbare efter det att avtalet var tecknat. Kristdemokraterna anser att erfarenheterna av partnerskap mellan staten och det privata näringslivet är så goda att ett mer omfattande och långsiktigt investeringsprogram bör tas fram. Regeringen bör därför tillsätta en speciell delegation för infrastrukturinvesteringar med alternativa finansieringsmodeller. Den delegationen, menar vi, ska vara klart åtskild från Regeringskansliet, få till uppgift att utreda förutsättningar för och uppläggning av nya alternativa finansieringsformer för den svenska infrastrukturen, samt ta fram ett investeringsprogram med denna typ av finansiering. Därefter bör delegationen få till uppgift att leda arbetet med genomförandet av programmet. De projekt som väljs ut för denna form av finansiering ska självfallet bidra till att uppfylla de av riksdagen fastlagda trafikpolitiska målen och behöver därför ingå i myndigheternas flerårsplaner. De ska vara väl avgränsade och medge en sammantagen entreprenad av såväl byggande som drift och underhåll. Storleken på projekten måste vara sådan att det motiverar de eventuellt något högre upphandlingskostnaderna och att det därför blir intressant för utländska anbudsgivare. Vi kristdemokrater vill peka på en lång rad intressanta motorvägs och järnvägsprojekt som lämpar sig väl för den nya PPP-lösningen.

Allt detta finns tillgängligt, men regeringen väljer att inte i ett enda projekt använda PPP-modellen. Det tycker vi kristdemokrater är ett oerhört slöseri med effektivitet, med statens finanser och med människoliv.

Herr talman! När jag sitter i min riksdagsbänk och lyssnar på partiledardebatter och finansdebatter och hör statsministern och finansministern tala om hur bra det går för Sverige och om att målet om 4 % arbetslöshet är uppnått undrar jag om hela det geografiska Högkonjunktur och ökade skatteintäkter har givetvis givit staten bättre finanser, ja t.o.m. överskott. Men Sverige är ju inte enbart staten. Det finns människor och företagare också. En del av dessa bor i en glesbygd där klimatet är hårdare, avstånden långa och arbetsmarknaden svag. Därför kommer jag att ta upp några exempel på hur verkligheten är för människor och företagare som dagligen upplever problemen i den delen av landet. Vi har haft en negativ befolkningsutveckling i norra Sverige. 5 000-6 000 personer har flyttat från de fyra nordliga länen varje år sedan 1995. Regeringen har avsevärt försvårat möjligheten att bo och verka i den här delen. Man har dragit ned i första hand i glesbygden när det gäller försvaret, polisväsendet, domstolar, skattemyndigheter - ja, listan kan göras hur lång som helst. Nedskärningarna har också drabbat infrastrukturen. Sex års resursbrist har drabbat väginvesteringar, men kanske framför allt drift och underhåll, vilket i sin tur lett till ökade kostnader för både företag och hushåll. Vägavstängningarna har i både tid och antal ökat. Efter tre års väntan på den många gånger utlovade infrastrukturpropositionen var förhoppningarna stora. Men tyvärr blev resultatet otillräckligt. I Region Nord talade vägdirektören för ett halvår eller kanske ett år sedan om att 7 miljarder kronor behövdess enbart för att klara den eftersläpning som fanns förutom det dagliga driftunderhållet. Med den nu föreslagna propositionen kommer Vägverket i bästa fall att hinna i kapp eftersläpningen fram till 2007-2008. Under tiden får människor och företagare leva med mer eller mindre oframkomliga vägar, vilket innebär sämre miljö, högre bränsleförbrukning och ökade reparationskostnader. Herr talman! Tre regionalpolitiska utredningar under de senaste 15 åren har gemensamt kommit fram till att den förda regionalpolitiken med selektiva stöd inte varit framgångsrik och inte givit valuta för de insatser som gjorts. Den senaste som blev klar för ett år sedan konstaterade att kompensationspolitiken hade gjort sitt och att det krävdes förslag om stimulerat företagande och entreprenörskap. Kortsiktiga sysselsättningsåtgärder måste ersättas med grundläggande förutsättningar för företagsamhet och långsiktig tillväxt. Utredningens förslag var bra och borde ha accepterats av regeringen och statsrådet Messing. I stället för regional utjämning för tillväxt i hela landet innefattar propositionen samma gamla understöds och kompensationspolitik som tidigare. Dessutom anser tydligen regeringen att stöd till kommunerna och deras konkursmässiga bostadsföretag tillhör regionalpolitiken. Vilken regional utjämnings eller utvecklingseffekt har detta? Naturligtvis ingen. Däremot är det lilla steg åt rätt håll som regeringen tagit när det gäller nedsatta socialavgifter för företag inom stödområde A positivt. Problemet är att det inte gäller samtliga företag. Regeringen har vid många tillfällen hävdat att EU-kommissionen inte tillåtit denna stödform, medan kommissionens direktorat påstår att den svenska regeringen aldrig intresserat sig för eller har varit särskilt angelägen för att få en lösning till stånd. Under alla förhållanden har EU inte några synpunkter på åtgärder som ligger under gränsen för försumbart stöd. Därför är det mycket förvånande att regeringen har undantagit jord-och skogsbruk, fiskenäringen samt transportnäringen i propositionen. Självfallet är också dessa berättigade till lägre socialavgifter. Herr talman! Ett annat ämne som engagerar och berör norrbottningarna är de höga och ständigt ökade energi och bränsleskatterna. Anledningen är att ett hushåll i Norrbotten förbrukar dubbelt så mycket energi jämfört med ett hushåll i södra delarna av landet. Transportavstånden ger i stort sett samma effekt. Varje 1-öring i höjd energiskatt blir 2 öre i norr, och ungefär detsamma gäller för bränsleskatterna. Det är hög tid att vi får en förändring så att dessa punktskatter sänks till en rimlig nivå. Som norrbottning och bodensare känner jag mig föranlåten att också ta upp omställningsarbetet med anledning av regementsnedläggningarna. I november 1999 beslutade riksdagen på förslag av regeringen att kommuner med särskilda omställningsproblem med anledning av strukturomvandlingen inom Försvarsmakten skulle erhålla ersättningsjobb. 75 statliga tjänster och 450 nya jobb i privat verksamhet. Det har ni gått två år sedan beslutet fattades och drygt ett år sedan förbandsnedläggningarna genomfördes. Fortfarande har inga synbarliga etableringar skett. Jag får ofta höra att arbete pågår och att beslutet ska genomföras. Ja, givetvis, men när? Regeringens senfärdighet och oförmåga att genomföra fattade beslut är förödande för de kommuner som drabbats. Många kompetenta personer och deras familjer har tvingats att söka sig till andra delar av landet. Jag förväntar mig att betänketiden på två år nu är tillräcklig och att näringsministern och regeringen engagerar sig, tar beslutet på allvar och kommer till skott. Herr talman! Den kritik som jag har framfört på ett antal områden har betydelse för möjligheten att bo, verka och känna trygghet i tillvaron i de delar av landet som är särskilt utsatta. Det är ingalunda de enda orsakerna till den negativa befolkningstrend som har pågått sedan 1995, men de påverkar givetvis. Därför har vi i motioner när det gäller regionalpolitik och infrastruktur lagt fram en del förslag som skiljer sig väsentligt från regeringens förslag. Vi tycker att glesbygden måste få en bättre utveckling. Min bestämda uppfattning är att om hela Sverige ska leva, om vi vill ha ett öppet landskap, om vi ska kunna ta vara på våra naturresurser, så måste större vikt läggas i den vågskål som representerar de glest bebodda områdena i landet.
Herr talman! Jag instämmer i Olle Lindströms problemformulering när det gäller sänkta arbetsgivaravgifter. Vi lyckades att få ned arbetsgivaravgifterna med 15 % i stödområdena, och det tar Miljöpartiet åt sig äran av. Precis som Olle Lindström säger var det ingenting som regeringen prioriterade eller ens ville åstadkomma - därav krånglet med EU och de halvhjärtade försöken att få igenom detta i EU. Men egentligen ville man inte ha det. Vi fick i alla fall igenom det i den regionalpolitiska propositionen, och det är jag glad över. Men jag blir lite fundersam över Olle Lindströms prat om jordbruket. Tycker Olle Lindström att jordbruket får för lite stöd i EU-länderna? På grund av EU-regler medges inte dessa nedsättningar inom jordbruket, det sätter sig EU emot. Hur föreslår Olle Lindström att man ska gå till väga med detta?
Herr talman! När det gäller nedsättningen av socialavgifter finns det en gräns för försumbart stöd som är ganska hög. Naturligtvis anser jag att det är viktigt att alla företagare omfattas. Inom jord och skogsbruk och transportnäringen finns det också företagare. Varför skulle de uteslutas när möjligheten finns? Genom en förhandling skulle man också kunna gå över gränsen, om man så ville. Jag har engagerat mig i dessa frågor under många års tid. Jag har fört samtal med kommissionens direktorat. Jag har dokument därifrån som anger vad som gäller, och detta har jag hävdat för regeringen vid flera tillfällen. Dessutom har jag fört interpellationsdebatter i frågan. Jag vet alltså vilka regler som gäller. Därför förvånar det mig att man inte har tagit med samtliga företag.
Herr talman! Den information som jag har inhämtat är i alla fall att det inte får utgå några fler stöd till jordbruket, eftersom det redan har så mycket stöd. Därför var det inte möjligt att genomföra en nedsättning. Om Olle Lindström har andra informationer vore det väldigt bra att få konkreta upplysningar om det.
Herr talman! Man har möjlighet att medge nedsättning upp till den försumbara stödgränsen som ligger på 100-1 000 euro under tre år. Jag tycker att det är märkligt att man i den näringspolitiska utredningen - som lade fram sitt förslag för ett år sedan - inte har tagit reda på det här. Sedan utredningen redovisades har man haft ett år på sig att ta reda på dessa saker. Likväl har man inte gjort det. Man har t.o.m. lämnat en helt felaktig motivering i propositionen. Man säger att på grund av att det utgår transportstöd skulle åkerinäringen inte kunna få nedsatta socialavgifter. Men transportstödet går ju till transportköpare och inte till dem som utför transporterna. Det finns många felaktiga motiveringar i propositionen som gör att jag undrar om man inte är kompetent att ta reda på vad som gäller.

Herr talman! De flesta av oss är överens om att hela landet ska leva. Men när vi debatterar hur det ska göras möjligt skiljer vi oss åt. För somliga verkar det vara mera en läpparnas bekännelse än praktisk politik och handling. Men jag hoppas att vi alla kan vara överens om att de yttre förutsättningarna inte är riktigt lika i hela landet. Olika regioner har olika förutsättningar. Norrbotten, som upptar en fjärdedel av landets yta, har sina speciella förutsättningar. Klimat och avstånd är två faktorer som påverkar förutsättningarna och situationen. Avstånden är långa till det mesta för de flesta. På många orter finns inte några allmänna kommunikationer att tillgå. Bilen är det enda alternativet. Klimatet är inte heller detsamma i hela landet. Långa och kalla vintrar i norra Sverige gör att kostnaderna för energi blir mycket högre, ja, dubbelt upp mot vad de är i Skåne. Herr talman! Jag tror inte på några enstaka punktåtgärder eller brandkårsutryckningar för att lösa glesoch landsbygdens problem. Ska vi kunna ge hela landet en reell möjlighet att utvecklas och överleva, behövs ett batteri av konstruktiva och offensiva framåtsyftande åtgärder. Gammal skåpmat duger inte längre. Tyvärr finns det inte mycket av offensiva satsningar och konkreta förslag i regeringens proposition En politik för tillväxt och livskraft i hela landet. Fortfarande verkar regeringen tro att bara vi ger bidrag till glesbygdslänen så löser det sig. Det finns förvisso några små korn av positiva förslag i propositionen, men ack så få. Satsningen på turismen är i alla fall ett sådant korn. Men, herr talman, tyvärr faller regeringen återigen in i gammal skåpmatspolitik. Jag tänker på regeringens förslag i propositionen att ge ett särskilt statligt stöd på 36 kr per person om eller när de flyttar från sin kommun. Dessa 36 kr per person ska kommunen få efter det att befolkningsminskningen i kommunen minskat med mer än 5 % under den senaste tioårsperioden. Visst kan det vara lite plåster på såren för drabbade kommuner, men jag har oerhört svårt att se det offensiva i en sådan åtgärd. Hur kan en sådan åtgärd utveckla regionen? Snarare handlar det om att förlänga lidandet, för att inte säga främja avvecklingen. Befolkningsminskningen torde också få konsekvenser i den kommunala skatteutjämningen. Inte är det heller särskilt offensivt att staten går in och löser ut tomma lägenheter ute i landet. Herr talman! Det är inte mer bidrag som löser glesbygdens och landsbygdens problem. Ska befolkningsutvecklingen kunna vändas behövs offensiva åtgärder. Knappast någon i Norrbotten ropar längre efter mer bidrag och allmosor. Detta naturresursrika län med dess skog, malm och vattenkraft - näringar som byggt upp välfärden i Sverige under årtionden - frågar i stället efter bättre villkor och förutsättningar för företagen, för jord och skogsbruk, för de enskilda människorna ute i landsbygden så att de kan leva. Förutsättningar som gör det möjligt för oss att konkurrera på lika villkor är nödvändiga, inom landet men också med våra grannländer. Herr talman! Kristdemokraterna har i sitt budgetförslag tagit upp flera konkreta förslag som skulle göra det möjligt för lands och glesbygdskommunerna i landet att utvecklas och fortleva. Regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften i stödområde A är bra, men det är samtidigt ett erkännande av att beslutet om att ta bort den åttaprocentiga nedsättningen i de sociala avgifterna för tillverkande företag i norra Sverige var felaktigt. Företagen i Norrbottens inland förlorade hundratusentals kronor under de två år som förbudet gällde. Kristdemokraterna föreslår bättre villkor för alla företag i hela landet genom en sänkning av arbetsgivaravgiften med ytterligare tio procentenheter för lönesummor upp till 900 000 kr. Här har EU ingenting att invända mot en generell sänkning i hela landet. En annan åtgärd är att sänka energi och drivmedelsskatterna. Självklart ska villkoren för alternativa bränslen förbättras. Det är en självklarhet. Vi föreslår sänkt dieselskatt för jordbruks och anläggningsmaskiner med 53 öre per liter, vilket innebär en kostnad på ungefär 2:50 kr per liter. Vi föreslår också en generell sänkning av dieselskatten över hela riket, som EU inte heller har något att invända mot, med 25 öre per liter. Vi föreslår också en differentiering av bensinskatten genom en sänkning av bensinskatten med 25 öre per liter i stödområde A. Det motsvarar en sänkning med 31 öre per liter inklusive moms. Det här gynnar och ger förutsättningar för glesbygdsboende som har långa resor till arbetet och till service att leva kvar i sin bygd. Herr talman! Arbetslösheten är hög i Norrbotten. Nya varsel läggs snart sagt varje dag. Enligt länsarbetsnämndens senaste rapport varslade sammanlagt elva företag 537 personer i Norrbotten om uppsägning under september månad. Mycket talar för att en lågkonjunktur står för dörren. Nu behövs offensiva satsningar för nya arbetstillfällen. Det finns många goda idéer i Norrbotten om nya jobb, om regeringen skulle förmås att fatta offensiva beslut. Enligt en liten undersökning gjord vid Umeå universitet skulle upp till 80 helårsarbeten skapas om sportfisket i norr utvecklades. Det här är bara ett litet exempel. Tyvärr har regeringen valt att dra laxfiskefrågan i Norrbotten i långbänk. Oförmågan att fatta beslut i frågan är beklämmande. Offensiva satsningar på infrastrukturen - vägar och järnvägar - behövs nu och inte i slutet på planeringsperioden om befintliga företag ska kunna konkurrera inom landet såväl som med utlandet. Ett angeläget projekt är den s.k. Haparandabanan som ska vara länken eller handelsporten till våra grannar österut. Ett skyndsamt uppdrag till Banverket att utreda, projektera, kostnadsberäkna och bygga Haparandabanan är viktigt för Norrbotten. Herr talman! Regionalpolitikens främsta uppgift måste vara att bidra till utveckling av livskraftiga regioner i hela landet. Enligt kristdemokratisk uppfattning byggs livskraftiga regioner när människor med kraft och vilja samverkar lokalt i ett underifrånperspektiv.
Herr talman! Miljöpartiet har i laxfiskefrågan föreslagit att laxfisket ska reserveras för uppväxtälvarna och att man inte ska ha ett laxfiske i Östersjön. I stället kan man "pensionera" laxfisket i Östersjön. Vi får nu se hur det går med dioxinet, men innan den frågan blev aktuell var förslaget sådant. Jag undrar: Hur ställer sig Erling Wälivaara till tanken att laxen ska reserveras för uppväxtälvarna och dessutom till tanken att Fiskeriverket inte ska ha så stort inflytande över bestämmelserna för laxfisket, eftersom laxen går upp vid väldigt olika tidpunkter i olika älvar?
Herr talman! När det gäller laxfiskefrågan är jag helt överens med Ingegerd Saarinen. Ingegerd Saarinen kanske känner till att jag har engagerat mig mycket i frågan. Det var därför som jag också nämnde att man skulle kunna generera 180 helårsarbeten uppe i norr om man gjorde någon eller några av älvarna till sportfiskeälvar. Jag har tagit upp frågan med jordbruksministern, och hon har gett uppdraget, vad jag vet, till länsstyrelsen att se över frågan för att man ska kunna bli ense i den.
Herr talman! Jag fick inte riktigt svar på frågan om Erling Wälivaara är överens med oss om att man borde reservera laxfisket för uppväxtälvarna.

Herr talman! Fru talman! Bodens kommun har under de senaste åren drabbats av två stora beslut: I samband med försvarsbeslutet lovades Bodens kommun 75 statliga jobb och 425 jobb inom den privata sektorn. I fråga om statliga jobb har några tillkommit inom Försvarsmakten. Ekonomi och löneadministration har förlagts till Boden. Det finns andra etableringar som är aktuella, där det dock kommer att bli betydligt färre jobb än vad som planerats från början. De arbetstillfällen som erhållits inom den privata sektorn har till i dag givit ca 25 jobb. Det är på samma sätt här; flera etableringar är på gång men det har inte blivit något konkret resultat än. Herr talman! Från kommunens sida har man arbetat på ett konkret och engagerat sätt för att strukturera om samhället till ett mer differentierat näringsliv och till ökad privat verksamhet. Under de senaste två åren har kommunen skapat ungefär 275 nya arbetstillfällen. Jag tvivlar inte på att regeringen kommer att uppfylla det löfte man har givit i samband med försvarsbeslutet. Men jag skulle vilja att regeringen genom omställningsgruppen nu kunde börja redovisa de konkreta etableringarna den närmaste tiden. Bodens kommun kommer under de närmaste dagarna att lämna in en ansökan med förslag till olika åtgärder som kräver regeringens medverkan. I ansökan finns många projekt upptagna, men jag skulle vilja peka på några projekt som vore av stor betydelse om de kunde etableras i Boden. Herr talman! Det första jag tänker på är ett centrum för geografiskt informationssystem och informationsteknik. Jag kommer att kalla det GIS i fortsättningen. Inom kommunen och i regionen finns det en stor kunskap i fråga om GIS. Området har en stark kommersiell potential, och redan i dag finns det en omfattande verksamhet i länet. GIS lyfts fram som ett prioriterat område inom det regionala tillväxtavtalet för Norrbotten. Luleå tekniska universitet har en framträdande position inom GIS-relaterad forskning och utveckling med Nordens enda professur på området. Genom medel från regeringen har Boden genomfört en förstudie för att se på möjligheterna att etablera ett stödcentrum inom GIS förlagt till Boden. Förstudierna är avslutade och redovisade, och efter ytterligare diskussioner föreslås att stödcentrumet bildas med Statens lantmäteriverk som huvudman. En alternativ lösning är att Luleå tekniska universitet är huvudman för verksamheten. Länsstyrelsen, Lantmäteriverket och andra tillstyrker förslaget. Inledningsvis skulle det ge 15-20 arbetstillfällen vid centrumet, men på längre sikt kommer ett betydligt större antal nya arbetstillfällen att skapas inom den privata sektorn. Det andra jag vill lyfta fram är etableringen av ett miljötekniskt centrum för fyrkantsområdet och övriga kommuner i länet med placering i Boden. Det finns en del analyser som behöver göras för att skapa en kraftsamling runt miljöteknik. Det här anser jag vara en del i omställningsgruppens arbete. Det tredje jag vill ta upp är att inrätta ett försvarshistoriskt museum. Kommunen har tillsammans med andra intressenter utrett förutsättningarna för utveckling av det militära arvet sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Detta ligger i linje med det garnisonsmuseum som redan finns inrättat. Även detta anser jag ligga inom ramen för omställningsgruppens arbete. Herr talman! Jag har haft förmånen att vara ute i Norrbotten och presentera både den regionalpolitiska propositionen infrastrukturpropositionen. Propositionerna har i huvudsak tagits emot väldigt positivt. Det är klart att det är glädjande att regeringen nu gör så stora satsningar inom de här områdena. Det är nödvändigt att skapa starka regioner och kommuner så att alla delar av landet har samma förutsättningar att verka och utvecklas. Den kommunala skatteutjämningen är därför en grundbult för en solidarisk utjämning mellan kommunerna i landet. För kommunerna i östra Norrbotten skulle ett byggande av en ny bandel mellan Kalix och Haparanda, en järnväg alltså, den s.k. Haparandabanan, få stor betydelse för utvecklingen i området.

Bandelen skulle även bidra till utvecklingen av näringslivsverksamheten. I infrastrukturpropositionen finns Haparandabanan upptagen som exempel på en åtgärd som kan bli aktuell under den senare delen av planeringsperioden. Med hänsyn till hur angelägen bandelen är för järnvägstransporterna och för utvecklingen förväntar jag mig att bandelen kommer att tidigareläggas i den planering som Banverket har till uppgift att presentera för regeringen och som regeringen ska fastställa. Herr talman! Turistnäringen är en av världens snabbast växande näringar. Turismen i Sverige omsätter 125 miljarder kronor och motsvarar en sysselsättning på över 100 000 årsarbeten. Turismen växer och utvecklas ofta utifrån olika lokala "varumärken", t.ex. skärgård, snö och vatten. Turismen är som vi alla vet en motor för den regionala utvecklingen. I den regionalpolitiska propositionen framgår det att 30 miljoner kronor satsas för att bättre utnyttja de fantastiska resurser som finns i fjällvärlden och för att utveckla, förädla och marknadsföra "varumärket" fjällvärlden. Jag tycker att det här är angeläget och riktigt. Sjöfallsleden är en 15 mil lång återvändsgränd in i fjällvärlden. En förlängning av vägen mellan Ritsem och Skjommen, som ligger i Norge, skulle få stor betydelse för turismen i fjällvärlden och för hela Norrbotten. Redan nu har vi många norska turister i Norrbotten, och ett byggande av vägen skulle öka denna turism. Det återstår ca 27 kilometer väg att bygga längs den kraftledning som finns i området för att man ska nå fram och sammanbinda vägen med den väg som man från norsk sida redan har byggt. Jag anser att Vägverket i sin planering bör beakta de argument som regeringen framfört i den regionalpolitiska propositionen om marknadsföring av begreppet fjällvärlden. Regeringen bör ta hänsyn till detta när den ska fastställa Vägverkets planer.
Herr talman! Lennart Klockare talar om att han tycker att det har varit väldigt intressant att kunna åka ut och rapportera om regionalpolitiken osv. I det område som Lennart Klockare bor i är det ju mycket fråga om stödområde A, och då kommer jag in på det här med nedsättningen av socialavgifterna. Både Olle Lindström och jag har ju pläderat för att jord och skogsbrukare skulle räknas in i det där, men EU har varit lite negativa. Det finns faktiskt en paragraf, § 87, som vi tycker att regeringen kunde ha tagit kontakt med EU-kommissionen för att förhandla om. Där står det bl.a. om att när det är viktigt för sysselsättningar och när det inte snedvrider konkurrensen har man möjlighet att erbjuda detta även till jord och skogsbruk. Varför har man inte gjort så? Kan Lennart Klockare tänka sig att ta kontakt med regeringen och påverka dem? Vi har i alla fall motionerat om det.
Herr talman! Jag tycker att nedsättningen av socialavgifterna var en väldigt bra åtgärd. Det gällde ju stödområde A, som naturligtvis har störst behov för att kunna konkurrera på någorlunda lika villkor med andra delar av landet. Det är jag väldigt glad över. Olle Lindström, Erling Wälivaara och vi socialdemokrater har varit på möten i Övertorneå där man har pratat om de här frågorna. Jag kan bara säga till kammaren att i Övertorneå skålade man i champagne när förslaget kom i propositionen. Det tyckte jag var glädjande. De uppskattar det här. När det gäller detta med skogsbruket, jordbruket och transportnäringen är den uppfattning som jag har fått att de näringar som inte i dag har nedsättning av socialavgifterna är näringar som får ett stöd på annat sätt. Något annat har jag inte fått kännedom om.
Herr talman! Förmodligen hade jordbrukarna inte ekonomi att skåla i champagne. Det var nog därför som de inte var med, eller också hade de inte fått information om det här. Det är nämligen helt klart att förbättringar behöver göras. Jag kan inte förstå hur man ska kunna driva näringar i områden där allt buskar igen om skogs och jordbruk läggs ned. När det gäller stora satsningar låter kanske 30 miljoner i fjällvärlden väldigt stort när man kommer till Gällivare, Tärna, osv. Men om man slår ut det över alltihop så tycker jag att regeringen i stort sett har duttat ut pengar lite hit och dit. Tanken är säkert god, men tror Lennart Klockare att detta är något som kommer att ge höga poäng och betyda väldigt mycket för regionalpolitiken, och då framför allt i glesbygden?
Herr talman! De 30 miljoner som man nu satsar för att etablera namnet fjällvärlden och skapa forskning kring det tycker jag är bra. Dessa pengar kommer ju inte att räcka till alla de åtgärder som man behöver göra och som jag föreslår, t.ex. vägen över till Norge, för att öka turismen. Dessa 30 miljoner skulle ju inte räcka någonvart i det avseendet. Men vad det handlar om är ju att etablera begreppet fjällvärlden. Det finns nämligen ett stort intresse för fjällvärlden i dag, inte bara för naturupplevelser med fiske och annat, utan människor dras dit nu. Och då är de pengar som man satsar på marknadsföring och forskning för att ta reda på hur man ska lösa dessa problem viktiga i ett inledningsskede.
Herr talman! I våra områden, i stödområdet, är det oerhört viktigt med skogen och produkter från skogen. Vi önskar naturligtvis att det i stället för bulkexport ska bli förädling och innovationer på området. I den regionalpolitiska propositionen lyckades vi få in 20 miljoner till träkluster och snickerinäring. Men det finns en mycket oroande sak som jag undrar vad Lennart Klockare har för åsikt om, nämligen att det ser ut som att träforskningen kommer att monteras ned på ett mycket oroväckande sätt. Träet kommer att få mycket sämre villkor framöver. Jag undrar hur Lennart Klockare ser på det.
Herr talman! Jag har kanske inte samma uppfattning som frågeställaren Ingegerd Saarinen att skogsnäringen skulle få mindre resurser eller hamna i strykklass på något sätt. Nu är jag inte någon expert på sakområdet. Det måste jag vara ärlig och erkänna. Men jag tycker att man måste se den regionalpolitiska propositionen och infrastrukturpropositionen som en helhet. De ska kunna ge en helhetsbild av hur vi ska kunna lösa de frågor som vi har uppe i de glesare, men kanske vackraste, delarna av landet.
Fru talman! De minskade stöden till Trätek tas inte upp i dessa propositioner utan snarare i industriforskningspropositionen, även om det inte sker uttryckligen. Däremot vet vi att forskningen på träområdet kommer att skäras ned. Och detta tycker jag är mycket allvarligt. Det var det som jag ville ha Lennart Klockares syn på.
Herr talman! Om Ingegerd Saarinen ska ha min synpunkt på det så tycker jag naturligtvis att skogen är en oerhört viktig del av näringsverksamheten i Norrland, eftersom vi har god tillgång på skog. Och naturligtvis är forskningen om skogen oerhört viktig, och man måste naturligtvis utöka förädlingsgraden av den. Om jag personligen ska svara så är detta ett område som ligger mig varmt om hjärtat, eftersom det är en angelägen del av näringsverksamheten uppe i Norrland.

Herr talman! När jag på 70-talet flyttade till Ångermanland var det därför att det fanns jobb där. När jag lämnar riksdagen en gång är jag så lyckligt lottad att jag har ett jobb att gå tillbaka till. Jag vet att jag tillhör en gynnad grupp. Bristen på arbete slår hårt mot de flesta orter i Västernorrland. Tyvärr finns det grund för att säga att vårt län är det län som blöder mest och förlorat flest invånare sedan början av 80-talet. Prognoserna som kommer gör ingen gladare. I gårdagens nummer av Tidningen Ångermanland möts man av en fet svart rubrik på första sidan: Dystra framtidsutsikter för Ådalen. Kommunernas befolkning halverad om 30 år. Så ser den senaste framtidsprognosen ut för det röda Ådalen i Västernorrlands län där socialdemokraterna styrt under massor av år. Herr talman! För ungefär ett och ett halvt år sedan hade en del länsbor tillfälle att lyssna till näringsminister Björn Rosengren när han försökte berätta hur bra det skulle bli i Sollefteå när garnisonen lagts ned. Han hade så svaga argument att han behövde hämta förstärkning från underjorden i sina försök att få oss att lyssna. Och visst lyssnade vi, men tyvärr har vi tvivlare fått rätt. Det bidde inte mycket av Rosengrens löften. Trots flera års det-går-bra-för-Sverige-påståenden från regeringshåll är det inte svårt att konstatera att det inte gått så bra för Västernorrland. Något radikalt måste göras. Det räcker inte med något slags politiska plåster och Albyl för den sjuka som Västernorrland lider av. Sjukdomsinsikten är långtifrån vad den borde vara hos dem som har ansvaret. Men, herr talman, allt är inte elände. Trots allt ligger Västernorrland på medaljplats när det gäller produktion och export. Det är ett av de tre bästa i landet. Västernorrland är ett närande och inte ett tärande län. Till det som länet bidrar med positivt hör också vattenkraften. Varför inte ge de län som producerar vattenkraft den vitamininjektion som en återbäring med t.ex. 1 öre per kWh skulle innebära? Det är en återbäring som enbart för Sollefteå kommun skulle innebära ca 85 miljoner kronor per år, år efter år efter år. En sådan återbäring skulle kunna bli en välbehövlig blodtransfusion för att rätta till den blodbrist som nu råder i alltför många län och kommuner, inte minst i norr. Herr talman! De förslag som regeringen kommer med på olika områden innebär inte något större hopp inför framtiden för oss norrlänningar. Det är visserligen sant att det inte finns något politiskt parti som har ett trollspö att vifta med för att allt ska bli som man vill att det ska vara. Men helt klart är att det finns massor med ljuspunkter i kristdemokraternas budgetförslag om man jämför det med regeringens. Ett centralt mål för den kristdemokratiska regionalpolitiken är att skapa förutsättningar för en livskraftig utveckling i hela landet, för människor i alla åldrar och med arbetsmöjligheter, god vård, service och bra miljö. Kristdemokraterna gör i sitt budgetalternativ omfattande satsningar inom prioriterade områden som mer och bättre vård, ökad valfrihet för småbarnsfamiljerna, ökat ekonomiskt utrymme för enskilda och familjer. Näringsklimatet förbättras, och vägnätet rustas upp. Polisen och rättssamhället i övrigt ges bättre förutsättningar att ta itu med brottsligheten. Tryggheten för den enskilda måste stärkas på en mängd områden. Polis, åklagare, domstolar och kriminalvård behöver mer resurser för att kunna ge modborgarna trygghet. För Västernorrlands län motsvarar kristdemokraternas förslag 72 nya efterlängtade poliser. Närpolis ska inte vara fjärrpolis. Herr talman! Kommunsektorn får med kristdemokraternas politik ett tillskott på 4,25 miljarder kronor mer än med regeringens politik under treårsperioden. Kristdemokraterna vill inom kommuner och landsting prioritera mer resurser till bl.a. skolan, nya vårdplatser inom åldreomsorg och sjukvård och kortare vårdköer. Herr talman! Som ett alternativ till regeringens maxtaxa inom den kommunala barnomsorgen vill vi kristdemokrater ge ett ökat stöd direkt till alla småbarnsföräldrar. Det är viktigt inte minst för oss som bor i glesbygdslänen. De fyra oppositionspartierna har enats om en familjepolitisk valfrihetsreform som innebär en utveckling av vårdnadsbidraget till ett barnomsorgskonto, som från 2002 ger föräldrar möjlighet att fritt välja omsorgsform för sina barn. Avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader införs samtidigt för alla barn upp till fem år. Garantibeloppet i föräldraförsäkringen ökar från 60 till 150 kr år För oss är jordbruket viktigt, och i våra förslag lyfts den s.k. skatteryggsäcken av från jordbruket. Det långvariga förfallet av väg och järnvägsnät bryts genom våra förslag. Totalt ökar anslagen till infrastruktur med 5,7 miljarder kronor under treårsperioden. Underhåll och nybyggnad av vägar och järnvägar får därmed en avsevärd ökning med kristdemokratisk politik. Vi måste få vägar som bär året runt. Skogsråvaran måste fram i tid. Turisterna måste vilja återvända. Vi som bor där måste kunna färdas på ett rimligt sätt året runt. Det är bråttom med de satsningarna. Kristdemokraterna föreslår även sänkt gräns för reseavdrag från 7 000 till 5 000 kr, liksom sänkt energiskatt på bensin med 25 öre per liter i stödområde A. Det är särskilt viktigt för dem som är beroende av den egna bilen för arbetsresor. Kristdemokraternas alternativ gör det tryggare och lättare att leva också i Västernorrland. Vi som vill måste kunna bo kvar även i glesbygd och skogslän.

Herr talman! Jag tänker tala om Vänersjöfarten och dess problem, och som rubrik har jag valt Rädda Under förra riksmötet ställde jag ett par skriftliga frågor om den stagnerande Vänersjöfarten till näringsminister Björn Rosengren. I ett skriftligt svar den 3 maj i år slog han fast att "regeringen följer Vänertrafikens utveckling för att försäkra sig om att det även i framtiden kommer att finnas infrastrukturella förutsättningar att bedriva handelssjöfart på Vänern". Detsamma stod att läsa i budgetpropositionen för ett år sedan. Dessvärre, herr talman, verkar det mest vara en läpparnas bekännelse, ty Vänersjöfarten fortsätter att långsamt demonteras. Detta blir än mer tydligt när man läser den under lång tid utlovade infrastrukturpropositionen, som nyligen avlämnats. Där omnämns Vänersjöfarten endast med några rader, där regeringen helt kort konstaterar att Vänertrafiken tappat marknadsandelar. Men inga åtgärder presenteras för att vända utvecklingen. Under tolv år ska 364 miljarder satsas på vägar och järnvägar, men sjöfarten ska även fortsättningsvis finansieras genom avgifter. Utredningar visar att inlandssjöfart är det mest samhällsekonomiska transportsättet. Det har man klart för sig nere i Europa, där man satsar på att flytta gods från vägarna till kanaler och floder. Med regeringens politik är utvecklingen den motsatta i Sverige. Regeringen presenterar nu den största samlade satsningen på svensk infrastruktur i modern tid. Den görs, enligt propositionen, för att främja tillväxt, regional utveckling och omställning till ekologisk uthållighet. Samtidigt visar utredningar att det är just inlandssjöfarten som kan bidra till en sådan utveckling, och ändå satsas inte en krona på denna sjöfart. Herr talman! Detta är illa genomtänkt. För Vänerregionen kan den uteblivna satsningen på Vänersjöfarten bli förödande. Den mängd gods som transporteras sjövägen till Göteborg motsvarar mer än Hur mycket av de 364 miljarderna måste man satsa på riksväg 45 och järnvägen för att klara det trycket? Vänersjöfarten har sedan mitten av 1980-talet tappat konkurrensförmåga mot andra transportslag, främst utländsk trailertrafik och järnväg. 1986 transporterades över 3,5 miljoner ton på Vänern. 15 år senare har nästan 1 miljon ton, eller ca 30 %, försvunnit från Vänern upp på lastbil eller järnväg. Det sker samtidigt som godsvolymerna in och ut ur Vänerns omland stadigt ökar. Totalt var ökningen från år 1999 till 2000 för de svenska hamnarna 2 %. Med sjöfarten på Vänern är det tvärtom. Den har hittills i år minskat med 8 %. Minskningen är så kraftig att den del av näringslivet som är beroende av sjöfart känner oro för framtida möjligheter att leverera sina produkter respektive ta emot råvaror. Totalt är tiotusentals arbetstillfällen beroende av en fungerande Vänersjöfart. De sjunkande godsvolymerna har tvingat Vänerhamn att dra ned på servicegraden och säga upp folk. Det senaste året har personalstyrkan reducerats med 10 %, eller 15 personer. Det är en farlig utveckling eftersom Vänerhamn, när och om den negativa trenden vänder, riskerar att ej klara av att ta emot det gods som då anmäls för ut eller inlastning. På regeringens uppdrag föreslog en utredare i mars 2000 hur Vänersjöfarten skulle kunna bli långsiktigt kommersiellt bärkraftig. Utredaren föreslog att staten skulle bidra med halverade lotsavgifter, att det norrländska transportstödet ska gälla även för Vänersjöfarten samt att 5 miljoner kronor anslås för bildandet av Vänerrådet. Av förslagen i Vänerutredningen är det i praktiken endast bidraget till Vänerrådet som infriats. I stället för halverade lotsavgifter har dessa höjts med 50 %, trots att en 30-procentig rabatt infördes för trafik genom Trollhätte kanal den 1 juli 2000. Det, herr talman, blev effekten av att lotstaxan lades om och tidsbaserades. Väntetiderna i slussarna bidrog till kraftiga kostnadshöjningar, som ej kompenserades av den generella 30-procentiga rabatten. Sedan dess har rabatten höjts till 40 %, men eftersom lotstaxan också har höjts tar det ena ut det andra. Tyvärr har förändrade regler för transportbidrag sammantaget inte haft någon eller endast liten positiv effekt på Vänersjöfarten. Endast en liten del av vattenleden och Vänerhamnarna utnyttjas för närvarande, varför den samhällsekonomiska kostnaden för att öka godsvolymerna på Vänern är mycket låg. Omvänt innebär emellertid varje båt mindre på Vänern minst 100 stycken 30 tonslångtradare mer på vägarna, med höga samhällskostnader som följd. Koldioxidutsläpp, föroreningar, olyckor och trängsel är några exempel på kostnader för samhället orsakade av en ökad lastbilstrafik. Den ökade långtradartrafiken sliter hårt på vägarna. Vidare står den tunga lastbilstrafiken för 20 % av dödsolyckorna på våra vägar. Förhoppningsvis kan den beredning av Godstransportdelegationens betänkande som för närvarande pågår i Regeringskansliet utmynna i goda förslag när det gäller omfördelning av godstransporterna. Det stora problemet är dock att för Vänersjöfarten är läget akut. Man kan ej vänta på åtgärder - de måste iscensättas omedelbart. Till dess att andra åtgärder kan bli aktuella måste Vänertrafiken omgående kompenseras för järnvägens sänkta banavgifter och för den expanderande utländska trailertrafikens konkurrenskraft. Tanken var att avgiftssänkningarna för järnvägen skulle medföra att gods fördes över från landsväg till järnväg, men i stället har gods förts från sjöfart till järnväg, vilket aldrig var meningen. Här måste regeringen agera. Det är nödvändigt med så rättvisa trafikavgifter som möjligt med utgångspunkt från samhällsekonomisk marginalkostnad, dvs. alla kostnader för olyckor, utsläpp, buller, trängsel, intrång m.m. medräknas. Det skulle nämligen omgående göra Vänersjöfarten till det billigaste alternativet för att flytta gods mellan Karlstad och Göteborg. I dag verkar trafikavgifterna tvärtom. Handelssjöfarten står helt för sina egna och fritidsbåtarnas kostnader och betalar dessutom in ett bidrag till staten genom att Sjöfartsverket är affärsdrivande. I ett sådant system är det ofrånkomligt att Vänersjöfarten har stora svårigheter att hävda sig. Vänern borde ses som något slags inre vattenväg, vilket skulle innebära att infrastrukturen på Trollhätte kanal och Vänern betraktas som en del av landtransportsystemet och finansieras via anslag såsom vägar och järnvägar. För att på lite längre sikt få bra ekonomi för Vänersjöfarten bör slussarna i Trollhätte kanal byggas ut så att samma tonnage som befraktar Mälaren kan komma in i Vänern. Investeringarna i hamnverksamheten i Vänern bör koncentreras till några moderna godsterminaler med bra infrastruktur för såväl båt som lastbil och järnväg. Herr talman! När det slutligen gäller inre vattenvägar är det intressant att konstatera att EU Donau. Målet är att mellan år 2001 och 2005 föra över 3 % eller ca 2,5 miljoner ton av den internationella godstrafiken genom landet från lastbil till båt till en kostnad av 1 miljon euro per år. Här borde det finnas utrymme för regeringen att agera för att förbättra Vänersjöfartens konkurrensförmåga samtidigt som den vägbundna godstrafiken minskar. Åtgärder måste vidtas så att den lägsta samhällsekonomiska marginalkostnaden gynnas eftersom godstransporternas externa effekter, miljökostnad, olyckor, slitage, buller, trängsel och intrång i dag och ännu mer i framtiden kommer att tvinga fram förändrade transportbeteenden.

Herr talman! Fler har i dag arbete jämfört med för ett år sedan. Men trots att vi har haft en ihållande högkonjunktur är fortfarande 608 000 personer öppet arbetslösa i september 2001. I dag mattas konjunkturen, och vi vet inte hur långt det är till botten. Antalet varsel har fördubblats jämfört med förra hösten. Antalet konkurser har fördubblats under första halvåret 2001. Ungdomsarbetslösheten ökar nu. Det är oroväckande. Det borde vara en alarmklocka, ja, en stormklocka, för regering och näringsdepartement när det gäller att lägga fram en budget som främjar fler arbetstillfällen. I dag, när man får tala om vad hjärtat är fullt av, vill jag tala om regionalpolitik i termer av vikten av en bra småföretagarpolitik. Småföretagens överlevnad är avgörande för att hela Sverige ska leva. Hur skapas arbete som skapar välfärd? Jo, det måste finnas människor som brinner för att förverkliga en idé och som är beredda att ge massor av tid, massor av engagemang och ofta satsa sin familjs ekonomiska trygghet i det vågspel som heter företagande. Uppmuntras dessa entreprenörer av svensk regeringspolitik? Svaret är nej. Ett sådant risktagande och en sådan arbetsinsats belönas föga i vårt land. Det skiljer bara några tusenlappar om året i inkomst mellan vanliga löntagare och egenföretagare. Vi ligger därför i bottenskiktet på OECD-ligan vad beträffar antalet egenföretagare. Vi har näst intill inga medelstora företag, och incitamenten för de små att växa till sig är närmast obefintliga. I dag har vi färre företagare än 1993. Antalet har stadigt minskat sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till 1994. 100 företag i veckan har lagts ned under de två senaste åren. 50 socialdemokratiska kommunalråd vädjade häromveckan i DN om att regeringen skulle ändra skatterna så att företagen slutar fly ur landet. Budgetpropositionen år 2002, som är en riktig valfläskhistora där det satsas på reformer för nästan alla väljargrupper, saknar dock insatser för småföretagare. Denna svaga företagsanda riskerar att slå igenom negativt på tillväxten. Jag tycker att det är skandalöst att regeringen än en gång försummar att skapa de strukturer som gagnar den långsiktiga tillväxten. Jag beklagar att Björn Rosengren inte infinner sig i kammaren, i likhet med hur han brukar agera, och att vi inte får tillfälle att ha en debatt kring dessa frågor. Kanske kan dessa rop ändå höras till Rosenbad, för nu är det bråttom. Nu är det dags att dra upp huvudet ur sanden, Björn Rosengren, och spana in Regeringen sysslar nämligen med vad som på vissa håll i landet, t.ex. i Jönköpings län, benämns som småförtagarpedofili. Det är statens övergrepp på småföretagare. Låt mig bara ta några av ett otal exempel. En småföretagare i Gnosjö, med 15 anställda, har samma regelverk att följa som ABB eller Volvo. Det innebär 20 000 sidor text och nästan 5 000 nya regler varje år. Är detta rimligt? Kostnaden för administration är högre för småföretagare än för storföretagare. Har du mellan 1 person och 19 personer anställda är kostnaden per anställd 30 000 kronor per år. Har du mellan 50 och 500 anställda sjunker kostnaden för regeladministrationen till 6 000 kr per person. Är detta ett rimligt system för att skapa incitament för företag att växa? Knappast! Det lilla företaget får inte göra avdrag i deklarationen för deklarationshjälp, medan det stora företaget har anställd personal som gör det med avdragsgill lön. Är detta rimligt? Enkla regelverk gynnar ett sunt och gott företagande. Nu är det dags att genomföra Småföretagardelegationens förslag. Det är utlovat under mandatperioden, men ska det ske måste nog arbetstakten höjas. Endast en tredjedel av dessa 81 förenklingsförslag är genomförda i dagsläget. Dessutom bör alla regler som inte har varit tillämpbara de senaste fem åren med naturlighet avskaffas. Pröva schablonbeskattning för vissa typer av företag, exempelvis frisörer, taxi och restauranger. I dag är mer än hälften av företagen i Sverige familjeföretag - ännu. I Gnosjö är i dag det utländska ägandet runt 15 %, och det mesta har skett under de senaste fem åren. Det är inte unikt. Det är något nytt som händer i Sverige, och det inger oro inför framtiden. Utländska köpare tar över gamla familjeföretag i ett scenario med rafflande hastighet. Det lokala familjeägandet är ofta ett ansvarsfullt och uthålligt ägande också över konjunkturskiftena. Många ägare av familjeföretag i Sverige är i dag just i begrepp att vilja trappa ned. När de vill lämna över till nästa generation är detta svårt och dyrt. Därför väljer de att sälja, och givetvis då till den som kan betala bäst. Om inte Sverige ska säljas ut fullständigt måste vi snabbt få förenklade generationsskiftesregler, och det kapital som är bundet i företaget bör inte beskattas om det fortsätter att arbeta i företaget. Då behöver inte nästa generation belastas med en stor låneskuld redan från början. Det handlar om att ge svenska småföretagare samma konkurrensvillkor som företagarna i Tyskland, Belgien, Storbritannien osv. - inte bättre villkor, men likvärdiga villkor. Gynna svenskt ägande lika mycket som utländskt ägande! I dag är svensk företagsamhet i strykklass med ett orimligt högt skattetryck. Det gäller arvsskatten, men det gäller också dubbelbeskattningen på aktier, som gör att en utländsk investerare kan bjuda betydligt högre pris till lägre kostnad. Inte att undra på att svenska investerare får lägga sina bud i en annan division. Avskaffa dubbelbeskattningen! Åtta minuter är en alltför kort tid för att hinna tala om regeringens försummelser när det gäller att möjliggöra företagande och tillväxt. EU:s kritik av för hög företagsbeskattning i Sverige viftar regeringen undan med några marginella åtgärder. Det behövs en ny regering som tar företagandet på allvar och som vill och kan kreera fler entreprenörer och mer Gnosjöanda.

Fru talman! Jag har anmält mig till den här debatten egentligen av ett skäl. Jag är orolig för min hembys framtid. Men egentligen är det inte min bys framtid jag är orolig för, utan jag är orolig för framtiden i alla tusentals små orter i det här landet. Jag är orolig för Sysslebäck i norra Värmland, precis som jag är orolig för framtiden på alla mindre orter i Kronobergs län. Jag bor i en liten ort med omkring 220 invånare. Den heter Delary. Det är ingen stor ort, men det är ett trivsamt ställe att bo på. Delary har ingen historia som gör att människor vallfärdar dit för att uppleva det unika på orten. Mest känd är väl orten för att ha fostrat den förre förbundskaptenen i fotboll, Olle Nordin. Sångerskan Kikki Danielsson har också vuxit upp på orten. Vi har ingen egentlig industri på orten. Pappersmassefabriken, som historiskt sett varit ortens stora industri, lades ned 1980. Här jobbade nästan alla på orten, vissa på heltid, andra på deltid. Vanligt var att man kombinerade anställningen med ett jobb i den egna skogen. Fortfarande står byggnaderna kvar som ett monument över svunna tider. Där står den gamla verkstadslokalen med utslagna fönster. Där står de två stora silona som enorma kolonner i en romersk tempelbyggnad. Laboratoriebyggnaden förfaller. Där massaved lagrades ligger i dag ingen avverkad ved. Där har björkslyn tagit över och växer och frodas.

Den här beskrivningen av orter, fru talman, var inte så ovanlig under 60-talet. Då handlade det främst om norra Sverige, men i dag pågår denna nedbrytning av de mindre orterna i hela vårt avlånga land. I Kronobergs län kan listan göras lång. Strömsnäsbruk, Traryd, Fridafors och Konga är några exempel. Förvisso ligger helt andra mekanismer bakom dagens utarmning av de mindre tätorterna än vad det gjorde för 40-50 år sedan. Men resultatet blir detsamma. I de mindre orterna har kommunerna svårt att ge den samhällsservice som man som invånare kan förvänta sig. De som pendlar till lite större orter väljer att göra sina inköp där och undergräver därmed den lokala butikens underlag. Att de människor som arbetar på andra orter också gör sina inköp där är fullt förståeligt, men det får en mycket negativ konsekvens för dem som är mer eller mindre bundna till orten: ett sämre sortiment i affären, högre priser och i slutändan en uppenbar risk att affären försvinner. Fru talman! Delary är inte unik. Delary är inte ett undantag bland de svenska småorterna. Delary är snarare ett typexempel på en ort med dryga 200 invånare som frenetiskt kämpar för sin överlevnad i den starka centralisering som sker i dag. På den tid som jag har på mig i denna debatt finns det inte möjlighet att göra en fullständig beskrivning av de mindre orternas situation, inte heller att beskriva all den kraft för överlevnad som man känner när man pratar med människor i de här orterna och inte heller att göra en utförlig beskrivning av möjliga åtgärder för att vända den olyckliga spiralen till något positivt. Regeringen har nyligen lagt fram en regionalpolitisk proposition, så det kommer att finnas all möjlighet att diskutera just dessa frågor i en nära framtid. Men det är två företeelser som jag vill ta tillfället i akt att utveckla. Jag börjar med den första. Enligt min mening vore det rimligt att i en framtid se att kommuner och myndigheter organiserar sig på ett sådant sätt att tillgängligheten för den enskilda medborgaren blir maximal. Detta skulle bidra inte bara till att människor enklare skulle kunna bo kvar även i de mindre tätorterna utan också till en förbättring av människors möjligheter till delaktighet i den demokratiska vardagen. Det vore naturligt att bygga upp mötesplatser, eller om man hellre vill kalla det medborgarkontor, även i de mindre tätorterna och i så fall vid befintliga skolor eller bibliotek - mötesplatser där offentlig service samverkar med föreningsverksamhet och kommersiell verksamhet, mötesplatser där lokala entreprenörer kan finna den kreativa miljö som krävs för ett framgångsrikt företagande. Sedan är det den andra företeelsen. När människor i dag säljer fastigheter i Delary går det naturligtvis till som överallt annars. Mäklarna försöker på alla sätt att få ut så mycket som möjligt av presumtiva köpare. Vad jag har noterat är att alla unga spekulanter, nygifta par med möjligen ett eller ett par barn som permanent vill bosätta sig på orten, inte har en chans att konkurrera om fastigheterna när medelålders höginkomsttagare väljer att köpa upp fastigheter inom planlagt område i de mindre tätorterna. Jag hade naturligtvis inte reagerat om man köpte fastigheter för att permanent bosätta sig där, men så är inte fallet. Man köper dessa fastigheter som tidigare under generationer har fungerat som permanentbostäder och omvandlar dem till fritidshus. Inte sällan är köparna från Danmark eller Tyskland, men det är även svenskar. Konsekvensen blir att allt underlag för skolan, affären och bensinstationen försvinner. De få som bor kvar permanent räcker inte som underlag för att hålla uppe servicen i dessa mindre orter. Fru talman! I Danmark har man löst problemet i samband med medlemskapsförhandlingarna i fråga om EU. Man erhöll ett undantag och kräver nu boplikt i samband med försäljningar av fastigheter. Även Glesbygdsverket har nu fört fram dessa tankar när det gäller våra mindre skärgårdssamhällen, som ju är de mindre orter som hitintills har förts fram i debatten i Jag är inte helt säker på att boplikt är den rätta vägen att gå, och jag tror inte heller att den möjligheten finns med tanke på de regler som vi har att ta hänsyn till inom ramen för EU-samarbetet. Men en sak är klar. Gör vi inget kommer vi att se en fortsatt långsam död av alla mindre tätorter som omvandlas till semesterorter. Om vi ska agera genom att tillskapa en lagstiftning som motverkar omvandlingen eller om vi ska finna andra vägar står för min del fullt öppet. Men om vi ska lyckas vända utvecklingen måste något göras så att möjligheterna stärks för de unga människor som vill investera i ett permanentboende i våra mindre tätorter, och det måste göras med högsta prioritet.

Fru talman! Jag har lyssnat med intresse på Lars Wegendals anförande, och jag förstår oron. Men det är trots allt Lars Wegendals parti som har regeringsmakten i det här landet. Idéer saknas heller inte från Lars Wegendal. Hur vill Lars Wegendal lösa just problematiken med att fritidsboende tar över åretruntboende?
Fru talman! Som jag sade finns det möjligheter att göra något. Jag har i motioner fört fram synpunkter. Detta med boplikt tror jag inte är en framkomlig väg, utan vi måste hitta andra möjligheter. Om man sedan ska göra något lagstiftningsvägen eller om man ska ha olika typer av stimulanser för att få till stånd möjligheter för de här unga människorna att konkurrera om fastigheterna i de mindre tätorterna är jag inte människa i dag att avgöra.
Fru talman! Jag är bekymrad över att det har tagit alldeles för lång tid, att regeringspartiet inte har gjort någonting åt det här. Och det som jag tycker är konstigt är att Lars Wegendals eget parti inte lyssnar på Lars Wegendal. Då är jag intresserad av att höra hur Lars Wegendal framför sina åsikter inom sitt eget parti.
Fru talman! Jag kan naturligtvis beskriva på alla sätt hur jag för fram de här frågorna. Jag tror i och för sig inte att det är något intressant att i kammaren stå och diskutera hur vi internt diskuterar frågorna. Frågeställningen i sig är ju inte ny. Det här är en process. Det är en utveckling som har skett under de senaste 20 åren. Så detta är ju inte någonting som enbart det socialdemokratiska partiet har haft att hantera. Även andra partier har ju haft att hantera det under regeringsställning.

Fru talman! Lars Wegendal är orolig för sin ort. Det är även jag. Jag har tidigare framfört att signalerna från regeringen till skärgårdsbefolkningen - för jag är skärgårdsbo - är detta: Visst vill vi ha en levande skärgård, men du som bor där ska veta följande: Något serviceutbud som affär, skola och post kan du i framtiden inte räkna med - förutom sommartid, då ett utbud av allehanda tingeltangel och färdigmat finns att köpa utmed bryggorna. Varje gång du tittar ut genom fönstret för att se väderförändringar, påminn dig själv om att detta är en hälsoförmån och en njutning, och den är hårt beskattad! Visst låter det ironiskt, men så är den framtida verkligheten - om ingenting drastiskt görs. Bohusläns skärgårdsråd gav en del förslag i sitt remissvar på betänkandet SOU 2000:67, Levande skärgård. Glesbygdsverket föreslogs få i uppdrag att tillsammans med aktörer från lokalbefolkningen ta fram förslag när det gäller översiktsplaner, strandskydd, småskalig livsmedelsförädling, person och godstrafik och även strandstädning. Bohusläns skärgårdsråds förslag var alltså att verket skulle få i uppdrag att föreslå tillämpningsbara åtgärder för att förhindra en långtgående omvandling från helårssamhälle till ett samhälle för fritidsbruk. Fru talman! Glesbygdsverket presenterade nu i somras, precis som Lars Wegendal tog upp, på uppdrag av regeringen en rapport inom Arkitekturåret 2001. Uppdraget som regeringen gav var allmänt formulerat, och verket valde att fokusera på förutsättningar att kunna bibehålla levande kust och skärgårdssamhällen med en befolkning som bor där året om och med tillfredsställande service och infrastruktur. Glesbygdsverket lyssnade till människorna som bodde i kustområdena. I rapporten belyses hur våra nordiska grannar motverkar en omvandling av helårsbostäder till fritidshus. Norge, Danmark och Åland har ett gemensamt, och det är att man arbetar på att utveckla och skärpa de lagstadgade möjligheter man redan i dag har när det gäller att hejda denna omvandling. I den här frågan har Sverige mycket att lära av sina grannländer. Det är t.o.m. så att våra grannlandskommuner i kust och skärgårdslandskapen har svårt att förstå att svenska politiker står helt handfallna och passiva - Den svenska skärgården, från Strömstad till Haparanda, står för unika naturvärden och en oersättlig livsmiljö för människor, såväl bofasta som besökande. Utifrån de framtidsstudier som gjorts av hur det blir om inget görs från regeringens sida kan man förstå den oro som utbreder sig i skärgårdsområdena, och vad jag förstår även i våra inlandskommuner, över att dessa naturvärden riskerar att gå till spillo i brist på en aktiv och sammanhållande skärgårdspolitik. Ska kust och skärgårdssamhällena långsiktigt kunna överleva, även som rekreationsområde för stadsbor och inlandsbor, krävs en bofast befolkning året om. Därmed borde frågan vara av riksintresse. Fru talman! För utveckling av en levande skärgård har kommunikationsfrågorna en avgörande betydelse. Även på det här området är samordningsbehovet påtagligt mellan olika transporter. Skärgårdstrafiken måste värnas och utvecklas för att möjliggöra kvarboende och stimulera näringsverksamhet i området. Det måste skapas förutsättningar för människor, unga familjer, att bo i skärgården men kunna arbeta på fastlandet. Därför är färjetrafiken livsavgörande för de boende på öarna. Reglerna och deras tillämpning måste vara enhetliga och tydliga. I dag är det tyvärr så att öar med biltrafik gynnas i förhållande till dem som inte har biltrafik på grund av statliga bilfärjor. Det bör åligga Vägverket och Glesbygdsverket att ta ett samlat grepp om regelverket samt klargöra statens ansvar för färjetrafiken i skärgårdarna. Utredningen SOU 2001:67, Enskild eller allmän väg, saknade tyvärr tydliga trafikpolitiska mål. Utredningsdirektiven borde ha utgått ifrån att trafik på land och till sjöss ska likställas samt att trafik till sjöss är att betrakta som kollektivtrafik. Samhällsföreningar runt vår kust är aktiva och har många idéer om hur man främjar en hållbar utveckling i skärgården. Jag rekommenderar er att gå in på Glesbygdsverkets hemsida. Där kan man också läsa om den rapport som Stockholms läns landsting har tagit fram om framtidens skärgård. De scenarier som beskrivs är hur det kan bli med de förutsättningar som råder i dag. Fru talman! Att vara en s.k. semesterkommun med vikande befolkningsunderlag och många äldre är en ekonomiskt påfrestande situation. Den fråga vi nu ser uppstå, när summeringen av den vackra sommaren görs ute i attraktiva semesterkommuner, är denna: Vem ska betala en nödvändig omsorg för de personer som fått beviljat bistånd, t.ex. hjälp i hemmet, när den biståndsbehövande sommarflyttar? Socialtjänstens vistelsebegrepp fungerar bra - utom när det gäller de attraktiva semesterkommunerna. Ett förslag till lösning skulle kunna vara att hemortskommunen och vistelsekommunen tillsammans planerar semestervistelsen, tillsammans med den det berör, så att en god vård kan ges även under semestervistelsen. Vistelsekommunen kan på entreprenad från hemkommunen utföra biståndsinsats som hemkommunen betalar. Det här känner jag till. Jag har jobbat i hemtjänsten under sommarhalvåret och sett hur betydelsefullt det är när det sker en samordning. Men den ska även vara ekonomisk. Det finns i dag en samlad kunskap om hur man kan utveckla skärgården. Det som behövs är en regering som vågar ta beslut. Två saker är avgörande för att unga familjer ska våga satsa på boende i skärgården: fastighetsskatten och infrastrukturen.

Fru talman! Sverige ska vara ett land i sammanhållning och utveckling. Det faktum att vårt land är ojämnt utvecklat och att skillnaderna riskerar att öka är ingen hemlighet. Det finns stora regionala skillnader i Sverige. Som exempel kan nämnas att befolkningsutvecklingen är ojämn med både låga födelsetal och utflyttning. Detta kommer att sätta välfärdssamhällets strukturella uppbyggnad i framtiden på hårda prov. På utbildningssidan visar det sig att skillnaderna i utbildningsnivå är mycket stora mellan kommunerna, och det är glesbygdskommunerna som ligger lägst. Samtidigt har vi socialdemokrater en tydlig bild av situationen, och vi tar de regionala skillnaderna på största allvar. Vårt tydliga budskap är att hela Sverige ska leva och att politiken ska hålla samman vårt land. Inom regionalpolitiken, infrastrukturfrågorna, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken görs nu satsningar. Nu är det viktigt att dessa satsningar får en tydlig regional och lokal profil. Fru talman! Jag ska nu tala om välfärden i glesbygd och utmaningarna i framtiden. Vägen till vårt välfärdssamhälle har en historia som beskriver den lilla människans kamp för en dräglig tillvaro, rätten att få ha ett lika värde, ett samhälle byggt på trygghet, solidaritet, gemenskap och rättvisa - värderingar som är djupt förankrade i den svenska folksjälen. Ofta har kampen stått mellan tillväxtorter och glesbygd, där arbete och en chans att förverkliga sina drömmar för många har varit avgörande vid valet av bostadsort. Många av de orter som förr var regionala tillväxtorter är i dag utsatta för samma gamla kamp. Min hembygd Filipstad och många andra orter i mitt hemlän Värmland hör dit. Beskriver man Värmlands historia kan man kort säga att 1900-talets industrialism förflyttade det värmländska folket till bruksorter där malmen, skogen och vattenkraften lade grunden för välfärdsbygget. Värmland har gjort sig känt för att på många bruksorter kunna förädla och utveckla sin basnäring, ett kännetecken som har grundat sig på kvalitet mer än kvantitet. Denna utveckling har också bidragit till att en mängd mindre industrier och verksamheter har fått luft under vingarna och i sin tur spätt på den positiva trenden. Fru talman! Tyvärr har inte alltid "maktens män" förstått, eller vågat förstå, den kraft dessa värmlänningar besitter. Företagsägare, oftast i styrelserum långt från händelsernas centrum, har fattat beslut om nedskärningar och nedläggningar, allt för att vinsten ska öka ännu mer. Ibland har inte heller vinsten varit skälet, utan andra krafters påverkan - Degerfors Järnverk är ett sådant färskt exempel. Men nu är inte värmlänningen skapt så att hon eller han ger upp. Värmlänningarna är kända för sin skaparkraft och fyllda av vilja, kraft och framtidstro. Vad är det då som ställer till det? Den globala marknaden, utflyttningen, det låga födelsetalet, bristen på kompetent arbetskraft, ja, sammantaget kan jag säga att vi kommer att kräva och behöva allt större statliga insatser i en allt större omfattning i framtiden, om inte den negativa befolkningsutvecklingen kan vändas. Vi är beroende av centrala beslut som fattas i syfte att underlätta och gynna utsatta regioner och som ger dragkraft åt en positiv utveckling. Här kommer bl.a. en solidarisk fördelning av ekonomiska medel, stöd åt lokala lösningar för att ge nya jobb, möjligheter till kvalificerad utbildning och satsningar på infrastrukturen in. Landets kommuner har mycket olika förutsättningar för att kunna erbjuda sina invånare en bra service som t.ex. äldrevård, förskola och grundskola. Ett väl fungerande utjämningssystem är därför av mycket stor betydelse för att alla kommuner och landsting ska ges likvärdiga möjligheter att erbjuda sina invånare en god service. Skatteutjämningssystemet är, och kommer inom överskådlig tid att förbli, en viktig del i möjligheten att upprätthålla och utveckla service, omsorg och utbildning även i områden med en negativ befolkningsutveckling. Den negativa befolkningsutvecklingen i vissa regioner kan framgent komma att orsaka en osund konkurrens mellan näringslivets och den offentliga sektorns behov av kvalificerad arbetskraft. Här är det nästintill avgörande att alla kommuner får en rättvis möjlighet att i större utsträckning än i dag kunna motivera och behålla den yngre generationen. Stöd åt lokala utvecklingsprojekt är ytterligare ett viktigt inslag för att kunna utveckla och behålla människor och jobb. I Värmland, liksom på många andra håll växer nya idéer fram. Anpassad sjuksköterskeutbildning i Storfors, Värmlandskooperativen som inspiratör och utvecklare till många lokala kooperativa lösningar, samverkansprojekt mellan LO och myndigheter för att få ned antalet långtidssjuka är tre goda exempel. Karlstads universitets roll och ambitioner att skapa möjligheter för distansutbildning i hela länet är också ett viktigt inslag i Värmlands utveckling. Ett ökat stöd till högskolor och universitet ger bättre förutsättningar att bedriva kvalificerad utbildning på orter som Sysslebäck, Eda och Nykroppa, orter som annars snabbt skulle tömmas på kvalificerad arbetskraft, men där likväl behovet finns kvar. Fru talman! Våra vägar, järnvägar flyg och hamnar är vår infrastruktur. Infrastruktur kan låta trist och ge upphov till uppgivenhet då det oftast pratas om enorma summor så fort satsningar ska göras. Men utan en fungerande infrastruktur försvåras och fördyras förutsättningarna till utveckling för människor, service och jobb. Värmland är en av flera regioner som har stort behov av den infrastrukturella satsningen. Infrastrukturpropositionen och den regionalpolitiska propositionen ger förutsättningar för de satsningar som behövs. Enligt min mening måste de komma Värmland till del. E 18 är en viktig väg för transporter och pendlingsmöjligheter för vår befolkning. De regionala vägarna, riksvägarna 61, 62, 63 de viktigaste framkomstvägarna för länets industrier. Det är vägar med mycket tung transport, bl.a. virkestransporter. Göteborg viktig. Viktiga inslag, där upprustningsbehovet är stort, är också Fryksdalsbanan, Bergslagsbanan och Inlandsbanan. Fru talman! Skulle en upprustning ske av den felande länken på 16,7 mil av Inlandsbanan skulle den förbinda hela Norrland i ett rakt stråk söderut till Vänerhamnarna, till bl.a. Bergslagsbanan och andra banor. Här finns nya möjligheter både för miljömål och avlastning av våra vägnät. Inom flygets område har förutom Karlstads flygplats centrala roll även Hagfors och Torsby stor betydelse. Vänersjöfarten är också oerhört viktig för oss i

Fru talman! Jag skulle vilja börja med frågan om ekologiskt lantbruk. Har de försök som har gjorts gått moderaterna totalt förbi? Kvinnersta lantbruksskola utanför Örebro delade för några år sedan sina marker i två delar. Efter ett antal år kunde man se att produktionen var lika hög i det ekologiska lantbruket. I vissa fall under vissa värdebetingelser klarade sig den grödan bättre. Har det gått helt förbi? Har det också gått helt förbi att de ekologiska mjölkproducenterna ofta ligger i topp i den lista som mejerierna sätter ihop? För några år sedan var nr 2 på listan i Mälardalen ekoproducent. Det produceras i dag inte mindre på Kravgårdar! LRF säger inte i dag att bönderna ska ställa om i takt med efterfrågan. Det beror på att vi importerar. Hur ser moderaterna på att det finns en import som tränger undan en möjlig ekologisk lantbruksproduktion i dag, dvs. att t.ex. bönder i Danmark tar andelar av den svenska ekohandeln?
Fru talman! Hade det varit så enkelt att bedriva ekologisk produktion som Gudrun Lindvall tycks tro, hade det inte varit något som helst problem att få fram de produkterna i Sverige. Så är det faktiskt. Mjölkproduktionen är den lättaste produktionsgrenen att bedriva ekologiskt. Vi moderater, Gudrun Lindvall, är inte motståndare till ekologisk produktion. Vi vill bara ha en mer verklighetsanknuten diskussion. Får vi inte denna verklighetsanknutna diskussion, riskerar vi att äventyra mycket stora värden och vi riskerar att äventyra livsmedelstryggheten i vårt land. Det är ovanligt om någon produktion skulle vara så positiv som Lindvall säger. Det är bara att tacka och ta emot.
Fru talman! Det faktum att förre LRF-basen Hans Jonsson ställde om till ekologisk produktion borde kanske väcka till eftertanke. Vi i s, v och mp är överens om att återföra skatterna för handelsgödsel och bekämpningsmedel till kollektivet på ett individuellt sätt. Det står mycket tydligt i budgeten att en del av handselgödsel och bekämpningsmedelsskatten ska gå till kollektivet. Nu har det uppkommit en situation där LRF diskuterar att återföra hela beloppet till forskning. Tanken har varit att detta skulle förbättra den s.k. konkurrenssituationen för bönderna. Jag vill höra hur moderaterna ställer sig till detta. Anser ni att handelsgödsel och bekämpningsmedelsskatterna ska återföras på det sätt som vi föreslår i budgeten? Det som har förhalat detta är att Bryssel har krävt att det skulle vara en bättre miljökoppling än i det förslag som redan har lagts fram.
Fru talman! Vårt förslag är helt klart. Vi har i vår budget föreslagit att vi inte ska ta ut handelsgödselskatten på kväve, däremot ska den kvarvarande handelsgödselskatten och skatten på bekämpningsmedel återgå till forskningsändamål. I vårt budgetförslag går en del av detta till att finansiera de kostnader som BSE-bekämpningen har inneburit och som regeringen och medhjälparpartierna inte har insett behövs för det kommande budgetåret. Så enkelt är det. Sedan var det frågan om LRF-basen. Det är alldeles uppenbart att det är olyckligt när bidragen och stöden blivit så stora att det är lockande att gå in i en typ av odling, inte för att det skulle leda till att helt säkert få en bra livsmedelsproduktion utan mer för pengarnas skull. Jag drar mig inte för att säga att många bönder utnyttjar detta stöd så länge det finns. Sedan går man tillbaka till konventionell odling. Vi menar att det är bättre att ha en konventionell, miljövänlig odling från början och låta den ekologiska odlingen växa på sina egna meriter.

Fru talman! Det var ett generalangrepp. Jag tror att de angreppen behövs i dag för att vi ska få en saklig och väl underbyggd debatt inte minst ute i samhället. Jag har en obehaglig känsla av att många konsumenter missleds av ensidigheten. Vi är för mångfald, som jag har sagt. Vi är för ekologisk odling i den takt som den kan växa på marknadens och de enskilda konsumenternas efterfrågan. Det skulle vara oss fjärran att inte ställa upp på konsumenternas krav. Vi efterlyser en saklig debatt så att vi inte kommer in i en återvändsgränd där vi äventyrar väldigt mycket av svenska konsumenters förtroende för den svenska livsmedelsproduktionen. Jag återkommer till det. Vi vill att satsningarna ska blir större och mer omfattande på miljövänlig konventionell produktion för att klara livsmedelsbehovet. Vi är inte emot de stöd som hittills har utgått till ekologisk odling och forskning. Vi är för detta. Men vi anser att man bör tänka sig för innan man ensidigt går vidare. Man kan få ut mer miljönytta för de pengar som man satsar om man lägger en del av dem på den konventionella miljövänliga produktionen.
Fru talman! Jag måste fråga vad Ingvar Eriksson menar med att konsumenterna missleds. Är det den information och märkning som finns? Skulle det på något vis vara missledande? Eller är det fel på konsumenterna som väljer Kravmärkta produkter? Vad avser Ingvar Eriksson när han säger att konsumenterna missleds? Här är vi i en situation där produktionen understiger efterfrågan. Regeringen har då dels kraftigt ökat det ekonomiska stödet till bönder som odlar ekologiskt, dels satt upp ett mål. Jag fick inte svar på min fråga. Målet är 20 % av åkerarealen och 10 % av slaktdjuren till år 2005. Är det ett mål som moderaterna kan acceptera? Vad menas med att konsumenterna missleds?
Fru talman! Det är inte så att vi misstycker att andra ställer upp mål. Men vi tror inte att det målet är uppnåeligt i Sverige. Låt mig säga det. Det är fel att på politisk väg ställa upp sådana mål som man riskerar att inte kunna uppnå. Vi har givetvis förhoppningar att om konsumenterna efterfrågar detta så kommer produkterna fram. Det är givet att om det också kan ske i praktiken är det ett mål som vi inte har något emot. Tvärtom. Jag har sysslat med bägge sorterna av produktion. Jag vet hur svårt det är. Jag tror definitivt inte att vi klarar försörjningen av Sveriges folk om vi t.ex. skulle komma upp i 30 %, 40 % eller 50 %. Då blir det nog svält, problem och utvandring igen. Det har vi upplevt förr i Sverige. Margareta Winberg skrattar och drar på munnen. Men tror Margareta Winberg verkligen att vi kan försörja världens befolkning genom den nisch som den ekologiska odlingen hittills har varit? Det är i så fall inte realistiskt. Tror Margareta Winberg det?

Fru talman! Slakt och fiskefrågor är ett par frågor som är verkligt aktuella i vårt samhälle och som berör många på olika sätt. Det gäller både oss som producenter och konsumenter. På dessa två områden vill Sverige hålla fanan högt i dubbel bemärkelse. Jag tänker då på att vi påstår oss producera rena och säkra produkter, och vi lyfter fram vikten av en stark konsumentsäkerhet och konsumentpolitik. Vi vill från Sveriges sida uppfattas ute i Europa som de som driver på och ligger i fronten när det gäller kemikaliepolitiken och djurskyddet. Ska vi ha en trovärdighet hos våra medborgare för vår politik på dessa områden samt en trovärdighet i våra krav på andra länder måste vi städa framför vår egen dörr. Vi kan inte köra med dubbla signaler. När det gäller slakten kan det inte ha undgått någon att vi har problem med djurskyddet på en del av våra slakterier i landet. Vi har i Sverige bestämt oss för att ha en hög ambition för vårt djurskydd. Det är bra, och det ska vi fortsätta att ha. Men tyvärr finns det slakterier som har visat sig inte håller den nivån på djurskyddet som vi gemensamt har satt upp ett regelsystem kring och för. I dag är det kommunerna som har att genomföra den djurskyddstillsyn som ska ske ute på slakterierna. Denna ordning har uppenbarligen inte räckt till för att garantera att verksamheten följer djurskyddslagen. Vi ser det som naturligt att besiktningsveterinärerna på slakterierna ska ha ett ansvar att anmäla missförhållanden när de upptäcker brott mot djurskyddslagen. Det är något som är fel när det utvecklas en kultur på slakterierna som kan tolkas som "tig och lägg dig inte i" och i värsta fall som "tig och lid". Detta leder till att djurskyddslagen inte längre uppfylls och att det accepteras på olika nivåer. Det är viktigt att det inte finns någon tvekan om att besiktningsveterinärerna kan agera som fristående eller oberoende från de verksamheter som de granskar. Här har Livsmedelsverket ett stort ansvar. effektivisering har lett till långa transporter, stress och en förändrad inställning. Man har gått från att se slaktdjur som individ till att se slaktdjuret som ett rörligt kött eller fläskpaket som genererar en viss summa pengar. Djurhanteringen samt avlivningen bör ske på ett värdigare och bättre sätt än som framgått av de bilder som vi fått se på TV. De har tagits av personer som har haft civilkurage nog att filma inne i verksamheten och som sedan också stått för det i offentligheten. Jag vill ge dem en eloge för deras styrka och en tumme ned för dem som tidigare inte lyssnat på deras kritik. Jag beklagar de ansvarigas slapphet oavsett var eller på vilken nivå de har suttit. Jag skulle vilja fråga ministern om hon förväntar sig en reell förbättring av djurskyddstillsynen och bättre rapportering när det visat sig att brister förekommer på slakterierna. Man kan tycka att frågan är onödig, eftersom svaret inte borde bli annat än ja. Men med den erfarenhet som vi fått ute på verksamheterna, där munkavlarna och tystnaden tydligen ska råda, behövs ändå ett svar. Jag hoppas att det blir ett svar som gör att munkavlarna kan tas bort frivilligt och att fler vågar yttra sig i frågan. Jag tänker nu gå över från landbaserade djur till vattenlevande, havets läckerheter eller giftspridare i näringskedjan. Jag tänker då på giftet dioxin. Ett exempel på livsmedel som är särskilt utsatt för dioxin är fet fisk och då särskilt fisken från Östersjön. På senare tid har halterna av dioxin i fisk från Östersjön uppmärksammats. Ett EU-direktiv med gränsvärden förbereds för dioxin i fisk. Det är bra och på tiden. Men detta kan innebära att fiskråvara och fisk från Östersjön inte längre får användas för humankonsumtion eller vid framställning av fiskmjöl och fiskolja. Införs de föreslagna gränsvärdena kan troligtvis även ett totalförbud att sälja lax och ål från Östersjön införas. Detta skulle då drabba den svenska fiskenäringen hårt. Den svenska regeringens inställning har därför hittills varit att det tills vidare är bättre med kostråd och skärpt kamp mot dioxinutsläpp än med gränsvärden. Det verkar som att regeringen menar att det vetenskapliga underlaget är alltför bristfälligt för att man ska kunna införa gränsvärden. Fru talman! Det är nu intressant att se om vi står upp för vår kemikaliepolitik och konsumentpolitik eller inte. Politiken går ut på att vi ska ha giftfri mat och att vi inte ska flytta gifterna vidare i samhället och i näringskedjan. Kostråd är givetvis bra, men inte som surrogat för att slå vakt om en viss näringsdel som är överetablerad i förhållande till resurserna och där dessutom mat och foder görs av det som EU vill kalla giftig råvara. Detta kan bli bekymmersamt för det kustnära fisket. Vem vinner kampen? Sysselsättningen eller giftfri mat och råvara? Här bör det påpekas att det verkar som om både Tyskland och Danmark vill stödja införandet av gränsvärdet för dioxin i fisk - detta för att ha förtroende hos konsumenten. Vi i Vänstern anser att ökad kunskap är högst prioriterat för att kunna hantera frågan på ett klokt sätt. Den viktigaste åtgärden i arbetet med att begränsa dioxinhalterna är självfallet begränsandet av utsläppen till luft och vatten. Här bör vi vara observanta på den ökande sopförbränningen med de dioxinutsläpp som den för med sig. Dessutom sker fortfarande stora utsläpp av dioxiner både från Finland och de baltiska staterna. Det är viktigt att snabbt sätta i gång omfattande provtagningsprogram eftersom halterna i samma bestånd skiljer sig starkt mellan kön och åldrar, men även mellan olika fiskbestånd. Vi i Vänsterpartiet vill starkt påpeka att näringsintressena inte ska få överordnas människornas eventuella negativa hälsopåverkan när det gäller svenskt deltagande i beslutet om gränsvärden för dioxin i livsmedel. Försiktighetsprincipen måste gå före näringens intressen oavsett om näringen finns på land eller till havs.

Jag beklagar att vi har bekymmer med ljudtekniken. Jag ber jordbruksministern att ta sina repliker här framme om vi inte lyckas göra någonting mer åt det.

Fru talman! Den andra frågan handlade om fisken och dioxinet. Detta är ett oerhört stort bekymmer. Dioxin är nämligen ett av de allra farligaste gifter som vi har. Självklart måste vi sätta folkhälsan i första rummet. Vi hade en hearing om detta i juni månad med alla experter från Sverige, där jag tror att Vänsterpartiet deltog. Alla experterna från Sverige var överens om att de gränsvärden som nu var satta inte var vetenskapligt grundade. De var också överens om t.ex. - och då tänker jag på miljömedicinen - att man trots det man vet om dioxinet i den feta fisken rekommenderar ammande kvinnor att äta den, även om de ska äta den i begränsad omfattning. Detta gör man därför att amningen är viktigare än den risk som dioxinet i bröstmjölken innebär. Detta visar att det finns en oenighet inom vetenskapen om detta. Jag noterar också att Jonas Sjöstedt i EU parlamentet har stött den svenska linjen. Vi vill alltså gå på utsläppskällorna. Vi har gjort väldiga satsningar där. Exponeringen har halverats under en tioårsperiod. Vi vill ha kostråd eftersom vi tror att den metod som har tillämpats hittills i Sverige har varit verkningsfull. Vi vill i första hand ha det i stället för de nivåer som kommissionen har föreslagit. Men vi skulle aldrig inta en sådan svensk position om vi trodde att det skulle vara till missgagn för folkhälsan - absolut inte. Den kommer i första hand.

Fru talman! Jag tackar även för detta svar. Kostråd i all ära - de kan vara mycket bra. Men dioxin är ändå ett av de allra giftigaste ämnen som vi har. Dioxin finns på många områden. Vi måste försöka följa den kemikaliepolitik som vi har sagt att vi ska följa. Det innebär att vi ska ha bort de här gifterna ur vår näringskedja. Man kan ge ut kostråd om att man bara ska äta ett visst livsmedel i en viss mängd - annars kommer det att påverka din hälsa. Men det kan inte vara hållbart i längden. Jag håller med ministern om att vi måste göra någonting för att få en förändring av detta. Men kostråd är inte lösningen.

Fru talman! Återigen vill jag ställa frågan: Finns det egentligen något finare och mer ärorikt än att vara brukare av den svenska moderjorden - att vara en riktig, vanlig bonde med en god portion vanligt sunt bondförnuft? En av våra nationalskalder, Erik Gustaf Geijer, uttrycker i dikten Odalbonden den stolthet och trygghet som dåtidens bundenhet vid jorden faktiskt innebar. Rotfastheten sedan generationer, äran att få odla den fäderneärvda jorden och känslan av stolthet och trygghet var planterad i hjärtat. Bonden var och är fortfarande medskapare till vår välfärd. Industrialismen står minsann inte ensam för välfärdsutvecklingen i vårt land. Bonden har skapat det öppna landskapet. Och fråga honom får du höra! Där trivs han eller hon allra bäst. Dagens och framtidens jordbrukspolitik måste också fortsättningsvis handla om att ta till vara den miljö som långvarig jordbruksproduktion har skapat. Men tyvärr läggs det ena mindre familjejordbruket efter det andra ned. Vi har hört att minst tre mjölkbönder lägger ned sin verksamhet dagligen. Vissa dystra siare menar att av dagens ca 80 000 jordbrukare återstår bara 10 000 om fem till tio år. Med kunskap om att varje mjölkbonde i sin tur genererar ytterligare sju arbetstillfällen förstår vi vad detta betyder ur sysselsättningssynpunkt för landsbygden. Fru talman! Vad är det för bild myndigheter och massmedier ger av jordbrukaryrket som odlare, mjölkproducent och djurskötare? Är det populärt? Verkar det lockande? Tittar man på arbetsförmedlingens hemsida så får man veta att det handlar om tunga lyft, obekväma arbetsställningar, dålig lukt och luft och höga ljudnivåer. Helgarbete är vanligt och man får jobba ensam väldigt ofta. Denna bild av att jobba i lantbruket är bara ett negativt budskap. Naturligtvis ger också bönder själva sina barn t.ex. det här rådet: Utbilda dig på ett annat område och sök dig en bättre framtid! Du är värd ett bättre öde. Varför säger man så? Varför har vi så svårt att locka ungdomar till en framtid inom lantbrukssektorn? Hur är det med lönsamheten? Man vill förstås ha en lön som är jämförbar med andra yrkesgruppers. Hur är det med yrkesstoltheten? Man vill ju vara stolt över sitt yrke och kunna berätta om det för andra. Och hur är det med framtidstron? Man måste få känna tillfredsställelse och trygghet och tro att mitt yrke betyder någonting och är viktigt för andra och för framtiden. Var kommer människan in någonstans? Vem bryr sig om lantbrukaren - lantbrukarfamiljen? Hur mår man egentligen? Det finns en allmän oro inför framtiden. Hur blir det när de östeuropeiska och baltiska bönderna kommer med i EU-gemenskapen? Kommer stödet till oss bönder här i Sverige verkligen att räcka till? Vågar jag investera i mitt företag? Blir reglerna långsiktiga? Kommer regeringen att hålla sina löften? Får vi en chans att konkurrera på lika villkor med omvärlden? Är det som det ser ut - bara vackert politiskt prat utan innehåll? Hur är det med den frågan, jordbruksministern? Den är ju inte ny. Trenden måste vändas. En ny optimism och hög attraktionskraft måste skapas för jordbrukaryrket. Som lantbrukare ska man kunna vara stolt över sitt yrke och känna optimism inför framtiden. Ungdomar måste lockas till de areella näringarna med inspiration. De måste få möjlighet till bra utbildning, kompetensutveckling och framtidstro. Här har Jordbruksverket, departementet, LRF, SLU, du och jag och inte minst massmedierna en stor uppgift att se människan. Det handlar om arbets och livsvillkor, hälsa, kompetens och utvecklingsmöjligheter. Jordbruket är ju inte en näring som andra, utan en näring med speciella villkor som kräver en särskild politik. De speciella villkor som är förknippade med jordbruk och livsmedelsproduktion måste få konsekvenser i form av en särskilt utformad politik som skapar rimliga förutsättningar för den enskilda lantbruksföretagaren. Jorden ligger ju där den ligger och kan inte flyttas utomlands. Det miljö och landskapsvårdande inslaget är en kollektiv nyttighet som måste betalas av det allmänna. Brukningsbar jord och förutsättningar för djurhållning finns i hela Sverige. De extra kostnader som är förenat med att bedriva jordbruk i skogs och mellanbygd och framför allt i Norrland kräver extra insatser. Eftersom strävan ska vara att behålla det öppna landskapet i hela landet krävs här en större solidarisk uppställning med gemensamma finansieringar. Så har vi detta med socialt stöd till avbytartjänst. För inte minst mjölkgårdar är avbytare inom jordbruket en förutsättning för att man ska kunna komma från sitt arbete någon eller några gånger per år. För att lantbruksföretagaren ska ha råd att under en tid avlöna en avbytare krävs att staten tar sitt sociala ansvar. Löntagare har rätt till fem veckors semester. Det är inte mer än rimligt att också jordbrukaren får en semesterrätt. Det är kan inte ske på annat sätt än genom att staten stöttar utbyggnaden av en avbytartjänst som kan komma alla lantbrukare till del. Hur ser egentligen det sociala skyddsnätet ut för en jordbrukare i dag? Låt mig så gå över till frågan om skördeskadeskydd. Lantbruksföretagaren är som ingen annan företagare utsatt för vädrets nycker. De klimatförändringar som kan vara orsakade av människans påverkan kan slå oerhört hårt mot den enskilde. Översvämningar eller svår torka kan slå ut en årsinkomst. Här måste staten ta ett ansvar så att den enskilde inte drabbas på ett orimligt sätt. Tolkningen av begreppet katastrof måste ges ett individuellt innehåll. I dag ser man till kollektivet - en hel näringsgren. Jag har i dagarna besökt potatisbönder i Närke som flera år i sträck drabbats av översvämningar som i stort sett ödelagt hela skörden. Hur kan vi betrakta detta på något annat sätt än som en katastrof för den enskilda bonden även om näringsgrenen som sådan klarar sig skapligt. Det är dags att se till individen, till människan - den enskilda bonden. Jag vill fråga jordbruksministern: Hur är det med skördeskadeskyddet? Varför kan vi inte se till individen i stället för till kollektivet? Sedan har vi den framtida jordbrukspolitiken. En grundlig genomlysning av den gemensamma jordbrukspolitiken måste eftersträvas inför den planerade utvärderingen år 2003. En kommande balanserad reform av CAP måste resultera i långsiktiga och stabila spelregler för Sveriges bönder. Det skulle skapa trygghet och framtidstro. Vidare är det önskvärt att CAP inte som tidigare leder till en storindustrialisering av jordbruket. Värdet av familjejordbruk och mindre enheter måste främjas. Det är hög tid att värdera de uppgifter som bonden också utför utöver traditionell livsmedelsproduktion i form av energi, skydd av natur och ett värdefullt odlingslandskap med biologisk artrikedom. Den insatsen måste jordbrukaren ha betalt för. När jordbruks och livsmedelspolitiken ska reformeras måste möjligheter till att fördela ansvaret på annat sätt mellan EU-nivån och den nationella nivån studeras. Ersättning för kollektiva nyttigheter skulle kunna anpassas till respektive lands behov. En översyn av subsidiaritetsprincipens tillämpning inom den gemensamma jordbrukspolitiken krävs med andra ord. Framtidens jordbrukspolitik måste vara solidarisk med tredje världens bönder. Vi kan inte fortsätta med en politik som innebär att vi prisdumpar våra varor så att vi slår ut producenterna i u-världen. Den senaste månadens världshändelser har på ett tydligt sätt visat på nödvändigheten av att vi på allvar tar itu med att reducera de stora välfärdsklyftorna i världen. Detta gäller inte minst situationen på jordbruks och livsmedelsområdet.

Fru talman! Jag vill påminna Ulf Björklund om vad som faktiskt har gjorts för att underlätta för den svenska jordbruksnäringen och likställa konkurrensvillkoren. Vi har sänkt kostnaderna för el och eldningsolja med 250 miljoner. Vi har tagit bort kartavgiften på 30 miljoner. I den här budgeten tar vi bort traktorskatten på 40 miljoner. Vi ska återföra avgifter på bekämpningsmedel och handelsgödsel till en kostnad av drygt 400 miljoner. Dieselskatten utreds, och den utreds därför att det är mycket besvärligt att återföra den av det skälet att bönder ofta gör flera saker. Det var ju meningen att man skulle återföra dieselskatten på den diesel som man använde i jordbruket. Men eftersom bönderna ofta är mångsysslare - och det har vi också främjat på olika sätt, och det är ett positivt ord för mig - kan det uppstå konkurrenssvårigheter mellan t.ex. farmartjänster som bönder håller på med och grävmaskinister som har sina jobb utifrån en annan utgångspunkt. Men jag tycker inte att det är så eländigt som Ulf Björklund beskrev det. När det gäller skördeskador och hur man definierar katastrof är det inte alls så att man ser till hela branschen. Där görs verkligen en individuell prövning gård för gård. Det är viktigt att poängtera det så att det inte ska råda några missförstånd.
Fru talman! Det är klart att regeringen har gjort en del. Efter mycket debatterande under ett antal år har regeringen känt sig tvingad att gå bönderna till mötes, och det som har gjorts har varit bra. Men man har ju faktiskt också haft dieselskatten som huvudpunkt i diskussionen. Vi vet att omkringliggande länder har en betydligt lägre dieselskatt än vad de svenska bönderna har. Då blir det självfallet inte någon konkurrensneutralitet. Dessutom måste man uppfylla löftet. Nu är ju en utredning tillsatt. Det blir väl lite väl många utredningar ibland, och det drar ut på tiden. Det här är brådskande. Vi förväntar oss att regeringen håller det löfte man har gett till bönderna när det gäller dieselskatten. Det är svårt för enskilda bönder att få pengar för skördeskador. Ett år klarar man kanske själv, men två år med nästan inget skördeutfall är omöjligt. Där borde det finns striktare och enklare regler för ett individuellt bidrag.
Fru talman! Skördeskador är ett årligt problem i olika delar av landet. Jag vill påminna om att LRF övertog huvudansvaret för detta, 1988 tror jag det var. Sedan dess har regeringen det övergripande ansvaret vid skador av naturkatastrofkaraktär i stora områden, som det heter. Det har också varit uppe här i kammaren. Det är naturligtvis en definitionsfråga. Jag skulle också vilja ta upp en annan sak. Ulf Björklund talade mycket om hur den framtida jordbrukspolitiken skulle se ut och vad man behövde ha för stöd. Jag uppfattade det så att stödet inte bara skulle ligga på nuvarande nivåer utan näst intill öka. Då vill jag ställa en fråga. Ingvar Eriksson talade nyss om en avreglering som skulle innebära att man sätter ut bondens produkter på marknaden. Det skulle kraftigt reducera antalet bönder i Sverige och kraftigt koncentrera dem till vissa delar där det är mest produktivt och mest lönsamt. Hur ser Kristdemokraterna och Ulf Björklund på den typen av avreglering?

Fru talman! Jag tycker att det är en oerhört negativ bild av lantbruket som Ulf Björklund målar upp. Jag måste säga att jag är glad att LRF nu börjar gå ifrån den här negativa bilden och i stället börjar diskutera hur det verkligen ser ut, nämligen det faktum att trots allt som har sagts om hur hemskt det är producerar Sverige fortfarande på så mycket mark vi får producera på - det finns ju produktionstak inom EU - vi har så många slaktdjur som vi får ha och vi producerar så mycket mjölk som är tillåtet. Då undrar jag: Hur skulle vi kunna göra mer? Det här tycker jag snarare visar på att det finns en framtidstro hos bönder. Vi kan också se att många unga lantbrukare tar över i dag. Men det som samtidigt sker då är att man lägger ned gårdar, för de unga vill ha större arealer för att klara ekonomin. Vi kan nämligen se att marken har blivit dyr på grund av framför allt arealstöd inom EU. När man säger att lantbruk lägger ned måste man ju också tala om att de inte tas ur produktion, utan de slås ihop till större enheter.

Fru talman! Jag vill säga åt Gudrun Lindvall att man ju faktiskt kan höra den negativa bilden, men jag håller också med om att det är viktigt att man får en ny optimism, en positiv bild på allt det som har med jordbruk och livsmedelsproduktion att göra. Det som har hänt under det senaste året har på något sätt lagt en sordin över jordbruket som ju inte i alla lägen är positiv, men vi hoppas självklart att det ska komma positiva effekter av den debatt som har uppstått i och med det här. Det är ju så här att visst finns det mycket goda exempel på framtidstro, men vi ser ju hur naturbruksgymnasier på olika ställen i landet lägger ned. Avstånden gör att en enkel jordbruksutbildning blir svårare och svårare för ungdomar att få. Vi ska självklart göra allt vi kan tillsammans för att få en positiv bild av jordbruket. Jag ville bara peka på de svårigheter och de negativa effekter som fortfarande behöver bearbetas.
Fru talman! Det kanske inte är så konstigt att många som inte är födda inom lantbruket inser att i framtiden blir det oerhört svårt att köpa en gård med tanke på hur dyr marken är. Man måste helt enkelt vara född till det. Jag tycker också att man i debatten måste tala om att den lönsamhet som har kommit jordbruket till del har inneburit att vi har en av världens mest moderna maskinparker. Den har bytts efter 1995. Vi kan också se att de senaste åren har det byggts ladugårdar i Sverige i en takt som aldrig förr, så pass mycket att de som gör grundjobbet har haft svårt att hänga med - entreprenörerna har helt enkelt inte varit tillräckligt många. Jag tycker också att man ska påpeka att vi har ett tio gånger högre miljöstöd än Danmark, att vi har ett betydligt lägre elpris och att de unga lantbrukarna faktiskt i dag går över till ekologiskt lantbruk. Jag tycker också att det är intressant att konstatera att en medelareal för en ekologisk gård i dag är 61 hektar och medelgården är 33 hektar.

Fru talman! Då svarar jag Gudrun Lindvall först. Det är tydligen så att Miljöpartiet satsar på och kämpar för de stora industrijordbruken i det här landet. Det är tydligen så att Miljöpartiet och Gudrun Lindvall menar att de mindre enheterna, familjejordbruken, ska utrotas. Det är den gruppens talan jag har fört i dag. De mindre jordbruken, familjejordbruken, måste få finnas kvar i det här landet, och vi måste hitta former för att göra det möjligt. Det finns olika kombinationer. Jag nämnde alla övriga nyttigheter som sker på jordbrukssidan som man i dag inte får betalt för och som kanske trots allt är nya nischer i framtiden. Så vänder jag mig till jordbruksministern. Vi talade om skördekatastrofer. Ja, jag vet att vi tidigare har haft ett anslag som har handlat om skördeskadeersättningar, och det är naturligtvis väldigt svårt att avgöra var gränsen går för att kalla det här för katastrof. Men vi har tydligen under sista tiden drabbats - om det nu har med klimatförändringar att göra eller vad det nu kan vara. Är det här något bestående som kommer att fortlöpa under ett antal år, måste frågan om skördeskadeskydd ändå upp på agendan på något sätt. Vi kan ju inte låta potatisodlare, morotsodlare och allt vad det nu är ute i vårt land på det här sättet slås ut genom att man några år tvingas konstatera att skörden inte gav någonting. Den här frågan kommer säkert upp med tanke på fortsättningen, om det nu är så som befaras, att klimatfrågorna är ett av de stora bekymren också de närmaste åren.

Fru talman! Sunda och säkra livsmedel är mycket viktigt för människors hälsa, och inte minst för våra barn. Livsmedel framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt är en livskvalitetsfråga. Centerpartiet har under många år arbetat med att livsmedel ska vara ursprungsmärkta för att underlätta för konsumenterna vid deras val av livsmedel. Vi behöver kunniga och starka konsumenter. Konsumenter som gör medvetna val kan medverka till att plågsam djuruppfödning och andra tveksamma produktionsmetoder stoppas. Man kan alltså säga att konsumentmakten är beroende av en väl fungerande märkning av livsmedel. Detta gäller inte minst halvfabrikat och färdigmat. Centerpartiet fortsätter att arbeta för att konsumenternas ställning ska stärkas, och då är det viktigt med en konsekvent märkning av livsmedel där det framgår produktionsland, produktionsmetoder, förekomsten av genmodifierade produkter, antibiotika, hormoner, bestrålning, färgämnen och andra tillsatser. Fru talman! Det växer fram ett allt större intresse för att köpa lokalproducerade livsmedel. Ett av skälen för detta är viljan att köpa mat från producenter man känner till. Ett annat skäl är miljöaspekterna med minskade transporter. Det är därför viktigt att lagstiftning och regelverk inte diskriminerar denna form av livsmedelsproduktion. Lokalproducerade livsmedel kan också innebära fler arbetstillfällen på platser med liten arbetsmarknad. Fru talman! Jordbruket är en viktig faktor om vi ska ha en levande landsbygd. Om detta ska vara möjligt i framtiden måste vi ge förutsättningar till livskraftiga jordbruk. Sverige har i dag en av världens främsta livsmedelssektorer, både vad gäller kvalitet och omsorg om miljö och djur. Det svenska jordbrukets utveckling och fortlevnad är en fråga som berör betydligt fler än svenska bönder. Vi är alla beroende av jordbrukets produkter för att få mat för dagen. Detta är för stora delar av jordens befolkningen inte en självklarhet. Historiskt sett har det inte heller varit en självklarhet här i vårt land. Men jordbruket ger mer än bara livsmedel. Det har också en kulturhistorisk betydelse och påverkan. I dag lever en stor del av befolkningen i städer och tätorter, men gemensamt för de flesta är att de har ett starkt historiskt förhållande till landsbygden. Det öppna landskapet med hagmarker och ängar har inte kommit till av sig självt. Det är generationer av bönder som skapat och vårdat det som har så stor betydelse för det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Detta är till stor glädje för oss som bor i Sverige, men också för dem som kommer hit som turister. Vi kan konstatera att jordbruket är drivkraften och motorn på den svenska landsbygden. Jordbruket är grunden och håller i gång andra verksamheter på landsbygden. Därför måste politiska beslut som rör ekonomiska förutsättningar, miljö och sociala aspekter ge förutsättningar för livskraftiga jordbruksföretag. I bottenvåningen här i riksdagshuset finns det två tavlor föreställande de två viktigaste näringarna i Sverige för hundra år sedan: jordbruk i Skåne och bergsbruk i Lappland. Jordbrukstavlan ser väldigt idyllisk ut med fullt av människor som hjälps åt med arbetet. När tavlan målades var en mycket stor andel av den arbetande befolkningen sysselsatt inom jordbruket. När vi kommer ut i det svenska landskapet och ser hur svenskt jordbruk bedrivs 2001 så ser det mycket annorlunda ut. Det är få personer som arbetar med mycket avancerad mekanisk och teknisk utrustning. Det är mycket mera ett ensamarbete i dag än för hundra år sedan. Många människor tror, på grund av utvecklingen inom jordbruket med allt färre men ofta större jordbruksföretag, att denna sysselsättning inte har någon betydelse för vårt land. Detta är en helt felaktig uppfattning. Utanför de större tätorterna är lantbrukarna den största småföretagargruppen. Jordbruket har också stor betydelse för sysselsättningen i andra näringar. Livsmedelssektorn sysselsätter ungefär lika många personer i Sverige som bil och elektronikindustrin tillsammans. Ofta finns dessa arbetstillfällen utanför de s.k. tillväxtregionerna. Det är inte ovanligt med kommuner där mer än vart fjärde arbetstillfälle finns inom företag som härstammar från jord och skogsbruk. Fru talman! Med tanke på vilken viktig näring jordbruket är för Sverige och för oss alla borde vi vara rädda om denna näring och behandla den på ett positivt sätt. Statsministern uttalade för några år sedan att svenskt lantbruk är en framtidsnäring. Man fick löfte om att den s.k. ryggsäcken som svenska bönder bär skulle lyftas av. Dieselskatten skulle snabbutredas, handelsgödselskatterna skulle återföras till näringen och el och eldningsoljebeskattningen skulle likställas med industrins skattenivå. Den sistnämnda åtgärden har delvis införts, men då ställdes 35-40 % av jordbruksföretagen utanför nedsättningen. Centerpartiet vill att gränsen vid 1 000 kr för att få del av nedsättningen av el och eldningsoljebeskattningen ska slopas. Vi har fri rörlighet för varor inom EU, och eftersom vi har grannländer med lägre beskattning både på diesel och på handelsgödsel har svenskt jordbruk inte möjlighet att konkurrera på lika villkor med våra grannländer. Centerpartiet föreslår i sin partimotion att dieselskatten ska sänkas till EU:s genomsnittsnivå och även att kväveskatten på handelsgödsel ska tas bort, detta för att minska administration och byråkrati. Jordbrukaren behöver inte fler blanketter att fylla i. Det är minskad byråkrati och enklare regler som man efterfrågar. Att lantbrukare missar möjligheter att få del av ersättningar på grund av att blanketterna är alltför krångligt utformade är inte acceptabelt. Fru talman! Jag vill till sist ta upp en fråga om den sociala dimensionen i lantbruket. Att vara lantbrukare är ofta ett ensamarbete. När alltfler lantbruk läggs ned förstärks denna ensamhet. Sociala kontakter i arbetslivet uppmuntras i många yrken, och de är kanske allra viktigast för yrken med stor del ensamarbete. Under senare år har vi fått en debatt om utbrändhet och dess orsaker. För lantbrukare är ofta vår och höstbruket perioder med mycket hög arbetsbelastning. Detta i kombination med bristande lönsamhet och pressen att fylla i alla olika blanketter rätt, för att inte missa de ersättningar som man har rätt till, kan leda till en oerhörd stress. Detta är en grogrund för utbrändhet. Det är därför nu ett måste att lyfta av ryggsäcken och se till att byråkratin minskar genom enklare regler.
Vi har under de här tre dagarnas debatt haft en del tekniska problem i kammaren, och vi kommer naturligtvis att följa upp dem för att undvika att sådana inträffar igen. Vi får betrakta dem som olycksfall i arbetet och göra vårt bästa för att klara debatten.
Fru talman! Birgitta Carlsson talar vackert om småskalighet, om hagmarker, om biologisk mångfald osv., där jag i långa stycken delar hennes uppfattningar. Men jag vill ställa en fråga om den avreglering som moderaterna talar om som ofrånkomlig och som man kan läsa om i deras motioner. Också Ingvar Eriksson uttalade sig om den. Hur ser Centerpartiet på den? Vilket landskap ser Birgitta Carlsson framför sig med en avreglerad jordbrukspolitik? Vilken koncentration och vilken storlek på gårdarna tror Birgitta Carlsson att detta skulle innebära? Hur många bönder kommer det i så fall att finnas kvar?
Fru talman! Jag har inte läst deras motioner, och jag har lite svårt att så här direkt ta ställning till deras påståenden. Men min förhoppning och önskan vad gäller jordbruket i Sverige är att vi ska kunna behålla det antal lantbrukare som vi i dag har. Vi kan se att utvecklingen nu går åt ett helt annat håll, och jag tycker att det är besvärande. Att vi ska kunna vrida klockan tillbaka och återfå den mängd jordbrukare som vi tidigare haft tror jag inte, men om vi kan se till att de jordbrukare som vi har i dag får rimliga villkor att arbeta under, tror jag att vi skulle få ett lantbruk som fungerar på ett mer tillfredsställande sätt.
Fru talman! Det finns beräkningar som visar att vi skulle klara oss med 10 000 heltidsbönder i Sverige. Dessa är så duktiga och produktiva att de skulle kunna förse oss med mat. Vi är dessutom med i EU:s gemensamma marknad, så vi kan få mat från andra länder. Detta är dock enligt mitt sätt att se en mycket skrämmande utveckling. Jordbruket skulle finnas kvar i Skåne, i Östergötland, på Västgötaslätten, kanske också på Uppsalaslätten och i några mindre områden. Det är detta som händer om en total avreglering av jordbruket kommer till stånd. Det är i det perspektivet som jag ser Ingvar Erikssons inlägg. Det är väl ändå något som Centerpartiet måste ta avstånd ifrån.
Fru talman! Det är mycket möjligt att jag när jag har läst igenom motionerna i fråga kommer att ta avstånd från dem helt och hållet. A och O måste i alla fall vara att se till att de lantbrukare som vi har i dag får möjlighet att konkurrera på lika villkor med våra grannländer, och det har de inte i dag. Vi har en tyngre beskattning och tuffare villkor vad gäller djurhållning och annat. Vi ska vara stolta över att vi har det, men när vi ställer större krav på våra livsmedelsproducenter och på våra jordbrukare måste vi också ge dem rimliga ekonomiska incitament att fortsätta med den produktion som de bedriver. Med de tuffa krav som vi har känns det mycket besvärande om vi inte ger dem möjligheter att fortsätta. I så fall får vi i stället in en import av livsmedel som vi inte alls har samma kontroll över och möjlighet att se vad de innehåller i form av tillsatser och annat. De djur som det gäller uppföds på ett helt annat sätt.
Fru talman! Först har jag en konkret fråga. Jag skulle gärna vilja veta vad Birgitta Carlsson menar med "närproducerat". Svenskt jordbruk får ungefär 10 miljarder per år i tillskott sedan Sverige kom med i EU. För några år sedan räknade vi ut att det motsvarade 200 000 kr per lantbrukare. Det torde i dag vara ett högre belopp, eftersom antalet lantbrukare har minskat. Jag måste säga att jag tycker att det är ganska mycket pengar från staten eller från skattebetalarna över huvud taget. Jag undrar hur Birgitta Carlsson ser på de förhållandena att de danska lantbrukarna har ett miljöstöd som bara är tiondelen av det svenska och att de har en bekämpningsmedelsskatt som är tio gånger så hög och ett elpris som är betydligt högre. Ska vi inte väga in också sådana saker när vi diskuterar det svenska konkurrensläget? Det verkar som om vi bara ska titta på de negativa sakerna. Jag tycker att även Centerpartiet ger en oerhört negativ bild. Vi är överens om att vi ska ha kvar svenskt lantbruk, men vi får inte glömma det faktum att Artdatabanken i sin senaste skrift skriver att ett av hoten mot den biologiska mångfalden är just det konventionella lantbruket, som sprider för mycket biocider, dvs. livsdödare. Detta minskar inte bara antalet örter utan också fjärilar och fåglar. Hur ska vi komma till rätta med det? Som det är i dag framstår konventionellt lantbruk som ett hot mot den biologiska mångfalden.
Fru talman! Det var många frågor, och jag vet inte om jag kommer ihåg alla. Jag kan ta upp en fråga som jag inte fick med i mitt anförande och som handlar om forskning och utveckling inom jordbruket. Det är oerhört viktigt att man satsar pengar för att inte förstöra möjligheterna att lämna över till nästa och därefter följande generation en landsbygd med en biologisk mångfald som vi alla är rädda om och värnar om. När det gäller ersättningar till jordbruket från statens sida har man valt väg. Man har valt att konsumenterna ska få billiga livsmedel, och man har valt att ge den enskilde lantbrukaren ersättning i form av arealstöd och annat miljöstöd. Man kan erhålla många olika typer av stöd. Jag tror inte att någon lantbrukare egentligen vill ha en massa bidrag. Man vill ha betalt för det som man producerar. Det skulle egentligen vara ganska skönt om de slapp utsättas för det som nästan är en blanketthysteri.
Fru talman! I dag finns det inte någon av staten uppsatt prismarknad, men det är en fråga om marknad. Kan de svenska bönderna få konsumenterna att inse att produkterna är värda ett högre pris än man tar ut i dag, är det naturligtvis fritt fram. Jag tycker att de svenska bönderna i dag inte tar chansen att på ett bra sätt marknadsföra sina produkter, t.ex. kött. Man kunde sälja kött av olika raser, exempelvis aberdeen angus på tisdagen och kanske rödkulla på lördagen, och därmed verkligen skapa ett mervärde. Jag tycker att det här finns mycket att göra. Jag håller med om att det är viktigt att många bor på landet. Men ett av problemen i dag är ju att människor inte har möjlighet att bygga på landsbygden. Svenska bönder är inte så intresserade av att stycka tomter på sina marker. Det här gäller inte alls bara runt storstäderna utan även på landsbygden. Det är hart när omöjligt att komma över mark att bygga på. Om fler ska bo på landsbygden måste också de svenska lantbrukarna börja bli lite generösa med marken. Jag frågar fortfarande: Vad menar Birgitta Carlsson med "närproducerat"?
Fru talman! Jag ska börja med det eftersom jag missade det i mitt förra inlägg. Med närproduktion menar jag att man slipper långa transporter för att nå till konsumenten. Vi kan givetvis inte handla av grannen. Det är inte det jag menar. Men mycket av det som produceras i Skaraborg, som jag kommer ifrån, skulle kunna gå ut i butikerna där. Mycket av det som produceras runt Stockholm skulle kunna marknadsföras i affärerna här. Man skulle inte behöva köra maten långa sträckor för att den ska märkas på andra platser. Det fick jag reda på när jag var på studiebesök på ett företag. Sedan till det här med att det inte finns tomter att bygga på. Det måste se mycket olika ut på olika ställen i Sverige. Jag kommer från en bygd där det har byggts ganska mycket på landsbygden och där det inte alls har varit några svårigheter. Problemet är bara att det är ganska dyrt att bygga när man får stå för så väldigt mycket själv. Det blir dyrt när man inte kan ansluta sig till kommunens reningsverk och till kommunens vatten och avlopp. Det gör att det är många som drar sig för detta. Det är viktigt, tycker även jag, att man ges möjlighet att bygga på fler ställen, så det hoppas jag kommer att bli lättare framöver.

Fru talman! Miljöpartiet har begärt en aktuell debatt med anledning av de TV-filmer om brister i djurskyddet vi har sett på senare tid. Vi har inte fått någon sådan debatt utan har blivit uppmanade att ta den diskussionen här. Därför tänker jag i princip enbart uppehålla mig vid djurskyddet. De TV-bilder vi sett i både TV 4 och andra kanaler visar att det sker saker i Sverige som vi inte trodde var möjligt. Vi trodde inte att vi skulle få se bilder på överlaster, där grisarna kollapsar. Vi trodde inte att vi skulle få se slag och elpådrivare användas på det sättet av vissa slakterier. Vi trodde inte att vi skulle få se nästan fullgångna kalvar som sprattlar i nyss slaktade kor. Vi trodde inte att vi skulle få se grisar som sprattlar när de skärs upp och bedövningen uppenbarligen inte har tagit. Vi trodde heller inte att vi skulle få höra talas om att man på vissa slakterier fortfarande använder nackskott trots att det är förbjudet. Det här är bilder som naturligtvis med rätta har upprört många. Den svenska djurskyddslagen blir aldrig bättre än den svagaste länken. Man kan fråga sig vem som har ansvaret för att det är så här. Naturligtvis är svaret att det är den enskilda, den som gör det här, som har ansvaret. Det är transportören som har ansvaret för att han tar en överlast. Det är slakteripersonalen som har ansvaret för att man faktiskt slår. Det är naturligtvis också ett ledningsproblem. Det är de enskilda bönderna som har ett ansvar för att man på en lastbil lastar en ko som man vet är för långt gången i dräktighet. Man kan också säga att det är ett kommunalt ansvar. Det skulle jag vilja återkomma till. Man kan säga att det är de centrala verken, Livsmedelsverket och Jordbruksverket, som har fallerat. Vill man lyfta det riktigt högt upp kan man naturligtvis säga att det är ministern. Men ytterst är det de enskilda människorna som är ansvariga för det de gör. Miljöpartiet hoppas att den djurskyddsmyndighet som ska inrättas under nästa år kan hjälpa till att räta upp situationen. Naturligtvis är det här inte något som någon vill ha. Jag tror att det finns goda möjligheter att med en ny djurskyddsmyndighet komma till rätta med missförhållandena. Jag är glad för att det finns veterinärer som har vågat stå upp för det man har sett. Det beklagliga är att man har försökt tidigare från det hållet och bemötts med nonchalans från centrala myndigheter. Det tycker jag är graverande. Miljöpartiet menar att vi måste ha något slags legitimation för transportörer och slakteriarbetare - en legitimation som inte ordnas av näringen själv utan som ordnas från neutralt håll, gärna från staten, och som gör att vi vet att de som har med djur att göra har adekvat kunskap. Jag är övertygad om att mycket av missförhållandena handlar om att man inte förstår varför djur gör som de gör. Det finns redan ett bra material framtaget. SLU i Skara har tagit fram ett material som verkligen visar hur man ska göra, vad det är som får djur att reagera och varför de reagerar som de gör. Vet man det här, kan man ekologi och djurbeteende, tror inte jag att man möter många av djurens reaktioner med ilska, irritation och kanske slag och elpådrivare. Då förstår man att det går att bygga bort. Det finns jättebra scener i materialet som verkligen visar hur det kan se ut. De visar avlastning av grisar på slakterier som går helt tyst, lugnt, fint och snabbt till väga. Vi kan alltså bygga en bättre situation både för djur och för människor. Att gå till sitt jobb varje dag och känna att man är irriterad och att gå därifrån och känna att dagen inte har varit bra är naturligtvis ingen fördel. Vi menar alltså att det inte räcker med det vi har i dag. Det räcker inte med att transportörerna ska registreras. Varje enskild transportör måste ha en legitimation. Vi tror också att det kan höja statusen hos den här yrkesgruppen. Det diskuteras mycket vilket ansvar besiktningsveterinärerna har haft. Det har ju varit besiktningsveterinärer som har slagit larm. Vi hoppas att det jordbruksministern säger, om att man ska styra upp det här så att det blir mycket klarare och tydligare att besiktningsveterinärerna har ett ansvar för djurskyddet, kan förbättra det hela. Jag tror att både kommunerna och Jordbruksverket på något sätt har litat på att organisationen har fungerat, trots att det har kommit propåer i utredningar som har sagt att organisationen har brister. Kommunerna har fått lära sig att inte titta efter i onödan och att våga lita på andra. Här tror jag att man kan hitta svaret. Kommunerna har helt enkelt trott att besiktningsveterinärerna har klarat det här och att det har fungerat. Dessutom tycker jag att det är ganska illavarslande att kommunerna i dag inte vet att de kan begära in uppgifter om när djur lastas på transporter eftersom de har ansvar för djurskyddstillsynen. I min kommun har det förekommit två fall där det hade behövts en sådan information. Det gällde dels ett fall med överlast av värphöns, dels ett fall förra vintern med en gristransport som gick av vägen. Det visade sig att transporten var klart överlastad och på väg att hämta fler grisar. De kommuner man frågar vet inte att de kan begära in de här uppgifterna. På den här punkten tycker jag att ansvaret för att man inte har gått ut med information om vad som kan göras vilar tungt på Jordbruksverket. Jordbruksverket skulle mycket väl ha kunnat samla ihop de 30 kommuner det handlar om. De stora slakterierna i Sverige är nämligen inte fler än 30. Man hade kunnat diskutera hur tillsynen kan förbättras. Man har inte gjort det. Jag hoppas att en ny djurskyddsmyndighet kan ta tag i frågan på ett helt annat sätt. Miljöpartiet anser det oerhört väsentligt att inte nu skylla det hela på kommunerna. Det blir så enkelt. Det finns många kommuner där djurskyddet fungerar oerhört bra. När vi nu får en ny djurskyddsmyndighet, se till att bygga på de goda kommunerna! Riv inte sönder! När vi hanterade miljöbalken för några år sedan sade vi att det är bättre att låta tillsynen för både den gamla miljöskyddslagen, gifterna, den gamla skötsellagen, gödselvårdsanläggningarna och djurskyddet ligga på samma nivå. Då hade länsstyrelserna ansvaret för skötsellagen och gödselvårdsanläggingarna, och man bad att få slippa det. Man sade att man inte kunde hantera så många objekt. Det blev så långt att åka och det gick inte att bara kika in. Det måste naturligtvis gälla djurskyddet också. Vi i Miljöpartiet menar att bara genom att låta kommunerna ha kvar ansvaret för djurskyddstillsynen kan vi se till att få en djurskyddstillsyn där man hinner titta till detta i förväg. Naturligtvis bör tillsynen vara så pass god att det inte behövs braskande rubriker om döda djur. Det är på sätt och vis ett misslyckande. Man borde ha tittat på det här innan det gick så långt. Bara genom att ha kvar tillsynen på kommunal nivå kan vi också få en tillsyn som ser till de människor det handlar om. Många gånger är det människor som av ett eller annat skäl har tappat greppet. De har bedrivit en djurhållning under många år som har varit prickfri. Människor är också djur som ska behandlas med respekt. Det går inte att ha en myndighetsperson som kommer uppifrån. Vi menar att en djurskyddsmyndighet kan kompletteras med en ny kommunakut som mer aktivt än dagens centrala myndighet jobbar mot kommunerna. Den kan vara ett stöd. Den kan ta över principiella fall så att vi kan få en liktydighet i landet. Den kan ta över svåra fall som känns för nära för kommunen. Den kan ta över fall som rör flera kommuner. Denna förändring innebär också att små kommuner kan dela djurskyddsinspektör med varandra. Den nya situationen med ny djurskyddsmyndighet ger många möjligheter. Se nu till att ta vara på dem, jordbruksministern! Det finns en god möjlighet att räta upp det här.

Fru talman! Jag delar Gudrun Lindvalls uppfattning. Det är förskräckligt att djur hanteras på det sättet. Vi upprördes när vi såg hur det gick till vid transporterna i EU. Sedan har vi sett att det händer ganska förskräckliga saker även i Sverige. Vi har ett väl utvecklat djurskydd och en stark djurskyddslag. Trots det får vi med jämna mellanrum rapporter om att lagen inte efterlevs och att djur behandlas illa eller att de t.o.m. utsätts för vanvård. Det finns inget försvar för sådant. Det är oerhört viktigt att man följer upp och ser till att reglerna följs. Därför har Centerpartiet begärt att det ska tillsättas en utredning som ska se på vad det är som gör att inte lagen efterlevs. Om lagen behöver skärpas är det viktigt att man gör det. Men det är mer motiverat att man ser till att den lag som vi har verkligen kommer till användning, att folk efterlever den.
Fru talman! Jag är övertygad om att alla partier i Sveriges riksdag delar uppfattningen att djurskyddslagen ska efterlevas. Men jag önskar att detta också skulle genomsyra politiken på alla nivåer. Det finns skillnader mellan kommunerna när det gäller hur högt djurskyddet prioriteras. Det beror på vilken majoritet som styr, och det känns besvärande, måste jag säga. Men jag är glad över att djurskyddet har prioriterats i de kommuner där Miljöpartiet ingår i majoriteten. I och för sig kan jag förstå att vissa kommuner har haft svårt att satsa på djurtillsyn. Det har förts så mycket diskussion om ifall ansvaret ska flyttas eller inte. I kommuner med en pressad situation är det svårt att få acceptans för att satsa på en verksamhet som man kanske blir av med. Jag hoppas verkligen att den proposition som kommer i december sätter ned foten så att kommunerna vet vad som gäller. Om det blir klart att det är kommunerna som ska utöva tillsynen kommer många kommuner att satsa rejält.
Fru talman! Vi i Centerpartiet tycker att tillsynen ska ligga kvar på kommunerna. Den lokalkännedom som man har där är oerhört viktig. Det sätter också en press på kommunerna så att de också verkställer tillsynen. Sedan vet jag inte om jag hörde fel, men jag tyckte att det lät som att Gudrun Lindvall sade att också människor är djur. I så fall delar jag definitivt inte den uppfattningen. Människor är absolut överställda djur.
Fru talman! Birgitta Carlsson hörde rätt. Jag är biolog i grunden, och för mig är det så att människan hör till däggdjuren. Ser man på den vetenskapliga systematiken klassas människan som ett djur, det är alldeles givet. Vad jag menar med det är att när man tittar på djurtillsynen i kommunen måste man ta stor hänsyn till de enskilda fallen. När jag var nämndordförande i Södertälje hade vi ett fall som jag bestämde mig för att titta lite närmare på. Jag hittade en människa för vilken djuren var livsviktiga. Nämnden hade försökt att få honom att sluta med djurhållning, men i stället lyckades vi bygga upp en stödverksamhet kring djurägaren. Det hela slutade med att djurägaren fick ett mycket stort förtroende för djurskyddsinspektören. När han ville upphöra med djurhållningen ringde han och bad att vi från kommunen skulle hjälpa honom att ta djuren till slakt, så att han kunde hålla sig hemifrån den dagen, för han klarade inte detta själv. Jag anser att man bara kan bygga upp det förtroendet om tillsynen är kommunal.

Fru talman! I en av replikerna sade Gudrun Lindvall att det svenska konventionella jordbruket var ett hot mot den biologiska mångfalden. Detta är för det första nonsens. För det andra är det en falsk anklagelse mot de mängder av svenska kreatursbönder - köttproducenter och mjölkproducenter - som genom sitt sätt att producera garanterar en biologisk mångfald genom kreaturens och mulens inverkan på betesmarker och hagmarker. Jag föreslår att Gudrun Lindvall tar tillbaka det som hon sade och att hon ber dessa bönder om ursäkt.
Fru talman! Jag citerade faktiskt det som stod i Artdatabankens senaste hotlista - jag vet inte om det är en okänd publikation för Carl G Nilsson. Där sägs det att den biologiska mångfalden inom jordbruket minskar och att det är dagens konventionella lantbruk som är orsaken. Man skapar en jord som innehåller mycket lite liv. Man besprutar och använder bekämpningsmedel som gör att ekosystem i jorden slås sönder. Finns det ingen bas för andra varelser kan de inte existera. Det finns helt enkelt ingen mat. Massor av arter som har varit vanliga i jordbrukslandskapet minskar i dag. Det gäller ladusvala, lärka, stare, tofsvipa, stenskvätta, många fjärilsarter och örtarter. Det här lyfter man på Artdatabanken fram som ett problem. Vi måste väl ändå, Carl G Nilsson, har stark tilltro till den myndighet som är till just för att bevaka den biologiska mångfalden.
Fru talman! Jag vill upprepa för Gudrun Lindvall att kreaturens förekomst och betande på hagmarker och betesmarker över huvud taget är en garanti för den biologiska mångfalden. Att beskylla dessa producenter för att utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden är oförskämt. Jag vill också ta upp en annan fråga som har varit uppe här, och det gäller detta med att bygga på landet. Det är inte markägarnas fel att det ser ut som det gör. Däremot är det ofta övernitiska kommunpolitiker - inte sällan miljöpartister - som genom byråkrati hindrar avstyckning av sådana tomter.
Fru talman! Det är många arter som är beroende av betesmarker, och då ogödslade betesmarker, det är helt riktigt. Däremot har inte vallar den biologiska mångfald som man kan tro. De har faktiskt en väldigt liten biologisk mångfald, frånsett de växter som har såtts. Det är självklart att betesmarker är viktiga. Men en lantbrukare som ställer om till ekologisk produktion kan efter några år se en stor förändring av antalet fåglar, insekter och örter på markerna. Denna förändring är så påtaglig att för många blir det en ahaupplevelse: Visst ja, det var så här det var när jag var barn. Jag tycker inte att man ska blunda för detta. Det är ett problem inom det konventionella lantbruket. Det är också en utveckling som man kan se internationellt. I England har det gjorts en stor studie där man kan se att det finns en klar koppling mellan de nya brukningsmetoderna som togs i drift på 50-talet med biologiska bekämpningsmedel och konstgödsel och den biologiska mångfalden. Jag beklagar att det finns kommuner som inte är framsynta när det gäller byggande på landsbygden. Jag kan garantera att de miljöpartister som jag har att göra med inte agerar så.
Fru talman! Gudrun Lindvall sade att tillsynen inte fungerade bra i många kommuner. Låt mig säga att i ännu fler kommuner fungerar den dåligt eller inte alls. Man kan inte dra principiella och politiska slutsatser utifrån enskilda, privata erfarenheter. Fungerar det bra i Södertälje behöver det med nödvändighet inte innebära att det fungerar bra i hela landet. Sanningen är att så är det. Det fungerar inte bra i hela landet.
Fru talman! Jag tycker att analysen måste vara lite mera långtgående än så. Varför fungerar det inte bra i hela landet? På många ställen har man inte vågat satsa. Det har utretts i all oändlighet om ifall tillsynen ska ligga kvar på kommunerna eller inte. Ekonomin i kommunerna har gjort att man väntar och ser hur det blir. Många kommuner är så små att de inte har underlag för en heltidsanställd djurskyddsinspektör. Då har det varit omöjligt att dela inspektör mellan olika kommuner. Då måste man anställa en inspektör med Det här måste vi ändra på. I dag finns det tillräckligt med goda erfarenheter som man kan bygga vidare på. Det är inte alls så att min erfarenhet begränsar sig till min hemkommun, det vill jag verkligen framhålla. Jag har pratat med många bra djurskyddsinspektörer på många ställen i Om man i dag bryter sönder organisationen och flyttar över tillsynen till länsstyrelserna samtidigt som man inrättar en djurskyddsmyndighet blir det för mycket på en gång. Det kommer att påverka djurskyddet negativt.